Herr talman! Vi har hört statsministern vältaligt framhålla vikten av att sanera ekonomin. Han har även ifrågasatt om kristdemokraterna har något alternativ. Vi ställer oss naturligtvis bakom att sanera ekonomin, men det som vi tycker är upprörande är att socialdemokraterna med hårda nypor låter denna sanering drabba de svagaste. Bostadsbidragen har nämnts. Jag vill ställa en fråga till statsrådet Maj Inger Klingvall om hur regeringen har kunnat pungslå änkor och faderlösa genom försämringar av deras pensioner. Det rimmar enligt vår mening mycket dåligt med en rimlig fördelningspolitik.
Herr talman! Den besparing som vi gör på änkorna sker genom en prövning av folkpensionsdelen av änkepensionen. Folkpensionen i vårt system står ju för grundtryggheten, och i det här fallet är det fråga om änkor som befinner sig i förvärvsaktiv ålder och som har sitt grundskydd i form av egen inkomst. Därför börjar prövningen och nedtrappningen av folkpensionsdelen inte förrän vid en sammanlagd inkomst om ungefär 13 000 kr i månaden och en snitthyra om 4 000 kr. Detta har vi gjort för att få till stånd en hygglig fördelningspolitisk profil. Det som ligger i botten är alltså att det är fråga om kvinnor som har sin inkomst genom förvärvsarbete. Folkpensionen står för samma typ av grundskydd, och därav följer valet att pröva den. Det har naturligtvis, som vi har gått igenom i diskussionerna om saneringen, handlat om vilka besparingar vi kan göra som smärtar minst. Egentligen har hela valet av besparingar handlat om det.
Herr talman! Saneringen är vi överens om. Det vi opponerar oss mot är att låta dem som har det svårast, eller minst möjligheter att stå för saneringen, svara för så stor del. Kan inte statsrådet åtminstone hålla med om det olämpliga i att fortsätta att lägga bördor på dem som är svagast? 13 000 kr är ingen stor summa.
Herr talman! De val vi har gjort när det gällt besparingar har hela tiden handlat om att försöka att hitta sådant som har smärtat minst. Därav har de som har haft det allra svårast och som har lägst inkomst - jag tar igen exemplet med bostadsbidragen - inte vidkänts någon minskning av sitt bostadsbidrag. Den fråga som Tuve Skånberg tar upp handlar om änkorna. Vi har lagt ut besparingen så att de som har de lägsta inkomsterna bland änkorna inte drabbas av denna besparing.
Tack. Därmed är frågestunden avslutad. Det är många fler som har begärt ordet, men det har av tidsskäl tyvärr inte funnits möjlighet att ge alla som så önskar möjlighet att ställa frågor. Jag tackar regeringens ledamöter för att de har velat komma hit och svara på ledamöternas frågor.

Fru talman! Gunnar Hökmark har frågat om jag avser att styra kulturen efter politiska prioriteringar och vad jag avser att göra för att de som utövar kulturella yrken i mindre grad skall vara beroende av politiska beslut och prioriteringar för sin verksamhet. Hökmarks syn på svensk kulturpolitik präglas av extrem övertro på den fria marknadens förmåga att lösa alla frågor. Först vulgariserar han all kulturpolitik till att "det sköna blir en fråga för votering". Sedan uppställer han själv den fria marknaden och den individuella köpkraften som enda alternativ. Och samtidigt ges bilden av att kulturarbetarna skulle vara en viljelös massa som helt i händerna på politikerna producerar den konst som är politiskt korrekt. Man häpnar över den Hökmarkska verklighetsuppfattningen. När det gäller de mål som ställts upp för den statliga kulturpolitiken, och som fått verka under de senaste 20 åren, har uppslutningen kring dessa varit i det närmaste total både i denna riksdag och i det svenska kulturlivet. För bara någon månad sedan beslutade också riksdagen att svensk kulturpolitik i princip skall drivas vidare i enlighet med dessa riktlinjer. Mot den bakgrunden framstår Gunnar Hökmarks nu redovisade syn som en märklig och minst sagt isolerad bekännelse. Statligt stöd är nödvändigt för att främja mångfald och kvalitet på kulturområdet. Detta stöd innebär också att kulturarbetarna har en bredare och friare arbetsmarknad än de annars skulle haft. Samma positiva erfarenheter av en statlig kulturpolitik har man för övrigt inom hela EU-området.

Fru talman! Interpellationsdebatterna är till för att riksdagens ledamöter skall kunna få svar från statsråden på hur de ser på sitt regeringsansvar och på den politik som de för. De är inte till för att användas till utfall mot riksdagsledamöter och att inleda pajkastning. Min interpellation handlar om en rätt klassisk motsatsställning och en diskussion som har präglat kulturliv i alla samhällen och i alla tider. Det är självfallet en viktig och seriös politisk fråga. Det handlar om balansen, synen på statens relation till kulturlivet och om det fria kultursamhället skall stå fritt utan påverkan eller om kulturlivet skall vara en del i den idépolitiska och politiska processen i ett samhälle. Det har aldrig någon tid varit självklart. Det har alltid funnits en konflikt mellan olika attityder och olika värderingar. Det hade kunnat vara en diskussion som var värd att föras, eftersom den i grunden gäller hur ett kultursamhälle utvecklas och förändras. Men jag ser mig nödsakad att lägga den diskussionen åt sidan eftersom kulturministern över huvud taget inte har velat behandla den frågan seriöst. Det andra skälet till att jag ställde min interpellation var det agerande som har präglat Marita Ulvskog när det gäller medierna och mediepolitiken. De nya medierna kommer att vara en enormt viktig del av det svenska kultursamhället. Friheten i medierna blir också avgörande för friheten och öppenheten i kulturlivet. Där har Marita Ulvskog intagit ett antal rätt anmärkningsvärda positioner som måste lyftas fram och som det måste skapas klarhet kring. Först och främst har hon öppet hotat en av våra TV-kanaler med att dra in dess sändningstillstånd. Jag citerar från Dagens Nyheter: "Om inte Bonniers kliver ut från vissa delar av mediemarknaden kan inte TV 4:s sändningstillstånd förnyas". Det är ett direkt hot om att dra in ett sändningstillstånd och ett förhållningssätt som vi inte har sett i den svenska mediesituationen under milt talat årtionden, för att inte utsträcka perspektivet ännu längre. I detta ligger också att hon ställer krav på förändringar av tidningsägande, något som i vårt land är en rättighet som är skyddad av tryckfrihetsförordningen. Till detta kommer att hon mycket medvetet har gått in och haft synpunkter på styrelsearbetet i ett medieföretag. Jag hade inte tagit upp dessa frågor om det inte vore för att Marita Ulvskog i sin egenskap av ansvarig för mediefrågor i regeringen samtidigt lanserar en mediepolitik som är under hennes egen paroll: Kampen mot satelliterna. Den syftar till att begränsa det programutbud som den svenska publiken tar del av. Detta samtidigt med att hon redogör för egna socialdemokratiska planer på att själva gå in som en TV Fru talman! Marita Ulvskog, som är ansvarig för mediefrågor i regeringen, driver tesen att Socialdemokraterna skall gå in och äga TV-stationer, samtidigt som hon hotar att dra in sändningstillstånden från en befintlig TV-kanal och samtidigt som hon vill begränsa det möjliga utbudet. Jag tycker att det måste skapas klarhet i vilket förhållningssätt denna regering kommer att ha i framtiden när det gäller medierna och mediernas frihet.
Jag utgår ifrån att Gunnar Hökmark avser att fullfölja debatten om medierna som en del av kulturpolitiken, som ju interpellationen avser.
Fru talman! Jag tycker att Gunnar Hökmarks inlägg visar att det han är ute efter med sin interpellation är att han söker politiskt råkurr. Det gör han genom att använda sig av fullständigt sanslösa överdrifter, halvsanningar och osanningar. Mot den bakgrunden får han också de interpellationssvar han förtjänar. Jag skulle vilja undvika råkurren och tala om vad som faktiskt gäller. Han har alldeles rätt i att kulturpolitiken innehåller mängder av ideologiska skillnader. Det har funnits en tid där man har trott att kulturpolitik är något som svävar fritt ovanför ideologierna. Så är det definitivt inte. Den extrema marknadsliberalism som Gunnar Hökmark står för - det gör inte alla i hans parti - avspeglar sig också i hans extrema kultursyn, där det mesta skall lösas med hjälp av marknaden och ingenting annat. På samma vis avspeglar sig naturligtvis den socialdemokratiska kultursynen i vår kulturpolitik, som också ser annorlunda ut. Likväl har det varit möjligt att få en mycket stor uppslutning i denna riksdag kring den socialdemokratiska kulturpolitiken, som beslutades strax före jul. Ett parti stod utanför och markerade sin isolationism, och det var Moderata samlingspartiet. När det gäller mediefrågorna, som är en del av kulturpolitiken, kan jag bara säga att Gunnar Hökmark ger en helt felaktig bild både av vad som skett på detta område, vad jag gjort och vad socialdemokratin står för. När det gäller TV 4:s sändningstillstånd gäller följande. För några månader sedan träffade staten och TV 4 ett slags avtal om sändningstillstånd. Staten formulerade tillståndsvillkoren. Ett av dessa villkor var att stora förändringar av ägandet inom TV 4 som påverkade medieägandet i stort på den svenska mediemarknaden skulle föranleda förändringar. Den typen av ägarkoncentration fick inte uppstå. Det jag kräver är att TV 4:s nya och gamla ägare lever upp till denna paragraf i tillståndsvillkoren. Det är min plikt som representant för allmänintresset och som kulturminister att se till att avtal och tillståndsvillkor inte vispas undan av nya och gamla ägare som om de icke existerade. Det är alldeles självklart, vilket jag också offentligt har deklarerat, att det kommer att påverka nästa tillståndsvillkor om man mot förmodan inte skulle leva upp till den nu befintliga paragrafen i tillståndsvillkoret när det blir dags att tala om en ny tillståndsperiod. Bryter man avtal måste det också få konsekvenser. Gunnar Hökmark talar om teknik och beskriver en kamp mot satelliterna. Det handlar om en satsning på ett digitalt marknät för distribution av television. Bakom denna tekniklösning, denna satsning, står tre av riksdagens partier - Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. När han beskyller mig för extremism i denna fråga och för att icke vara demokratiskt hederlig och ren skyller han också dessa partier för detta. Vad denna tekniska lösning handlar om är att verka för mångfald och yttrandefrihet.
Fru talman! Marita Ulvskog slänger ur sig väldigt många fördömanden både om extremism och isolationism i stället för att diskutera andras åsikter. När det gäller att vara extremist kan jag säga att jag tror att vi båda två har olika historier bakom oss vad beträffar politiska ställningstaganden, som inte berör den debatt som vi för här i dag. När det gäller min vilja att diskutera frågan om statens relation till kulturskapandet är det självfallet att man nu måste se på den mycket stora del av det svenska kulturlivet som kommer att leva och utvecklas inom ramen för de medier vi har. Det är, fru talman, så kulturen når människor. Det handlar om möjligheten att skapa drama, vidaresända och spegla det som sker över hela landet. Har man en stor öppenhet när det gäller de nya medierna påverkar det självfallet kulturlivet på samma sätt som en stor öppenhet har präglat det svenska samhället när det gäller tryckfrihetsförordningen, det litterära skapandet eller all annan typ av konst som har kommit till uttryck i de traditionella medierna. Det är i detta perspektiv som jag vill göra ett mycket klart ställningstagande. Det har inte i sig att göra med Marita Ulvskogs ställningstagande när det gäller den digitala televisionen. Det är precis som hon säger; där har hon stöd av Centern och Folkpartiet. Det är en ståndpunkt som de har intagit som de har all rätt att få respekt för - åtminstone om de är beredda att diskutera, vilket jag förväntar mig att de är, utan att fördöma andras åsikter. Vad jag vill göra är att koppla samman detta med det som statsrådet har gjort inom andra områden i mediesammanhang. Man hotar en TV-kanal med att dra in sändningstillståndet, samtidigt som en socialdemokratisk partimedlem driver fram en debatt om att socialdemokratin självt skall äga. Ser man detta sammantaget med det som berör det digitala nätverket växer det fram en bild som är oacceptabel. Den kommer, om den får fullföljas, att prägla rätten till och utrymmet för yttrande, och därmed också den mångfald som måste finnas i ett kultursamhälle. Jag har den enkla uppfattningen att man i ett levande kultursamhälle skall slå vakt om de gemensamma nationalscenerna. Det kan gälla Operan och Dramaten, och det gäller också public serviceverksamheten inom televisionen. När man gör det skall man samtidigt se till att det finns största möjliga frihet för de enskilda människorna att skapa på alla de olika sätt och vis som finns. Då skall man undvika att staten uppträder som en köpare och som en bedömare av skapandet. Det må gälla litteraturen, konsten eller det drama och den underhållning som växer fram i ett mediesamhälle som är långt mycket vidare än vad vi kan se i dag. Då måste den som är ansvarig för politiken också vara medveten om den balansgång som måste gälla, där skillnaden mellan att skapa förutsättningar och styra är fatal och kan bidra till att strypa ett kultursamhälles dynamik. Det är någonting som man måste komma ihåg. Jag tror inte att vi kommer längre i denna debatt. Marita Ulvskog har en ambition att vara den som bedömer vilket programutbud som skall finnas och vilken inriktning kulturen skall ha och inte bara vilka regler och ramar som skall gälla. Det är en mycket stor skillnad, fru talman.
Fru talman! Jag delar Gunnar Hökmarks uppfattning. Jag tror inte att vi kommer särskilt mycket längre i denna debatt. Han talar om balansgång. Hela den kulturproposition som en betydande majoritet i denna riksdag har ställt sig bakom är en balansgång som handlar om att statlig kulturpolitik icke skall styra utan stödja. Det är själva huvudsentensen i denna proposition. Det Gunnar Hökmark pläderar för - han har inte stöd från kulturkonservativa kretsar inom sitt parti - är ett slags kulturens nattväktarstat, där de statliga stöden skulle vara mycket begränsade och där marknaden skulle avgöra om kulturella aktiviteter kom till stånd över huvud taget. Jag har i allra högsta grad en öppenhet för nya medier. Gunnar Hökmark beskriver en debatt inom socialdemokratin som att vi skulle föra en diskussion och vara med, och inte bara lagstiftningsvägen försöka hålla tillbaka ägarkoncentrationen utan faktiskt själva aktivt bidra till en ägarspridning. Det är väldigt märkligt att Gunnar Hökmark kan tycka att det inte skulle vara en rimlig väg att gå. Vill inte ni ha fler företagare? Jag tycker att det vore alldeles utmärkt om arbetarrörelsen hade pengarna, modet och framsyntheten att ge sig in på medieområdet. Det handlar inte om ordinarie affärsverksamhet, eftersom mediemarknaden handlar om opinionsbildning. Man kan säga att makt i väldigt hög grad samlas på för få, och därmed kan den vara farlig.
Fru talman! Marita Ulvskog kanske är litet rädd för själva debatten och skyr därför att lyssna till vad den andre säger. Gör ingen poäng av att den kulturkonservative skulle tycka annorlunda än vad t.ex. jag gör. Jag tror inte att Marita Ulvskog riktigt behärskar den etiketteringen; det behöver hon inte heller göra. Jag redovisar ett förhållningssätt till kulturen som bygger på att man slår vakt om institutioner och nationalscener. Som jag har tagit upp i min interpellation bygger det bl.a. på att man inte, i och med stora flyttbeslut, raserar kulturinstitutioner som har en lång tradition bakom sig och som har byggt upp sitt nätverk av kontakter och relationer. Det är en syn på kulturen som bygger på att man tar till vara det traditionella och låter det möta det förnyade. I den balansgången måste just den som har den politiska makten, eller ansvaret för den politiska debatten, också se de gränslinjer som finns när det gäller att ge förutsättningar för och samtidigt skapa öppenhet och frihet för det nya skapandet och tänkandet. Jag har velat peka på att ett kultursamhälle som gör kulturlivet som helhet mer eller mindre beroende av staten eller det offentliga kanske inte behöver påverka den enskilde konstnären - den enskilde skaparen - men det minskar likväl förutsättningarna för mångfald och urarmar därmed kultursamhället. Jag tror inte att Marita Ulvskog vill höra detta eftersom hon hellre vill fördöma den andres åsikt. Detta kan vi fundera över när vi går hem. Vi kan fundera över om det svenska kultursamhället är så vitalt som vi skulle vilja att det var? Jag tycker inte att det är det. Jag tror därför på mera frihet. Framför allt handlar det om den gränslinje som jag har redovisat.
Fru talman! När man läser den moderata partimotionen från i höstas om kulturpolitiken får man en helt annan bild av det svenska kulturlivet än den som Gunnar Hökmark nu gav. Där beskrivs det som om vi aldrig någonsin har haft ett så livaktigt och spännande kulturliv i Sverige som vi har i dag. Bortsett från det blir det naturligtvis en ganska begränsad del av svenska folket - vissa sociala skikt - som kommer att få möjlighet att njuta av kulturlivet om staten, kommunen eller det offentliga över huvud taget inte väljer att stötta kulturen. Därför är den kulturella jämlikheten av mycket stor vikt och av stort värde för denna regering. Gunnar Hökmark tog upp museiflytten. Jag är så glad åt att han ger mig tillfälle att rätta till ytterligare en oriktig uppgift i interpellationen. Museiflytten handlar just om det nyskapande och det nytänkande som Gunnar Hökmark efterlyser. Det handlar om att göra något nytt som kan påverka hela det svenska museilivet, att skapa ett nytt spännande museum som arbetar på ett helt annat sätt, med mycket modern teknik. Det handlar inte om att flytta föremål. Det handlar om att flytta ansvar från Stockholm till Göteborg. Och det handlar om en omfördelning av pengar från de många Stockholmsmuseerna till detta Göteborgsmuseum. Dessutom handlar det om en kostnad på 30 miljoner kronor per år och icke om den miljard som Gunnar Hökmark talar om.

I förlängningen bör detta leda till att förutsättningar skapas för ett långsiktigt och ansvarsfullt bevarande av vårt kulturarv samt att samlingarna blir mer tillgängliga för allmänheten och för forskare. Därtill har meningsfull sysselsättning skapats för ett stort antal unga arbetslösa akademiker och hantverkare. Jag är medveten om att behoven när det gäller registrering, dokumentation, vård och magasinering av föremålsbeståndet är mycket stora och att denna eftersläpning inte går att komma till rätta med på kort tid. Det är ett långsiktigt och naturligtvis också ett löpande arbete som krävs vid våra kulturvårdande institutioner. SESAM-projektet är tänkt som en stimulans för att de berörda institutionerna skall komma i gång med detta så angelägna arbete. Jag delar Lennart Fridéns uppfattning att det nu gäller att ta till vara den process som kunnat inledas tack vare SESAM. Vården av samlingarna bör emellertid i första hand rymmas inom ramen för institutionernas ordinarie anslag och kan inte endast vara beroende av statliga engångsinsatser av SESAM-modell. Det bör tilläggas att jag fäster stor vikt vid de omfattande behov som finns på t.ex. det fotografiska området och även på filmens område. Det fotografiska kulturarvet föll utanför SESAM satsningen, och jag ser därför detta som särskilt angeläget i det fall särskilda satsningar skulle komma i fråga framöver. Kulturdepartementet har för avsikt att återkomma till riksdagen med en delrapport om SESAM projektet under våren.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag kanske skall säga svaren. Jag har under den paus som har varit mellan den föregående delen av interpellationsdebatten och nu per fax erhållit en andra version av statsrådets svar; den kom dessutom till kammarfoajén. Jag kan konstatera att statsrådet drog den första versionen för oss. Det gör att jag har litet svårt att hävda att jag inte har fått texten i tid. Men jag skall väl kunna räkna mig detta till godo vid något tillfälle, kanske när vi har bytt position. Det här med SESAM var ett positivt förslag som vi alla ställde oss bakom. Alla partier var för detta. Den här frågan är viktig både för sakens skull - vården av kulturarvet - och för dem som nu arbetar i SESAM. I och med SESAM-arbetet skulle man också kunna få hjälp med det underlag till åtgärder enligt den s.k. gallringsutredningen från 1979-1980 som ingen kulturminister, oavsett partifärg, har velat ta itu med. De tjänster som har inrättats är anpassade för det här projektet. Då uppstår frågan: Vad händer sedan? Statsrådet pekar på "foto-SESAM" och säger att satsningen är önskvärd. Den kommer bl.a. att diskuteras på museiveckan. Den blir mycket viktig. Den får inte drabbas av det som nu verkar ske med "ur SESAM". Arbetslösheten kan komma att öka. När projekten väl är över verkar det inte som om så många av dem som i dag är inkopplade på dem kommer att få behålla sina arbeten. Som jag ser det är det slöseri med mänskliga resurser och, om man vill se det krasst, med de statliga medel som har gått till dessa människors utbildning. Det är synd om de nya unga akademiker som med friska ögon och nya infallsvinklar har tagit sig an dessa viktiga frågor. Jag har under den senaste veckan kontaktat företrädare för ett antal museum. Genomgående ger informationen vid handen att pengarna har varit välkomna och gjort stor nytta. Men många projekt kommer att avbrytas ofullständiga. Törnrosasömnen kommer till skillnad från i sagan att återupptas när det gäller många föremål. De kommer att kvarstanna som lika otillgängliga för sina ägare, allmänheten, som tillförne. Och med projektens upphörande följer också, som sagt, upphörande av anställningarna. Frågan som man ställer sig är: Har man klargjort för dem som har fått pengarna att det förväntades att de skulle fortsätta på egen hand? Som jag har upplevt det under den här veckan, när jag har gjort mina rundfrågningar, är det inte tydligt. Det finns ett antal landstings och kommunpolitiker som har det kärvt med ekonomin. De har kanske inte tänkt sig att de dessutom skulle få ta hand om det här. Jag tycker att detta är oerhört synd, med tanke på den stora nytta som det skulle göra. Bortsett från detta undrar jag om det inte vore bättre att fullfölja denna satsning i stället för att prioritera omtvistade nysatsningar. Vi har prioriterat vården av arvet. Detta hör till de saker där vi faktiskt låg högre i våra anslagsförslag än regeringens budgetproposition. Under 70 och 80-talen tvingade politiker på både central och lokal nivå museerna att prioritera publik verksamhet. Jag har själv suttit i museinämnd i många år i Göteborg och vet vad som hände: Man prioriterade om, och så har vi fått det här vårdberget, den eftersatta vården. Nu skall den här vårdnotan betalas. När det gäller de två frågor jag ställde i interpellationen tolkar jag det som att statsrådet på den första svarar: Nej, det finns inte några pengar att prioritera om för att säkra de nu vunna framstegen i SESAM projektet. På den andra frågan har jag inte sett att jag fått något svar alls.
Fru talman! Jag skulle hoppas att jag slapp svara nej på den första frågan. Vad jag egentligen vill säga är att det är för tidigt att uttala sig om hur behovet av insatser och stöd kommer att se ut efter det att SESAM-projektet har avslutats. Det sker ju inte förrän vid utgången av 1998; SESAM pågår alltså i nästan två år till. Det jag hoppas på är naturligtvis att det skall finnas möjligheter att få plats för en hel del av detta i den ordinarie verksamheten på de här institutionerna, men också att det skall finnas andra medel man kan använda för just föremålsvård. Jag menar ändå att den arbetsplan vi har lagt upp bör följas. Vi skall genomföra projektet, utvärdera det och hela tiden hålla väldigt detaljerade projektplaner färdiga så att vi antingen snabbt kan dra i gång tidsbegränsade projekt som SESAM-projektet eller stimulera institutionerna att själva skapa större utrymme för den här typen av verksamhet. Det är mycket viktigt att vi vårdar vårt kulturarv. Där är jag fullständigt ense med Lennart Fridén.
Fru talman! Jag skall ta och konkret belysa den här frågan med för dagen helt färska uppgifter. I morse kl. 9, när man öppnade på DIK-förbundet, ringde jag för att höra litet grand hur deras medlemmar - det är ju de som är berörda - har reagerat på hur det nu ser ut att bli på många ställen, nämligen att när pågående lokala projekt har slutat får de själva också sluta. Det är riktigt att projektet håller på t.o.m. 1998, men många av projekten är avklarade redan nu och vi kan se att många kommer att avslutas redan under 1997. Det visade sig att DIK har skickat ut en enkät till de 500 berörda SESAM-tjänstemännen, som vi kan kalla dem. Av dessa har hittills ungefär en femtedel svarat. Jag plågade den stackars utredningssekreteraren med att under förmiddagen gå igenom de svar som har kommit in. Av dem vet eller tror 19 % att de kommer att få en fortsättning på anställningen, 18 % är oklara över läget medan hela 63 % är övertygade om eller vet med säkerhet att de inte kommer att få fortsatt arbete när projektet väl är över. En av svararna har skrivit en kommentar som verkar typisk, enligt sekreteraren: "SESAM är projekt, inte anställning. Det blir väl att man står där i kön till Det finns mycket som talar för att de som hittills har svarat är statistiskt representativa. Ett urval på 20 % från en undersökt population brukar kunna ge ett signifikant resultat, som statistikerna säger. Det skulle då innebära att vi får över 300 nya arbetslösa från den här sektorn när det här projektet är över. Förutom de mänskliga aspekterna, som jag kanske trots allt tycker är de viktigaste, kan man konstatera att det inte heller kommer att underlätta regeringens målsättning rörande arbetslöshetsminskningen.
Fru talman! Jag tycker att det Lennart Fridén säger om statlig kulturpolitik och statlig arbetsmarknadspolitik är väldigt välgörande. Jag skulle också önska att vi hade mer av offentliga medel att satsa på dessa områden. Vår förhoppning, vår ambition och vår bestämda föresats är ju att när t.ex. SESAM-projektet löper ut skall den ekonomiska situationen och arbetsmarknadssituationen i Sverige se sådana ut att problemen inte blir så stora som man skulle kunna befara. Jag tycker om man får ett sådant nytt tillflöde av litet yngre, välutbildade människor till museisektorn genom SESAM-projektet som 100 personer av 500 är det en mycket stor sak som kommer att vara positiv inte bara för de enskilda människor som får arbete utan också för museiverksamheten och för hela kulturarvssektorn. Jag har alltså inte den pessimistiska syn som Lennart Fridén har just på denna punkt. Jag är dock fullständigt ense om att det är viktigt att vi tillsammans försöker se till att föremålsvården inte hamnar i den här törnrosasömnen igen.
Fru talman! Det är skönt att vi kan vara överens om några punkter ibland. Det hade varit väldigt lockande att under den föregående debatten diskutera om skillnaden mellan nattväktarstaten och den fullbordade är t.ex. 5 % på ett budgetanslag, som det rörde sig om, men vi kanske kan återkomma till det en annan gång. Det är klart att det är fantastiskt om man kan få in 100 nya, men vad händer med de andra 400? Det tycker jag är tragiskt i sammanhanget. Jag har ännu inte fått svar på den andra frågan i min interpellation, nämligen vad statsrådet tänker göra för att omprioritera och klara av t.ex. nysatsningen på ett världskulturhus vid Södra teatern eller det nya världskulturmuseet i Göteborg. Detta kan ställas i relation till att vi här har påbörjat något som vi båda är överens om är ett mycket viktigt projekt - och så är det risk att många av delprojekten, på länsmuseer och andra specialmuseer både ute i landet och här i Stockholm, kommer att få avbrytas just därför att man från huvudmännens sida uppenbarligen inte tänkt sig att fortsätta. Jag ställde också den här frågan i mitt första inlägg: Har man från statsmakternas sida verkligen försäkrat sig om att huvudmännen har förstått att de förväntas fortsätta det här, att de när de tar emot pengarna också förpliktar sig att fortsätta projektet som sådant? Jag är inte så säker på det.
Fru talman! Jag vill kort beröra några av de frågor Det är inte så att kulturarvsområdet på något vis har blivit fråntaget resurser på grund av andra satsningar i kulturpropositionen. Tvärtom har kulturarvssektorn i likhet med t.ex. nationalscenerna i de flesta fall sluppit undan den besparing de ålades 1994/95. Vi har tagit reformmedel på drygt 50 miljoner kronor och lagt tillbaka det på kulturarvssektorn och nationalscenerna för att undvika en belastning på dem. Det finns alltså betydande medel inom denna sektor, utöver engångssatsningen på SESAM som handlade om uppemot 300 miljoner kronor. När det gäller världskulturmuseet i Göteborg har vi 30 helt nya miljoner från 1999, eftersom vi fick en ökning av kulturbudgeten. Vi har valt att lägga de pengarna där särskilt med tanke på de stora museisatsningarna i Stockholm, bl.a. Moderna museet. Så flott och dyrt kommer det inte att bli i Göteborg - där är man litet blygsammare i sina krav. När det gäller världskulturhuset vid Södra teatern handlar det om att ett hus som disponeras av Riksteatern i fortsättningen skulle disponeras av bl.a. dem som skulle driva världskulturhuset. Det är inga nya kostnader över kulturbudgeten förenade med detta. Det är dessutom ett samarbetsprojekt som är helt avhängigt om Stockholms kommun engagerar sig finansiellt i det.

Fru talman! Beatrice Ask har frågat mig vad regeringen kommer att göra för att de elever i årskurs åtta som inte har fått betyg i ett eller flera ämnen får det stöd som krävs för att de skall kunna nå läroplanens mål om en lägsta kunskapsnivå för alla. Vidare frågar Beatrice Ask om vilka direktiv Skolverket kommer att ges för nödvändiga tillsynsinsatser. Beatrice Ask har i sin interpellation i princip ställt samma fråga som Erik A Egervärn, gjorde i en fråga som jag besvarade den 5 februari. Det svar jag här ger bygger på mitt svar till Erik A Egervärn. Terminsbetygen höstterminen 1996 sattes för första gången enligt det nya betygssystemet. Jag tycker att det är förståeligt att många lärare har haft svårigheter att precisera nivån. De resultat som redovisats i medierna stämmer relativt väl med vad Skolverket nyligen har presenterat i en undersökning av betygsättningen i årskurs åtta, år 1996, i 50 kommuner. Av undersökningen framgår att 77 % av eleverna har fått betyg i de ämnen som ingick i undersökningen, dvs. engelska, fysik, idrott och hälsa, matematik, musik, religionskunskap och svenska. Av dem som inte fått betyg i något av dessa ämnen hade 17 % i stället fått betyg i blockämnen eller ännu inte läst det aktuella ämnet. De som inte fått betyg på grund av att de ej nått kunskapsmålet i ämnet utgjorde 6 %. Betygen varierar enligt Skolverkets uppgifter kraftigt mellan olika skolor. I vissa ämnen finns det skolor där samtliga elever når upp till målen, medan det i vissa enstaka skolor är uppemot 20 % som inte klarar målen i ett visst ämne. Det kan bero på att eleverna faktiskt klarar att nå målen i olika stor utsträckning, men möjligen också på skolornas sätt att tillämpa de nya betygen. Det är viktigt att komma ihåg att det är först om ett och ett halvt år som dessa elever får sina slutbetyg från grundskolan. Terminsbetygen fram till dess är i första hand en information till elev och föräldrar om elevens läge i de olika ämnena. De skall ge både eleven och skolan ett underlag för var man behöver satsa extra mycket för att målen skall uppnås. Av de kontakter som Skolverket har haft i samband med undersökningen framgår också att skolorna tar resultaten till sig och att de avser att vidta olika åtgärder för att det framdeles skall bli fler som får betyg. Skolverket kommer att fortsätta att följa upp skolornas betygsättning efter vårterminen och utvärdera om eleverna når de avsedda resultaten. Det är bra att det har kommit i gång en debatt om elevernas kunskaper. Det nya betygssystemet fokuserar tydligare på resultaten än det gamla femgradiga systemet. I detta fanns ej en tydlig kravnivå, utan de sämsta kunskaperna doldes i de lägsta betygen. I Skolverkets statistik visar det sig t.ex. att ca 6 % av eleverna lämnade grundskolan läsåret 1994/95 med ett ofullständigt slutbetyg eller utan betyg över huvud taget. Problemet med bristande kunskaper är med andra ord dessvärre inte ett nytt problem. Men med det nya betygssystemet synliggörs skolans ansvar för att ge hjälp åt de elever som har studiesvårigheter. Skolan har ett lagstadgat ansvar att ge särskilt stöd till elever som har studiesvårigheter i skolarbetet. Det är skolan och ytterst skolhuvudmannen som har detta resultatansvar. Varje kommun har därtill ansvar att följa upp och utvärdera sin verksamhet. Ett inslag i detta är de nationella ämnesprov i svenska, engelska och matematik, som kan användas i slutet av årskurs fem som stöd för att bedöma elevernas kunskapsutveckling. Resultat på dessa prov kommer också att användas för att på nationell nivå bedöma elevernas kunskapsutveckling. Detta gäller i ännu högre grad de nationella proven i samma ämnen för årskurs nio, som alla lärare skall använda, vilket blir möjligt från nästa vårtermin. På nationell nivå har framför allt Skolverket till uppgift att följa upp och utvärdera skolans resultat för att regering och riksdag skall kunna få den information som behövs för att vidta relevanta kvalitetshöjande åtgärder. Jag anser att Skolverket redan har det uppdrag som Beatrice Ask frågar om.
Fru talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Det var inte min mening att upprepa en fråga som redan hade ställts. Jag hade helt enkelt inte sett den när jag skrev min interpellation. Nu är uppföljningen av de första betygen i årskurs åtta en så viktig sak, om vi någorlunda snabbt skall nå de höga mål som läroplanen ställer, att man mycket väl kan diskutera den flera gånger. För de elever som det berör finns det tre terminer som på ett avgörande sätt kan vara deras chans att skaffa sig en god grund för fortsatta studier. Av den debatt som har förts tycker jag att det framgår att kommunerna och i någon mån skolorna är litet tagna på sängen av effekterna av de nya betygen. De synliggör brister och för med sig krav på insatser. Jag besökte för några veckor sedan en högstadieskola utanför Stockholm, där man har tagit de här frågorna på mycket stort allvar. Helt plötsligt hade man 144 nya åtgärdsprogram, med punkter och insatser för hur elever skulle kunna ges det stöd som krävs för att få betyg. De åtgärder som fanns i programmen var naturligtvis av mycket olika slag, en del tämligen enkla. Men det begriper var och en att det tar tid. Det kräver resurser och det fordrar en viss kreativitet i skolorna om man skall arbeta på det nya sättet. Men jag tror att det är viktigt att det görs. Mitt bestämda intryck var också att de elever det berörde såg mycket positivt på den aktivitet och den extra kraft som den här skolan hade lyckats åstadkomma. Det är något som man skulle önska att vi kunde se i alla landets skolor. Nu finns det naturligtvis också en litet dystrare bild. Det är elever som trots hjälp kanske inte kommer att nå kunskapsmålen. Ett problem som jag har mött på flera håll är att elever som inte har fått något betyg känner att de inte ens räknas. Ett dåligt betyg, säger de, ja, t.o.m. underkänt, kan trots allt vara ett bevis för att man har varit med och att man faktiskt finns till, även om resultaten inte är tillräckliga. Men ett streck är ingenting. Flit, tappra försök eller kanske goda resultat på någon del av kursen borde synliggöras tydligt för de här eleverna. Det är jag övertygad om. Just av den anledningen är det också viktigt att snabbt sätta in åtgärdsprogram för varje elev som inte har fått betyg. Jag tycker att det skulle vara bra om skolministern funderade över hur regeringen kan stimulera en planering för detta inför nästa år. Det krävs ju budgetutrymme. Det krävs att man någorlunda har tänkt igenom situationen i förväg för att snabbt kunna sätta in insatserna när eleven har fått betygen. Jag tycker också att det med anledning av detta skulle vara intressant att få någon kommentar från skolministern om hur man kommer att följa upp användningen av de nya betygen. När man pratar med lärare får man en känsla av att de är rädda för olika bedömningar i olika skolor. Men man säger också att när rektor inte vill ge pengar känner man en press på sig att kanske ge en elev godkänt fast resultatet egentligen inte motsvarar det. Detta tydliggör naturligtvis det uppdrag som Skolverket har och som skolministern tog upp, men det innebär också att vi från politiskt håll måste hålla fokus på de här frågorna de närmaste åren, så att vi inte får en olikhet i bedömningen och så att vi verkligen får den effekt som är avsedd med det nya betygssystemet och läroplanen.
Fru talman! Jag möter också på många håll en oro för att man använder sig av olika bedömningsgrunder i olika skolor när man sätter de nya betygen. Och jag tror att det finns skäl för en sådan oro. Men jag tror också att det är ett mycket gammalt problem. I det gamla betygssystemet fanns det över huvud taget inte angivet vilka grunder som skulle gälla för betygsättningen i alla de ämnen som inte hade några standardprov som kunde utgöra en mall. Med det nya betygssystemet tydliggörs i stället bedömningsgrunden. Det är en första förutsättning för att bedömningsgrunderna skall bli mer lika i de olika skolorna. Jag kan ta ett exempel. Jag mötte en upprörd kvinna som berättade för mig om en skola där idrottsläraren, som hon beskrev det, hade krävt 18 olika sorters kullerbyttor för att ge godkänt i idrott och hälsa. Hon var mycket upprörd över att det kunde gå till på det här viset. Jag gjorde reflexionen att den läraren förmodligen alltid hade krävt 18 olika sorters kullerbyttor för ett visst betyg. Men det hade aldrig synliggjorts tidigare. Först nu när bedömningen blir synliggjord går den också att debattera. Därmed kan man nå en mer jämlik bedömning och en bättre kvalitet. Det tror jag också kommer att ske. Jag tror också att det är en viktig förutsättning för att åtgärda de allvarliga problem som vi har sett tecken på finns i och med att så pass många elever som 6 % inte har fått betyg i årskurs åtta, på grund av att man inte har nått upp till de kunskapskrav som ställs i skolan. Det är ett tecken på ett allvarligt problem, som inte heller är något nytt problem. Men en viktig förutsättning för att kunna åtgärda det är just att det blir synliggjort. Jag är mycket glad över att jag också får liknande rapporter som Beatrice Ask har fått. I många skolor har man just tagit sig an problemet. Man skapar åtgärdsprogram. Man har verkligen satt sig ned och funderat på hur man skall omfördela resurserna och vilka särskilda åtgärder som skall sättas in. Många elever känner också själva att de verkligen skall ta tag i problemet och att de nu får stöd från skolan att göra det. Jag tycker att det är utomordentligt om det blir på det viset. Det finns goda grunder att tro att det skall bli så, att döma av de uppgifter vi har fått hittills. När det gäller betygsättningen tar Beatrice Ask också upp frågan om det vore bättre att man fick betyget icke godkänd än att inte få något betyg alls. Där har jag och regeringen en uppfattning som skiljer sig från moderaternas. Min uppfattning är att en obligatorisk skola där man är skyldig att gå skall man inte lämna med ett betyg som säger att man är icke godkänd. Om eleven, trots intensiva ansträngningar från skolans och den enskilda elevens sida, inte har nått de kunskaper som krävs för att klara sig i samhället måste man sätta in ytterligare åtgärder, och inte förrän man har de kunskaperna kan man få ett betyg. Betyg kommer alltså att saknas till dess att kunskaperna faktiskt finns.
Fru talman! Jag tror att skolministern och jag är väldigt överens om en sak, och det är att det nya betygssystemet i mångt och mycket är väldigt bra. Det är viktigt med det synliggörande av problem som nu sker. Det skall följas upp. Jag tror också att vi är överens om att det måste vara en process när skolorna lär sig att hantera det här. Jag tror också att man har gjort olika bedömningar tidigare. Samtidigt är det naturligtvis så att många lärare känner osäkerhet i en ganska pressad ekonomisk situation - stödinsatser kräver ändå pengar - och därför tror jag att det är viktigt att fokusera diskussionen och debatten kring någorlunda gemensamma kriterier och jobba med dem. Det är alldeles riktigt att 6 % inte har fått betyg och att det är allvarligt. Det är ett väldigt tungt bekymmer på skolor där procenttalen är betydligt högre. Det finns ju skolor där svårigheterna är större, och där är det väldigt tungt om man inte hittar former för att arbeta med detta på ett bra sätt. Jag undrar om ministern inte borde be Skolverket att åtminstone samla in goda idéer och skapa ett utbyte mellan skolorna av idéer om hur man hanterar detta, så att inte de som är tämligen fantasilösa glömmer bort hur centralt det kan vara att följa upp resultaten och ta sig framåt. Vi har olika uppfattningar om ifall man skall sätta streck eller icke godkänd. Nu pratar inte jag heller i första hand om dem som skall sluta nian utan om dem som går i årskurs 8. Jag tror fortfarande att det är viktigt att man synliggör vad eleven faktiskt kan. Jag har träffat många lärare som beskriver att de har elever som inte uppfyller alla de kunskapsmål som finns i kursplanen, men som är duktiga på några saker. Det är klart att lärarna naturligtvis försöker att på olika sätt förmedla det, men jag önskar verkligen att vi hade hittat en form så att man litet tydligare för eleven och för föräldrarna kunde tydliggöra de nyanser som ofta finns. I alla fall tills man har lyckats få in något kriterium i betygsskalan är ju då åtgärdsprogrammen väldigt bra. Rätt hanterat kan man i ett åtgärdsprogram beskriva vad eleven faktiskt kan, men framför allt var det brister och vad man kan göra för att följa upp det. Jag skulle vilja vädja till skolministern att i varje fall försöka stimulera ett utbyte av goda idéer om hur betygsättningen nu skall följas upp, så att kommuner och skolor i god tid inför nästa höst planerar för vad som skall göras. Det är också en pedagogisk utmaning för lärarna att snabbt sätta in ett program för varje elev och få snurr på det. Det kan man inte göra hur snabbt som helst.
Fru talman! Det är min bedömning att kvalitetskontroll och kvalitetsuppföljning i svensk skola måste stärkas på samtliga nivåer. I det avseendet har vi inte lyckats tillräckligt bra hittills. När man gör en avstämning av hur det ser ut i dag i svensk skola blir det alldeles tydligt att det finns stora brister. Det gäller både enskilda skolor, kommunerna och staten. I regeringen avser vi att återkomma till riksdagen om hur detta kan ske och hur det kommer att förändra Skolverkets roll när vi lägger fram den nationella utvecklingsplanen för skolan. Det gör vi inom två veckor. Då skall Beatrice Ask få svar på de frågorna. Men man kan också dra en del andra viktiga slutsatser av de erfarenheter som vi nu har och länge har haft. Det är viktigt att sätta in åtgärder tidigt för de barn som har svårigheter i skolan av olika skäl, och det är viktigt att man gör det i samarbete med hemmen. Också genom att stärka föräldrars och elevers inflytande i skolan kan vi skapa en utvecklande kraft för skolan. Vi måste ge föräldrarna möjlighet att ställa högre krav på skolan, men också att bidra till hur skolan kan utvecklas och bli bättre. Där tror jag att försöksverksamheten med självförvaltande grundskolor med en styrelse med föräldramajoritet kan spela en viktig roll för att också initiera ytterligare utvecklingsarbete på denna punkt i skolorna. Vi vet också att vi alltid behöver synliggöra för eleverna vilka bra resultat de har gjort, vilka problem de har, var de faktiskt står och vilka kunskaper de har. Det finns en viktig form för att göra det, nämligen trepartssamtalet eller utvecklingssamtalet mellan föräldrar, elev och skola. Utvecklingssamtalet är på många håll, och håller på många andra håll på att bli, en mycket viktig grundsten för utveckling av undervisning och skola. Jag tycker att det är en utmärkt form för det, därför att där finns de inblandade som kan bidra till att utveckla undervisningen och göra att alla elever uppnår goda resultat, nämligen eleven själv, som naturligtvis är huvudpersonen, läraren, som har ett oerhört stort ansvar, och föräldrarna, som hittills har varit en relativt outnyttjad resurs i skolan. Men jag måste också säga, fru talman, att jag blir litet förvånad över att höra Beatrice Ask som företrädare för Moderaterna tala för att stödinsatser ju kräver pengar. Ja, det är ju så att olika elever och olika skolor kräver olika mycket resurser om man vill nå en likvärdig kunskapsnivå. Just därför är det så förvånande att höra Beatrice Ask ta upp detta problem samtidigt som hennes parti ju förespråkar en nationell skolpeng som skulle ge lika, eller vad jag förstår åtminstone nästan precis lika, ersättning till eleverna oavsett i vilken skola eleven går eller vilka behov eleven som individ har.
Fru talman! Det är spännande att vänta i två veckor på vilka nya signaler som skall komma från regeringen när det gäller hur uppföljning och utvärdering skall kunna förbättras. Jag ser fram emot förslag som innebär att man gör Skolverket litet tuffare i detta arbete. Det har ju varit litet betraktande många gånger, vilket jag inte tror fungerar i längden. Precis som skolministern tror jag också, även om jag säkert får igen nu att vi ibland har haft synpunkter på föräldrastyrelser, att föräldrarnas roll är viktig. Jag besökte en skola med föräldrastyrelse häromdagen, och två saker hade föräldrarna där drivit igenom som jag tycker har med det här ämnet att göra. Det ena var att man hade krävt mer tid till utvecklingssamtalen. Föräldrarna var inte nöjda med den kvart som man tidigare hade varit tilldelad utan kände att de för att diskutera sina barns studiesituation behövde mer tid med respektive lärare. Det tyckte jag var sunt, och det var roligt att se att de hade lyckats få fram detta och att man hade tagit fram de pengar som krävdes. Det andra var att man också från föräldrahåll hade drivit fram mer resurser till läxhjälp och extra stöd för de elever som kände att de behövde det. Det sista kravet som framfördes kanske man kan le litet åt, men jag tycker att också det är litet sunt: Man ville ha litet stöd till föräldrarna också i vissa ämnen eftersom det var svårt att hjälpa till. Det är klart att vi kanske inte kan ställa upp på det i alla skolor, men det är ändå någonting som visar det engagemang som föräldrar har. Man kan göra sig lustig över skolpengen. Skolministern och jag har diskuterat detta många gånger. Vi kommer så småningom med ett mer konkret förslag. Jag har också i flera debatter markerat att det för min del inte står i någon som helst strid med uppfattningen att elever som behöver extra stöd också skall få det. Jag tycker att det som står i de nationella målen och riktlinjerna är viktigt: Elever som behöver extra stöd skall få det, och det skall också genomföras. Det skall vi ju diskutera i den kommande interpellationsdebatten.
Fru talman! Det görs faktiskt en del insatser för att också föräldrar skall skaffa sig bättre kunskaper. Det sker inom ramen för Kunskapslyftet, som ju kommer att gå i gång för fullt redan till hösten. Nej, Beatrice Ask, jag gör mig inte lustig över idén med skolpeng. Det är verkligen inte min avsikt. Men jag är allvarligt oroad över att moderaterna för fram ett förslag som på alla sätt som det är möjligt att uppfatta det - såsom moderaterna hittills har presenterat det - utgår från att det skall vara samma summa pengar till eleven, oavsett var eleven går och oavsett vem eleven är. Jag kan inte förstå hur man skall kunna kombinera ett behovsstyrt system, vilket Beatrice Ask ungefär samtidigt försöker plädera för, med att staten är den lämpliga aktören för att fördela utifrån dessa behov. Staten är ju den aktör som befinner sig allra längst från eleven. Jag kan ibland känna mig bekymrad över att kommunnivån är relativt långt från eleven. Det är därför viktigt att också skolorna har ett stort friutrymme och att decentraliseringen går vidare till den enskilda skolan. Men att flytta beslut om behovsstyrning till statens nivå - om det är avsikten med Moderaternas förslag - tycker jag verkar vara en baklängesrevolution.

Herr talman! Beatrice Ask har - mot bakgrund av att Statens skolverk i juni 1996 genomfört tillsyn i Malmö kommun avseende elevers rätt till stöd i skolarbetet - bl.a. frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för att se till att gällande bestämmelser vad gäller stöd till elever med inlärningssvårigheter efterlevs i skolorna. I nyss nämnda tillsynsbeslut har Skolverket prövat om Malmö kommun uppfyller de krav som ställs på kommunen i de lagar och förordningar som reglerar verksamheten i skolan. Tillsynen begränsades till grundskolan och avsåg rätten till stöd för elever med inlärningsproblem, som t.ex. läs och skrivsvårigheter och svårigheter med matematik. Efter Skolverkets beslut i tillsynsärendet har en dialog öppnats mellan Skolverkets fältorganisation och politiker i Malmö. Den 12 november 1996 beslöt kommunfullmäktige att tillföra skolorna 10 extra miljoner, som skall användas som stöd till elever med särskilda behov. Skolverket kommer också inom kort att begära in en redogörelse för vilka åtgärder kommunen vidtagit och planerar för att stödja elever med svårigheter. En av skolans allra viktigaste uppgifter är att lära alla barn att läsa och skriva. De elever som har svårigheter i skolarbetet skall enligt skollagen ges särskilt stöd. Jag vill framhålla att kommunerna har ansvar för att se till att alla barn får en likvärdig utbildning. Normerna för likvärdighet anges i läroplan och kursplaner. Stöd till elever med svårigheter i skolarbetet är emellertid inte enbart en fråga om resurser. Det är framför allt en fråga om att undervisningen bedrivs på ett sådant sätt att eleverna känner att det är meningsfullt att lära sig nya saker, att de har inflytande över sitt arbete i skolan och att det är roligt att gå i skolan. En god värdemätare på en skolas kvalitet är hur skolan förhåller sig till de elever som har svårast att tillägna sig skolans undervisning. Hur dessa elever klarar sig säger andra saker om en skola än de medeltal som oftast diskuteras i utvärderingssammanhang. Regeringen har därför - i regleringsbrevet för budgetåret 1997 - gett Skolverket i uppdrag att vidta särskilda utvärderings och utvecklingsåtgärder avseende elever som har behov av särskilt stöd, såväl funktionshindrade elever som elever med mer dolda handikapp eller svårigheter. Kommunerna har ansvaret för att följa upp, kontrollera och utveckla skolan. Kommunerna behöver därför utveckla effektiva metoder för uppföljning och utvärdering, så att de nationella målen för skolan uppnås. Efter en riktad tillsyn av 20 kommuner konstaterar Skolverket att dessa kommuner inte fullföljer detta ansvar. Regeringen ser mycket allvarligt på de undersökningar som visar att elever med svårigheter inte får det stöd som de behöver. Det är också oroande att de besparingar som kommuner genomfört inom skolväsendet tenderar att slå mot elevgrupper som har behov av särskilt stöd. Det är, enligt min mening, viktigt att kommunernas, liksom statens, uppföljning och utvärdering intensifieras och effektiviseras. Bl.a. måste Skolverket ta en mer aktiv roll i detta arbete. Jag välkomnar därför att Skolverket tagit initiativ till att stödja och utveckla kommunernas styrning och kontroll av skolan. En kommitté har tillkallats med uppdrag att redovisa viktiga utgångspunkter för arbetet med att stödja elever med stora läs och skrivsvårigheter samt föreslå åtgärder i förebyggande och avhjälpande syfte. Kommittén skall även analysera lärarutbildningarnas möjligheter att ge de blivande pedagogerna beredskap att upptäcka och stödja elever med läs och skrivsvårigheter. Förslag till ågärder som skulle kunna göra den blivande läraren i förskola och skola bättre förberedd på aktiva insatser i elevernas språkutveckling skall utarbetas. Kommittén skall redovisa sitt uppdrag senast i augusti 1997. Slutligen kommer regeringen inom kort att för riksdagen presentera sin utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. I utvecklingsplanen, som bl.a. behandlar frågor om skolans styrsystem och kvalitetsutveckling, kommer regeringen att ange vilken huvudsaklig inriktning regeringens politik kommer att ha inom utvecklingsperioden. Vad gäller direktiven till den begärda översynen av lärarutbildningen är dessa under utarbetande.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Bakgrunden till att jag har ställt interpellationen är att vi fick en mycket anmärkningsvärd rapport som Skolverket hade gjort förra sommaren i samband med tillsynen av elevers rätt till stöd i skolarbetet i Malmö kommun. Av den rapporten framgick att kommunen på flera punkter inte uppfyllde de krav som nationella regler förutsätter. Alla elever med behov av stöd fick inte sådant stöd. Det åtgärdsprogram som grundskoleförordningen stadgar att skolorna skall göra för elever med behov av stöd saknades i stor utsträckning. Kommunen brast också när det gällde information om rätten till stöd och kommunens kontroll av den egna verksamheten. I just det här fallet saknades stöd till elever med behov av sådant. Det är naturligtvis bra att Malmö kommun i november har tillfört verksamheten mer pengar. Resursbrist var ju ett av de argument som framfördes som skäl från skolorna till att man på vissa håll inte uppfyllt reglerna om rätt till stöd. Jag har inte heller något emot att en dialog har öppnats mellan Skolverkets fältorganisation och politiker i Malmö med anledning av den här tillsynen. Men man undrar ju: Kunde inte fältorganisationen och kommunen ha pratat med varandra litet tidigare? Och vart leder nu de här samtalen? Rapporten visar för övrigt också att det kanske inte är enbart politikerna man behöver prata med. Faktum är att kommunen genomför vissa undersökningar som är kommunövergripande om elevers läsoch skrivförmåga i både årskurs två och årskurs fyra. Men problemet är att det inte används som underlag för verksamhetens planering på skolorna. Dessutom saknas kriterier ofta för hur resultaten skall tolkas och hur man skall följa upp dem. Det är en brist, där kommunen naturligtvis har ett ansvar. När det gäller frågan om åtgärdsprogram, som är ett viktigt underlag för kontinuitet i stödinsatserna och som grund för samverkan med hemmen saknas det också riktlinjer i rapporten för hur de skall utformas. Kvaliteten på dem som ändå finns varierar, men Skolverket konstaterar - och det är allvarligt - att personalen inte alltid ser värdet i att det upprättas sådana. Det är naturligtvis ett grundproblem. Om varken lokala politiker eller skolans personal förstår avsikten bakom grundskoleförordningens krav, kanske t.o.m. struntar i dem därför att man inte tycker att det är värdefullt, har vi ett nationellt utbildningspolitiskt problem. Jag är också bekymrad därför att jag inte tror att de brister som tillsynen i Malmö uppvisade är några enstaka exempel. Jag är rädd för att de här problemen finns också i andra kommuner. Det var därför som jag undrade vad regeringen planerar att göra för att se till att gällande bestämmelser efterlevs. På det har skolministern svarat att Skolverket har fått skärpta direktiv. Det är väldigt bra. Jag är också positiv till att man har tillsatt en kommitté för arbetet med att stödja elever med läs och skrivsvårigheter. Men frågan är: Räcker det här? Inlärningsproblemen är ju av de mest skilda slag. Det är knappast utredningar som behövs överallt, utan konkreta insatser, där elever med inlärningssvårigheter får professionell hjälp. Jag tycker t.ex. att rapporterna om att det i dag är svårt att få stöd med talträning är väldigt alarmerande. Barn som inte kan tala ordentligt behöver professionell hjälp, men det är en sak som försvinner just nu. Och det är nedrustning på gång när det gäller den professionalism som finns för inlärning och stödinsatser för elever med särskilda problem. Jag är inte heller säker på att det ger snabba resultat att frågan om kommunernas egen uppföljning nu diskuteras. Det vore betydligt bättre om skolorna skärpte sin uppföljning av varje elev och utan undantag noga och kontinuerligt informerade elever och föräldrar om skolans bedömning.

Herr talman! Jag kan till stor del instämma i den problembeskrivning som både Beatrice Ask och Ingegerd Wärnersson gör. Jag vill upprepa vad jag sade i den tidigare interpellationsdebatten, att min bedömning är att vi måste skärpa kontrollen och uppföljningen av resultaten och kvaliteten i svensk skola på samtliga nivåer - på den enskilda skolan, på kommunal nivå och på nationell nivå. Regeringen kommer i sin nationella utvecklingsplan för skolan att presentera förslag på hur detta kan ske. Vi kommer att presentera våra förslag inom två veckor. Det finns naturligtvis anledning att rikta ganska skarp kritik mot många kommuners sätt att hantera sitt ansvar och sin uppföljning. När Skolverket riktar kritik mot en kommun resulterar det i allmänhet i att kommunen vidtar åtgärder, men vi kan ännu inte säkert säga om situationen verkligen förbättras av de åtgärderna, och det är ju ändå bara i det ljuset som åtgärderna kan bedömas. Jag delar Ingegerd Wärnerssons uppfattning att de kommunala skolplanerna skall ange hur elever med behov av särskilt stöd skall få det stödet. De kommunala skolplanernas uppgift är nämligen att tala om hur kommunen tänker göra för att uppnå de nationella målen för skolan. Ett väsentligt nationellt mål för skolan är en likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar, och det förutsätter ett särskilt stöd till de elever som har särskilda svårigheter. Vi vet i dag att kommunernas skolplaner alltför ofta bara är planer, utan någon egentlig uppföljning och utvärdering. Ofta saknar de också koppling till kommunens budget, och utan en sådan koppling blir ju planen ganska fritt svävande. Jag delar också uppfattningen att rektorerna behöver ges ett ökat utrymme för att ta ansvaret för att leda den pedagogiska verksamheten på skolan, men jag anser att det är huvudmannen för skolan som har det huvudsakliga ansvaret för att åstadkomma sådana arbetsvillkor för rektorerna. Det är viktigt att ledningsfunktionen för skolan utvecklas, och jag vet att många kommuner också arbetar med den frågan. Jag tror inte egentligen att staten kan gå in med några särskilda åtgärder, utan det måste vara skolhuvudmannens uppgift att göra det. Vad staten däremot kan göra är att t.ex. förbättra den statliga rektorsutbildningen, som just nu är föremål för översyn. När den översynen är färdig får vi anledning att återkomma med förslag på förändringar.
Herr talman! Det är uppenbart att det pågår en del uppföljningar på det här området. Jag skulle ändå vilja fråga skolministern: Finns det fler exempel på att Skolverket har pekat ut kommuner som har motsvarande brister? Det här måste ju följas upp. Det får inte finnas ett enda exempel på att man så flagrant bryter mot grundskoleförordningens krav. Det är viktigt. Åtgärdsprogram skall göras för varje elev. Det är en självklarhet. Skolministern sade i svaret på min interpellation vad gäller lärarutbildningen att regeringen skriver på direktiven. Jag vill då skicka med skolministern att jag anser att det är oerhört viktigt att blivande lärare lär sig hur den nya ansvarsfördelningen och styrningen av skolan är tänkt. Det är inte så att grundskoleförordning, skollag och läroplan är något som man kan strunta i eller som inte är betydelsefullt, utan det är väldigt viktigt att man känner till detta, lika väl som man känner till den frihet och de möjligheter man har i skolan att på den nivån göra sina bedömningar och ta sitt ansvar. Här finns det uppenbarligen brister. Jag tror också att det finns brister som måste åtgärdas med information och annat riktat till dem som redan befinner sig ute i skolan och arbetar, så att vi slipper diskussionen om att man inte tycker att detta är viktigt. I så fall fungerar nämligen inte den här decentraliseringen. Det finns också en punkt som inte direkt har nämnts men som jag tycker är viktig. Skolverket kritiserar i sin tillsyn Malmö kommun och påpekar att kommunen brister i informationen till föräldrar om rätten till stöd. Det här är säkert något som ingår i en större helhet. Informationen till föräldrar om vad skolan gör, hur det skall fungera och vem som har ansvar för vad blir väldigt gärna satt på undantag. Jag tror att det just för elever med inlärningsproblem är väldigt viktigt att skolorna vinnlägger sig om att göra klart för föräldrarna hur man arbetar, vad man tänker göra och vilka rättigheter som finns. I just de här fallen är ju föräldrarnas engagemang nästan ännu viktigare, eftersom vi vet att många barn med inlärningsproblem är hjälpta av att skolan kan få föräldrarna med sig. Detta bör vara något att fundera på vad gäller lärarutbildningen men även när det gäller de signaler som skickas till Skolverket om vad kommunerna bör arbeta med. Skolverket har i detta sammanhang gjort ett påpekande som jag blev väldigt glad över att läsa. Även på den här punkten blir det spännande att se vad regeringens skrivelse kommer att innehålla. Det är uppenbart att vi behöver skärpa tonen, för vi kan inte acceptera att man ute på våra skolor inte bryr sig om vad riksdag och regering har sagt. Om det är så att det brister på för många punkter är tyvärr likvärdigheten i utbildningen hotad, och det är ändå en portalparagraf vars värde jag tror att vi är rätt överens om i den här kammaren.

Herr talman! Till Ingegerd Wärnersson vill jag säga att Skolverket nu arbetar med och håller på att genomföra seminarier för samtliga kommuner och deras politiskt valda företrädare för att diskutera just de här frågorna. Jag tror att detta är oerhört viktigt. Även om det nu är ganska många år sedan det nya styrsystemet för skolan sjösattes är det ännu långt kvar till dess att vi kan tala om att vi har en mål och resultatstyrd skola. Det finns alltså mycket kvar att göra. Beatrice Ask frågar om det finns andra kommuner som har fått samma kritik som Malmö kommun. Ja, det finns också andra kommuner som har varit utsatta för kritik, och jag tror tyvärr att problemen vad gäller brister i just uppföljning och utvärderingar och att få resultat för de elever som har de största svårigheterna i skolan är relativt utbredda. Många tecken tyder på att det är de eleverna som har fått vidkännas de största nedskärningarna, fastän detta säkert inte var meningen när man en gång fattade besluten i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Det finns alltså anledning att vara ganska oroad på den punkten. Det är därför viktigt att Skolverkets roll i framtiden inte bara blir att vänta på att någon skall anmäla ett ärende till Skolverket, utan man bör också själv ta initiativ till en mer aktiv kontroll och utvärdering av de olika kommunerna. Jag tror också att frågan om information till föräldrar och elever är helt central. Det bör vara Skolverkets uppgift att inte bara stå för en dialog mellan den nationella och den lokala nivån inom skolsystemet utan också en dialog från skolans sida gentemot omvärlden. Det gäller att öppna skolan, skolans verklighet och skolans resultat och göra dem tillgängliga för en dialog med det omgivande samhället, som innebär medborgare i allmänhet. Jag tror också att ett resultat av den nuvarande försöksverksamheten med självförvaltande skolor med egen styrelse med föräldramajoritet, där även elever ofta ingår i grundskolan, är en viktig del för att man också på lokal nivå skall fatta beslut om mer information men kanske också om information till elever och föräldrar på ett annat sätt. Det är ju elever och föräldrar själva som bäst kan formulera på vilket sätt informationen bör utformas för att verkligen nå fram.

Herr talman! Ulf Melin har frågat mig om åtgärder för att bemöta behovet av fler platser till Kvalificerad yrkesutbildning och intresset av att tillgodose detta med resurser avsedda för Kunskapslyftet. Jag vill svara med följande beskrivning. Ulf Melin ser tydliga tecken på att regeringens satsning på Kunskapslyftet för vuxna är orealistiskt avseende antalet platser och vill mot den bakgrunden föra över resurser till försöksverksamheten med Kvalificerad yrkesutbildning. Kunskapslyftet har mötts av ett mycket stort intresse och engagemang i kommunerna. Samtliga 288 kommuner har under hösten anmält sitt intresse att delta. Regeringen har tillsatt en särskild delegation för Kunskapslyftet. Delegationen har fått information om att kommunerna anser sig kunna ta emot ett större antal vuxna arbetslösa än de 100 000 platser som Kunskapslyftet är planerat för. Att nu innan ansökningsprocessen slutförts - ansökningarna skall vara inne i morgon - omfördela resurser från Kunskapslyftet till Kvalificerad yrkesutbildning bedömer jag därför inte som lämpligt. Kommittén för Kvalificerad yrkesutbildning har beskrivit att intresset för försöksverksamheten är mycket stort, och kontakter med arbetslivet visar också att de som genomgått Kvalificerad yrkesutbildning kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Det är mycket glädjande. Försöksverksamheten är primärt avsedd att vara precis vad namnet anger, en försöksverksamhet som skall resultera i erfarenheter som kan ligga till grund för beslut om en framtida modell eller modeller för kvalificerad eftergymnasial utbildning i ett aktivt samarbete mellan utbildningsgivare, branscher och företag. Mot bakgrund av det stora intresse som försöksverksamheten med Kvalificerad yrkesutbildning har rönt, inte minst bland arbetslivets företrädare, kan det finnas behov av att under försöksperioden utöka antalet platser. Det är dock för tidigt att i dag ta ställning till om en sådan utökning skall ske.
Herr talman! Fru statsråd och fru meddebattör! Jag tycker att jag har fått ett ganska tunt och innehållslöst svar på en faktiskt ganska viktig utbildningsfråga för vårt land, som det handlar om. Mitt intryck är att statsrådet hellre talar om andra saker än om just behovet av platser till Kvalificerad yrkesutbildning. Jag tycker också att hon blandar äpplen och päron i sitt svar, eftersom Kunskapslyftet och Kvalificerad yrkesutbildning är två vitt skilda saker. Kunskapslyftet syftar ju primärt till att man skall rekrytera människor som inte har gymnasiekompetens och som är arbetslösa. Vad syftar Kvalificerad yrkesutbildning till? Det är ju en högre utbildning som är postgymnasial och som skall vara ett alternativ, som jag ser det, till den högre utbildningen. Den vänder sig till ungdomar och även till människor som är verksamma i arbetslivet i dag. Det får inte bli något slags kameral sifferexercis från regeringens sida, där man satsar på det som är billigare än det andra för staten. Det tenderar ju att bli så när det gäller Kunskapslyftet. Även om ansökningstiden går ut i morgon, undrar jag hur det kommer att bli när platserna sedan skall fördelas och man ser hur stor del staten tar och hur mycket kommunerna får betala. Men den debatten lär vi få ta senare. Skillnaden mellan Kunskapslyftet och Kvalificerad yrkesutbildning är ju att behovet av platser till Kvalificerad yrkesutbildning är konkret och påtagligt. När vi debatterade frågan och fattade beslut om den här i riksdagen sade vi från moderat sida att platstilldelningen till försöksverksamheten var alldeles för liten och att regeringens ambition var alldeles för låg. Vi sade också att man skulle kunna satsa på 4 000 platser varje år och öka antalet platser med Det är ganska märkligt att regeringen har en så njugg inställning till denna försöksverksamhet. Är det politisk prestige eller vad är det fråga om egentligen, eftersom man tilldelat kommittén så pass få platser? Den aktuella situationen i dag är att 1 700 platser är fördelade. Till hösten kommer det att finnas 3 700 platser. Genom det nyintag som görs blir det i realiteten 300 platser att fördela till hösten, vilket är på tok för litet. Söktrycket är enormt stort. Detta har kommittén tillskrivit regeringen redan i juni månad förra året. Ändå har ingenting hänt, vilket jag tycker är väldigt förvånande. Förhållandet är alltså olyckligt. Det finns många och stora skäl till att satsa mer på Kvalificerad yrkesutbildning, då det finns ett behov av kvalificerade yrkesarbetare. Det finns en väldigt bra anknytning mellan skolan och arbetslivet. Alla tecken tyder hittills på att utbildningen kommer att leda till jobb. Det finns också branscher som ännu inte har kommit i fråga, eftersom de kanske har varit litet sent ute. Man får då göra inventeringar för att se vilka typer av utbildningar som det finns behov av. Men dessa kommer vi att få säga nej till. Vi i kommittén har tyvärr tvingats dra i nödbromsen. Har regeringen verkligen ambitionen att minska arbetslösheten, skall man satsa på Kvalificerad yrkesutbildning. Av svaret kan man dra två slutsatser. Den ena är - eftersom svaret är så pass innehållslöst - att man kommer att föreslå fler platser. Den andra slutsatsen är att man inte är speciellt intresserad. Min fråga till Ylva Johansson är: Kommer man att satsa på fler platser till Kvalificerad yrkesutbildning eller inte?
Herr talman! Som ordförande i kommittén för Kvalificerad yrkesutbildning delar jag Ulf Melins uppfattning att vi i dagsläget har för få platser. Försöksverksamheten omfattar i dag 1 728 platser. Dessa är ganska väl fördelade över landet och över branscher. Utbildningar inom tillverkningssektorn dominerar tillsammans med utbildningar inom data, multimedia, ekonomi och turism. De flesta studenter kommer direkt från gymnasieskolan, men överraskande många är över 25 år. I nuläget har Kommittén för Kvalificerad yrkesutbildning 300 platser att fördela för start hösten 1997. Ansökningstiden går ut den 15 mars. Redan i dag finns det väl underbyggda ansökningar som omfattar ca 1 250 platser. Mer än 300 av dessa ligger inom IT-sektorn. I juni 1996 tillställde vi i kommittén Utbildningsdepartementet en skrivelse, där vi uttryckte vår frustration över att tvingas avstå från, som vi uttryckte det i skrivelsen, åtskilliga ambitiösa utbildningsprojekt med stor förankring i arbetslivet. Vi hade då på vårt bord ansökningar omfattande ca 3 000 platser. 1 700 platser fanns att fördela. Flera utbildningar som vi bedömde vara kvalitativt bra med goda möjligheter att åtföljas av anställning fick alltså avslås. Det finns således behov av flera platser inom försöksverksamheten. Så långt delar jag Ulf Melins uppfattning. Men samtidigt är det väsentligt att hålla i minnet att den kvalificerade yrkesutbildningen faktiskt är en försöksverksamhet, vars mål är att skapa en ny struktur inom yrkesutbildningen. I det skede vi nu befinner oss i får verksamheten inte bli för omfattande. Det är helt klart. Det är väsentligt att vi klarar av tillsyn, uppföljning och utvärdering. Att göra det är nödvändigt för att vi skall kunna få det underlag vi behöver för att vi, som direktivet säger, under 1999 skall kunna ge förslag till hur utbildning av detta slag kan inordnas i utbildningssystemet. Min utgångspunkt för att begära fler platser till denna försöksverksamhet är oron för att vi med det platsantal vi har i dag helt enkelt inte skall kunna få en tillräcklig täckning av arbetsmarknadens olika delar. Jag är också orolig för att vi inte skall kunna få in de nya pedagogiska former och modeller vi behöver för att rätt kunna bedöma den framtida inriktningen och utformningen av den här utbildningen. Med utgångspunkt från denna oro, som jag uttalar här, och med tanke på det svar som nu har givits, vill jag omformulera den fråga jag ställde till statsrådet till en uppmaning. Denna uppmaning är helt enkelt att man bör utöka antalet platser i försöksverksamheten så mycket att vi säkert kan få den täckning av arbetsmarknaden och de möjligheter att pröva olika pedagogiska modeller och former som vi behöver för att kunna ge de förslag till utformning av själva utbildningsstrukturen som direktiven har sagt att vi skall ge.
Herr talman! Först vill jag säga till Ulf Melin att det inte är jag som blandar ihop korten genom att blanda vuxenutbildningen och Kunskapslyftet med den eftergymnasiala högre utbildningen och den kvalificerade yrkesutbildningen. Det är ju Ulf Melin själv som i sin interpellation säger att man omgående borde föra över platser inom ramen för de 100 000 platserna i den särskilda vuxenutbildningssatsningen till den kvalificerade yrkesutbildningen. Motivet är, som framgått tidigare i interpellationen, att platserna inom Kunskapslyftet inte skulle vara efterfrågade. Därför svarar jag att det, vad vi hittills vet, finns en efterfrågan som överstiger de resurser vi har avsatt för vuxenutbildningen inom Kunskapslyftet. Mot den bakgrunden tycker jag inte att en omfördelning känns motiverad. Det är inte så, Ulf Melin, att regeringen har en njugg inställning till den kvalificerade yrkesutbildningen. Det är en mycket märklig slutsats. Regeringen lade för ett år sedan fram en proposition om att inrätta en försöksverksamhet med en helt ny utbildning. Vi har föreslagit ett antal platser, och detta antal har sedan utökats jämfört med vad som först föreslogs. Det kan man knappast kalla en njugg inställning. Dessutom, och det känner Ulf Melin väl till, har man i allmänhet den situationen när man genomför en utbildningsreform att det finns en väldigt stor efterfrågan i ett inledningsskede. Men många utbildningspolitiker har senare fått dra den litet obehagliga slutsatsen att det gick för fort för att man skulle kunna upprätthålla kvaliteten. Det är naturligtvis alltid en svår avvägning hur man skall balansera det här. Jag tycker att Majléne Westerlund Panke väl har visat på den ganska svåra avvägningen. Jag besökte själv i förra veckan den kvalificerade yrkesutbildningen i Hässleholm. Där har man många goda erfarenheter, men man har ännu inte gått in i den period, som skall utgöra en tredjedel av den totala utbildningstiden, som är förlagd till arbetsplatsen. Det är självklart mycket viktigt att också få en signal om hur det går med den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Den skall ju vara en väsentlig del av den kvalificerade yrkesutbildningen. Vi har ännu relativt få erfarenheter av detta inom försöksverksamheten. Det finns alltså mycket som är oprövat. Jag vill dock säga till Majléne Westerlund Panke och Ulf Melin att min bedömning är att det finns ett mycket stort behov av den här typen av utbildning, och att det finns mycket goda skäl för att utöka försöksverksamheten. Vilka budgetramar regeringen kommer att föreslå riksdagen för nästa år kommer vi dock att presentera i april.
Herr talman! Att jag i min interpellation skrev att man borde omfördela platser från den särskilda vuxenutbildningssatsningen till den kvalificerade yrkesutbildningen är en sak. Men jag tycker att man i svaret blandar äpplen och päron när man säger att Kunskapslyftet och den kvalificerade yrkesutbildningen är ungefär samma sak. Det är det faktiskt inte enligt min definition. Låt mig ändå gå tillbaka till Kunskapslyftet. Nu säger Ylva Johansson att det är farligt om det går för fort. Men går det inte för fort med Kunskapslyftet då? Man kan titta på de tillfälliga platser som nu blir reguljära. Det blir 100 000 platser. Under innevarande år har man haft ungefär 40 000 besatta platser. Nu skall man öka till 100 000 platser. Jag tror att kommunerna kommer att få väldigt svårt att hitta studerande med de villkor som kommer att gälla. Framför allt tror jag att man kommer att få svårt att motivera människor att studera. Det handlar väldigt mycket om motivation. Jag tycker att den stora skillnaden mellan Kvalificerad yrkesutbildning och andra projekt är den fantastiska motivationen. Det finns stor motivation bland dem som har sökt. Det finns en fantastisk motivation mellan arbetslivet, högskolorna och kommunerna, och vi vet också att det finns ett stort behov av platser. Jag tycker att det är ganska märkligt att man inte fördelar över, eller ger, fler platser till den kvalificerade yrkesutbildningen. Samtidigt, herr talman, kommer det signaler från näringslivet. Jag vet att man har skrivit till regeringen från många olika instanser. Vi har också sett det i medierna. Framför allt inom industrin råder det en enorm oro för att man har en stor brist på kvalificerade medarbetare av just den typ som utbildas inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Det gör mig förvånad att regeringen, om man nu vill minska arbetslösheten, halvera den eller vad man nu skall göra, inte tar chansen och skapar de här platserna. Det är faktiskt mycket förvånande för mig. Jag håller med om mycket av det som Majlene Westerlund Panke sade här. Redovisningen var alldeles korrekt. Men jag förstår inte detta att det inte får bli någon omfattande försöksverksamhet. Hur omfattande får den bli? Handlar det om 1 000 eller 2 000 platser till? Hur många platser handlar det om? Jag tror att man utan tvekan kan fördubbla med en gång och ändå ha utbildningar av väldigt god kvalitet. En annan sak som jag också tycker att man borde ta upp när man tittar på det här, är att man nu faktiskt äntligen i Sverige har hittat en bra form mellan utbildning och arbetsliv. Även om man kanske inte har fått ut sina elever i praktik i Hässleholm, så är man i gång med den arbetsplatsförlagda utbildningen - lärandet i arbete osv. - på de platser som jag har besökt. Det har fungerat väldigt bra. Men det gäller just att man har engagemanget för arbetslivet. Här ser jag en brygga. Det här engagemanget kan i framtiden leda till att man också inom gymnasieskolan kan få den arbetsplatsförlagda utbildningen att fungera bättre. Det finns ju ett engagemang också från arbetslivets sida, och det är en väldigt bra ingång. Sedan kan jag ändå inte låta bli att tycka att regeringen har en njugg inställning. Titta på hela svaret - vad är det för svar egentligen? Man säger att man inte är beredd att fatta beslut nu, men att man i framtiden eventuellt kan göra det. Antingen vill ni satsa eller också vill ni inte satsa. Jag kanske kan avläsa mellan raderna att man kommer med någonting i vårpropositionen, men det vore ju bra om statsrådet kanske lättade litet på förlåten.
Herr talman! Det är väldigt glädjande att Ulf Melin redan kan dra den säkra slutsatsen att försöksverksamheten går utmärkt, att man får ut alla elever i arbetslivet och att utbildningen håller hög kvalitet. Det är alldeles utmärkt om det är så. Jag delar uppfattningen att det finns många glädjande tecken som vi redan nu kan se från försöksverksamheten, men jag tycker att Majléne Westerlund Panke argumenterar väl för anledningen till att försöksverksamheten måste ha en tillräcklig omfattning. Det är just för att man skall kunna dra säkra slutsatser av den. Det anser åtminstone inte jag att man kan göra ännu, men vi kan ändå ta fasta på de många goda tecken vi kan se, och på att efterfrågan är väldigt stor. Som jag säger i mitt svar är det mycket glädjande. Jag tror att det är en farlig motsättning som Ulf Melin här målar upp mellan å ena sidan vuxenutbildning för den mycket stora grupp av vuxna som saknar fullständig gymnasiekompetens och å andra sidan satsningar inom den högre utbildningen, inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Jag tror att det är en väldigt farlig inställning i utbildningspolitiken att se olika nivåer i motsättning till varandra. Jag anser att det, om Sverige skall kunna konkurrera och utvecklas som utbildningsnation, faktiskt är nödvändigt att kombinera insatser på samtliga nivåer. Det gäller de små barnen i förskolans sexårsverksamhet. Det gäller barnen i grundskolan, som vi tidigare här under eftermiddagen har debatterat. Det gäller gymnasieskolans utveckling. Det gäller satsningar på vuxenutbildning. Det gäller också stora satsningar på den högre utbildningen och forskningen. Naturligtvis är det ett omfattande beting att åstadkomma så stora satsningar, men jag tycker att vi hittills har lyckats relativt väl med detta. Att inleda en försöksverksamhet med en helt ny typ av utbildning är också en sådan satsning. I frågan om i vilken utsträckning kommunerna och de utbildningsanordnare som kommunerna sluter avtal med kommer att lyckas med att motivera och locka många vuxna till utbildning är det alldeles för tidigt att dra några slutsatser. Det är ju t.o.m. så att ansökningarna från kommunerna ännu inte har kommit in. Det gäller då hur man har planerat och vilka bedömningar man gör. Både Ulf Melin och jag vet att studiestödets utformning och omfattning har varit den viktigaste flaskhalsen för många vuxna när det gällt att fatta beslut om man skall satsa på vuxenutbildning eller inte. Det har inte i särskilt stor utsträckning handlat om motivation eller behov av utbildning. I stället har det handlat om möjligheterna att faktiskt delta i utbildning. Jag kan upprepa vad jag tidigare sagt och det är det svar som Ulf Melin får: Min bedömning är att det finns ett stort behov av kvalificerad yrkesutbildning och att det finns många goda skäl att utöka försöksverksamheten. I dag kommer jag dock inte att ge något besked om huruvida regeringen i vårpropositionen kommer att föreslå det eller inte.
Herr talman! Självfallet är det viktigt att satsa på utbildning på olika nivåer. Även vi moderater har i vår budgetmotion avsatt platser för den särskilda satsningen på vuxenutbildning, för att söka upp arbetslösa osv. Däremot tror jag att regeringens ambition helt enkelt inte är realistisk, men vi får väl se vad resultatet blir framöver. Här gäller det att ha en kombination av satsningar på olika utbildningar. Jag tycker att Socialdemokraterna lägger för mycket krut på de 100 000 platserna, på uppsökande verksamhet osv. Hade man haft ambitionen att minska arbetslösheten skulle man, menar jag, satsa mera på kvalificerad yrkesutbildning. Jag tror att det skulle ge betydligt bättre resultat. Jag är medveten om att det beträffande alla försöksplatserna för kvalificerad utbildning naturligtvis har gjorts en och annan miss. Det är väl ganska naturligt, eftersom det är fråga om en försöksverksamhet. Jag tror att vi i kommittén är helt överens om att i princip alla utbildningar är mycket bra och framför allt om att behovet är väldigt stort. Vi får ju i dag säga nej till många bra utbildningar av mycket god kvalitet, med arbetslivsanknytning osv. därför att vi inte har platser. Då borde man väl fundera över om detta är bra eller inte. Jag tycker inte det. Man borde faktiskt ganska snabbt se till att åtgärder vidtas för att komma till rätta med den här bristen. Jag tycker att det är viktigt att regeringen ganska snart säger att man kommer att satsa på mera platser, för vad som händer medan vi väntar och ingenting händer är ju att man tappar tempo. Det är inte bra, vare sig för dem som vill studera eller för de arbetslösa, och det är framför allt inte bra för Sverige.
Herr talman! Det skulle inte förvåna mig om vi under våren hamnar i den på många sätt i och för sig angenäma situationen att regeringen blir tvungen att säga nej till många av dem som vill utöka utbildningen. Vi har redan upplevt en sådan situation när det gäller utbyggnaden. Beträffande den mycket kraftiga utbyggnad som föreslagits av högskolan hade många högskolor gärna sett en större utbyggnad än det hittills varit möjligt att besluta om. Inom den kvalificerade yrkesutbildningen är situationen den att många utbildningsanordnare vill ha fler platser än som det hittills anslagits medel för. Det skulle alltså inte förvåna mig om många kommuner inom vuxenutbildningen om någon månad vill ha väsentligt fler platser än vad regering och riksdag anslagit medel för. Den situationen är bekymmersam i vissa avseenden, men den är också glädjande så till vida att det finns en mycket stor beredskap och vilja att satsa på utbildning på olika nivåer i vårt samhälle. Det intresset och den viljan skall vi förstås vara tacksamma för och ta till vara. Vidare tror jag att det blir nödvändigt att göra avvägningar mellan angelägna behov av satsningar på högre utbildning och andra angelägna behov. Mitt svar från tidigare kvarstår.

Herr talman! Tomas Högström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av erfarenheterna från försöket med föräldrastyrelser i skolan och om jag avser återkomma med nya förslag för att öka föräldrainflytandet. fr.o.m. läsåret 1996/97 finns det möjlighet att inom grundskolan och särskolan som försöksverksamhet vid en skola inrätta en lokal styrelse där föräldrar är i majoritet. Försöksperioden omfattar fem år. En viktig princip för försöket är att öppna möjlighet för lokala initiativ; inte att tvinga någon att inrätta lokala styrelser. Jag anser att de bästa förutsättningarna finns om verksamheten sker på frivillig väg utifrån lokala önskemål. Hittills har 15 skolor formellt anmält att de deltar i försöksverksamheten. Mina egna erfarenheter och ett stort antal rapporter utifrån landet visar dock att det finns en stor aktivitet och att många är på väg att bilda lokala styrelser. Såväl Skolverket som Svenska kommunförbundet bekräftar att fullmäktige i många kommuner har uttalat sig för lokala styrelser och att man uppdragit åt den nämnd som ansvarar för skolan att undersöka möjligheterna att delta i försöket. Det är inte så konstigt att det hittills bara är ett begränsat antal skolor som deltar, med tanke på den korta tid som fanns för planering och start av verksamheten sedan bestämmelserna trädde i kraft. Det mest glädjande hittills - enligt min mening - är den process som reformen startat i kommunerna för att stärka föräldrarnas inflytande i skolan och öka deras delaktighet där. Föräldrar dras in i en diskussion om hur man kan påverka skolan. Inrättande av lokala styrelser är ett sätt, men det finns naturligtvis andra former för samverkan, t.ex. förvaltningsråd. Viktigare än lokala styrelser och förvaltningsråd är dock vardagskontakten med arbetsenheter, arbetslag, enskilda klasser och lärare. Också utvecklingssamtalen ger föräldrarna möjlighet att få information och kunskap om elevens skolgång och kan öppna en bred kontaktyta mellan skola och hem. Försöksverksamheten har ännu inte pågått ett helt läsår. Det är för tidigt att nu dra några slutsatser. Det är bra att många olika modeller prövas. Det tror jag är den bästa grunden för framtida överväganden. Kommuner och skolor skall ha stor frihet att pröva de lösningar som passar lokala förhållanden. Jag kommer att noga följa verksamheten. Vid försöksperiodens slut, när Skolverkets utvärdering föreligger, kommer jag att ta ställning till den fortsatta verksamheten.
Herr talman! Statsrådet Johansson! De frågor som jag ställer i min interpellation berör ett mycket viktigt område, nämligen föräldrarnas möjligheter att utöva inflytande i skolan. I bred politisk enighet har riksdagen uttalat sig för att föräldrarnas inflytande och möjligheter att utöva inflytande i skolan skall öka. Vad vi har varit, och fortfarande är, oense om är vilka former ett utökat föräldrainflytande skall ta sig och vilka regler som skall gälla. Det som så här långt bäst har bidragit till att öka möjligheterna för föräldrar att delta och att aktivera sig och få möjlighet att påverka - kort uttryckt handlar det om en reell möjlighet att utöva ett verkligt inflytande i skolan - är den s.k. friskolereformen. Mellan 1991 och 1994 ökade antalet friskolor med mer än 200 %. Tyvärr har utvecklingen under de senaste åren bromsats upp. Det är en direkt följd av den nuvarande regeringens ogina inställning till friskolor. Uppgörelsen med Miljöpartiet hösten 1996 har inte precis bidragit till att friskolornas ställning stärkts. I samband med riksdagsbeslutet angående proposition 1995/96:157 infördes en möjlighet för föräldrar att, inom ramen för den kommunala skolan, bilda styrelser med föräldrarna i majoritet. I allt väsentligt sker det på kommunpolitikernas villkor. Försöksverksamheten är frivillig och skall bedrivas under en period av fem år. Jag har vid riksdagens behandling ställt mig bakom förslaget, trots att jag ansåg att andra lösningar hade varit att föredra och att förslaget alltför mycket innebar att de nya styrelserna överlämnades åt kommunernas godtycke. Förslaget hade vunnit på de förändringar som vi förordade. Hur som helst: Vi bejakade försöksverksamheten och såg den som en möjlighet värd att ta vara på. I min interpellation ställde jag två frågor. Avser statsrådet vidta några åtgärder med anledning av erfarenheterna från arbetet med ökat föräldrainflytande så här långt? Avser statsrådet återkomma med nya förslag om att öka föräldrainflytandet i skolan? Den första frågan har statsrådet besvarat med att det är för tidigt att dra några slutsatser men att hon noga följer frågan. Den andra frågan besvaras med att det finns möjligheter inom ramen för det regelverk om riksdagen antagit i och med behandlingen av propositionen om föräldrastyrda skolor. Jag måste konstatera att jag är besviken över båda svaren. Statsrådet säger sig följa frågan, men hon är tydligen inte beredd att ta rapporter om problemen i vissa kommuner på allvar. Låt mig påminna om att riksdagen uttalat att föräldrainflytandet skall öka. Om vi riskerar att kommunen försvårar ett genomförande av riksdagens målsättning måste åtgärder vidtas. Eftersom statsrådet säger sig följa frågan måste hon också ha kännedom om problemen. Beträffande om vi kan vänta nya initiativ har statsrådet svarat nekande. Det tycker jag är väl tamt och initiativlöst i en så här viktig fråga. Arbetet på riksplanet får inte avstanna enbart på grund av det faktum att försöksverksamhet bedrivs inom ramen för ett system. Statsrådet säger att först skall den femåriga försöksverksamheten genomföras, därefter skall Skolverkets utvärdering behandlas, och först därefter är statsrådet tydligen beredd att återkomma till riksdagen med nya förslag. Det är inte bra. Passivitet gagnar inte utvecklingen inom ett så viktigt område. Det är också illavarslande att statsrådet de facto för riksdagen klargör att vi i praktiken skall vänta fem år. Det är ett exempel på passivitet.
Herr talman! Det var ett mycket märkligt inlägg som Tomas Högström gjorde. Jag undrar vad som egentligen var syftet. Det verkar snarast vara ett allmänt behov av att höra sin egen röst och tala tom retorik. Vad det egentligen handlar om är att Tomas Högström har ställt en fråga om vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av de dåliga erfarenheter som Tomas Högström menar att vi redan har av försöksverksamheten med föräldrastyrelser. Mitt svar är att några sådana erfarenheter ännu inte finns, några rapporter om att det skulle vara särskilda svårigheter med försöksverksamheten har ännu inte nått mig. Jag tror säkert att det kommer att finnas svårigheter i några kommuner. Det skulle inte förvåna mig. Men några sådana rapporter har ännu inte nått mig. Däremot visar en mångfald av rapporter och uppgifter och också mina egna erfarenheter från mina många resor i kommunerna att man satt i gång diskussion och förberedelsearbete för att införa styrelserna. Det som är än viktigare är att detta har vitaliserat diskussionen om föräldrarnas medverkan och inflytande i skolan på en mycket bredare grund än att delta i ett styrelsearbete. Det tror jag är mycket mera väsentligt. Ett viktigt skäl för att införa försöksverksamhet, som jag också redogjorde för när riksdagen fattade beslutet, är att det är en tydlig signal att föräldrar är legitima i skolan och skall ha möjlighet att också vara med och besluta i skolan. Jag vet inte om Tomas Högström lyssnade på de debatter som jag hade tidigare med hans partikamrat Beatrice Ask där jag flera gånger återkom till föräldrarnas viktiga roll för skolans utveckling. Men det är också så - jag vet inte om Tomas Högström känner till det, men jag känner väl till det - att om man skall lyckas med att ge föräldrarna ett ökat inflytande i skolan måste det till ett lokalt utvecklingsarbete. Det staten kan göra är att underlätta det lokala utvecklingsarbetet och undanröja hinder och kanske skapa nya former. Det har vi gjort bl.a. med försöksverksamheten om lokala styrelser. Men det väsentliga arbetet att fylla dessa möjligheter med ett innehåll och nå konkreta resultat åvilar den lokala nivån. Så måste det vara. Föräldrainflytandet kan aldrig kommenderas fram uppifrån, det har vi många exempel på. Det är sorgligt att höra att Tomas Högström har så svårt att förena valfriheten inom skolans område med det konkreta inflytandet på den skola där barnen faktiskt går. För mig är det ingen motsättning mellan möjligheten att välja mellan en fristående och kommunal skola eller olika kommunala skolor å ena sidan och å den andra rättigheten för varje elev och förälder att påverka den skola man väljer.
Herr talman! Jag får börja med att tacka för recensionen av mitt första inlägg. Jag tänker inte ägna mig åt den typen av debatt. Som jag sade i min inledning har vi bejakat förslaget därför att vi ser vissa möjligheter i det. Naturligtvis tar det litet tid att starta verksamheten, och mer är på gång. Men redan nu, statsrådet Johansson, kan man i medier och i diskussioner med kommunpolitiker ta del av rapporter som klart redovisar att det i många kommuner finns svårigheter. Vilken typ av svårigheter är det fråga om? Jo, det är att kommunpolitikerna inte vill ha de nya styrelserna. Det finns faktiskt sådana kommuner, och det förs faktiskt den typen av diskussioner. Det borde också statsrådet Johansson känna till med tanke på den infekterade debatt och de, vill jag påstå, förklenande omdömen som har mött de föräldrar som har velat starta friskolor i många av de kommuner där statsrådet Johanssons nya parti har majoritet. Den lokala viljan från föräldrarna är underordnad kommunpolitikernas intressen. Det är ett faktum. Vill inte kommunpolitikerna, då blir det inget av med det här. Det är det ena. Vilka utvecklingsmöjligheter finns det utanför det system som vi nu diskuterar? Där söker jag ett besked från statsrådet om det förs sådana diskussioner, om man är beredd att kanske jämka ihop friskoletanken och ett system med föräldrar i majoritet i lokala styrelser. Det kanske kan vara intressant även för statsrådet Johansson.
Herr talman! En fristående skola kan redan i dag styras av en styrelse med föräldramajoritet eller vilken majoritet man än väljer att ha. Jag har inga planer på att styra på vilket sätt de fristående skolorna vill styra sina skolor, om det skall ske i form av styrelse med föräldramajoritet eller på annat sätt. Jag tror inte att det skulle gagna vare sig de kommunala skolorna eller de fristående skolorna att försöka göra någon sammanslagning av fristående skolor och kommunala skolor. Däremot tror jag att man har mycket att lära av varandras erfarenheter. Jag skulle välkomna ett ökat erfarenhetsutbyte mellan samtliga skolor i det svenska skolsystemet, också de 2 % som utgörs av de fristående skolorna. Försöksverksamheten är till sin karaktär frivillig. Man gör all verksamhet för att stärka inflytandet i skolan en otjänst om man tror att inflytandet på något vis går att kommendera fram. Det är nödvändigt att det sker därför att man själv vill delta i den försöksverksamheten. Jag kan inte se vad det är för slags alternativ som Tomas Högström ser framför sig. Jag håller inte heller med om att det är sådan bild som tornar upp sig, att kommunerna sätter sig på tvären och inte vill delta i försöksverksamheten. Mitt intryck är det motsatta. Det finns ett mycket stort intresse från många kommuner att delta i försöksverksamheten. Det förs en intensiv och vital debatt mellan politiker, föräldrar och inte minst de professionella i skolan om fördelarna och nackdelarna med modellen med försöksverksamhet, hur en sådan styrelse i så fall skall utformas, vilka beslut som skall ligga där, med vilka befogenheter och hur man skall väljas osv. Jag tycker att den debatten är en oerhört viktig förutsättning för att stärka föräldrarnas inflytande i skolan. Jag menar att mycket av det som gäller de formella möjligheterna för föräldrarna till inflytande i skolan redan är antaget. Vi har flera gånger i riksdagen uttalat att föräldrarna skall ha ett ökat inflytande i skolan. Jag tror inte att det är mer av den varan som behövs, utan nu behövs mer av den vara som faktiskt håller på att skapas i många kommuner där man för en intensiv diskussion om hur föräldrainflytandet kan stärkas, vilka fördelar och nackdelar och problem som finns med detta.
Herr talman! Statsrådet Johansson har tydligen inte erfarenheter av att kommunerna skulle sätta sig på tvären. Faktum kvarstår dock att det finns kommuner där man har svårigheter. Jag ser ingen orsak för statsrådet att förneka den realiteten. Jag instämmer i att man kan lära av varandras erfarenheter, självfallet, och det skall vi också göra. Men det handlar om att skapa möjligheter utöver de båda systemen, det ena systemet med friskolor och det andra med lokala styrelser med föräldramajoritet. Det handlar alltså om att skapa möjligheter, men statsrådet Johansson ser tydligen inte något sådant behov. Det klargör också en avgränsning och det tydliggör vems intressen som statsrådet Johansson slutligen bedömer såsom vägande tyngst, och det är kommunpolitikernas. I dag möts föräldrar som vill starta upp de nya styrelserna av kommunpolitiker som inte vill ha den typen av styrelser.
Herr talman! Det är en mycket märklig bedömning och recension som Thomas Högström gör av mina åsikter. Det är nog ganska många som skulle vara förvånad över bedömningen att jag inte står på föräldrarnas sida i deras kamp och att jag skulle sätta kommunpolitikernas intressen före föräldrarnas eller elevernas. Självfallet gör jag inte det. Det handlar också om ifall beslut om hur styrelsen skall se ut skall fattas av huvudmannen för skolan - i det här fallet kommunen - eller om beslut skall fattas av staten och riksdagen. Jag förstår av Tomas Högströms inlägg - han är ju väldigt fri från egna idéer om hur saker och ting skall gå till - att det tycks föresväva honom att man skall ålägga kommunerna att de skall styra skolorna på ett visst sätt. Den typen av utveckling tror jag är en baklängesutveckling. Decentraliseringen på skolans område behöver gå vidare. För att utvecklas behöver skolorna ha ett närmare samarbete med sina lokala samhällen, med eleverna och med föräldrarna. Därmed får de ökat svängrum och friutrymme. Vad staten skall göra är att skärpa kontrollen och uppföljningen av resultaten och kvaliteten i skolan. Och där finns mycket att göra.

Herr talman! Lena Klevenås har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att skolmaten i Sverige skall få en bättre kvalitet. Enligt min mening är det angeläget att det finns en ekologisk medvetenhet på skolorna och att maten håller en god kvalitet, inte minst för att grundlägga goda matvanor hos eleverna. Av skollagens portalparagraf framgår att var och en som verkar i skolan bl.a. skall främja en respekt för vår gemensamma miljö. En ekologisk grundsyn och ett miljömedvetet perspektiv skall genomsyra skolans arbete. Detta kommer till uttryck i kursplanerna för biologi, geografi, fysik, kemi och hemkunskap. Jag är därför positiv till den verksamhet som bedrivs i vissa skolor med ekologisk mathållning. Jag vill emellertid framhålla att skolmåltidsverksamheten helt och hållet är en kommunal fråga. Det innebär bl.a. att kommunerna själva beslutar vilken mat som skall serveras, vilka råvaror som skall användas och hur upphandlingen skall ske. Trots att det inte är obligatoriskt för kommunerna att erbjuda skolmåltider har skolhuvudmännen sedan länge låtit elever i grundskolan och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer få kostnadsfria skolmåltider. I många kommuner har dessutom eleverna möjlighet att välja mellan olika rätter. Enligt min uppfattning är det viktigt att elever får ett ordentligt mål mat mitt på dagen för att de skall orka med skolarbetet. Mot bakgrund av att ett antal kommuner har infört avgifter för skolmåltider i gymnasieskolan har riksdagen uppdragit åt regeringen att överväga möjligheten att lagstifta om elevers rätt till fria skolmåltider. Ett sådant beredningsarbete pågår för närvarande i Utbildningsdepartementet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna fråga när beredningsarbetet är avslutat.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det osedvanligt snabba svaret på min interpellation. Det har inte gått många dagar sedan den publicerades. Tyvärr måste jag dock säga att jag inte hittar något direkt svar på min fråga om regeringen tänker vidta några åtgärder för att höja kvaliteten. Jag kan ha förståelse för detta. Avsikten med min interpellation är att försöka bidra till att hitta en bra lösning som regeringen ännu kanske inte har vägt in i bedömningen. Självfallet är skolmaten delvis en kommunal fråga. Det är en fråga om kvalitet och om kostnader. Regeringen kan naturligtvis inte lägga sig i vad som serveras och vad som köps. När nu regeringen ändå är bekymrad över kvaliteten och tillgången på fria skolmåltider och överväger en lagstiftning, funderar jag om det inte finns andra vägar att gå. Kommunerna är ju fattiga och vill inte ha pålagan att tvingas ge fria skolmåltider till gymnasieelever. Om man ser till skolmåltiderna som helhet finns det en mängd goda exempel som visar att man kan få lägre kostnader och en bättre kvalitet genom att gå över till mer ekologiskt producerade livsmedel och råvaror och genom att tillaga mer av maten i skolorna. Det har en pedagogisk god inverkan och stämmer väl med skolans övergripande mål, att en ekologisk grundsyn skall genomsyra hela skolarbetet. Om man överväger lagstiftning, kanske man också skulle överväga rätten för elever att få giftfri mat. Jag nämnde några exempel i interpellationen: Jag skall gärna överlämna dessa goda exempel i skrift så att skolministern kan ta del av dem. Man måste ha ett helhetsperspektiv på maten i samhället. Det är en oerhört viktig fråga som kanske är den allra mest grundläggande. Det stämmer också väl med regeringens och statsministerns ekologiska vision om att hela samhället skall ställas om till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Då finns det nog mera som regeringen kan göra. Jag läste med glädje regeringens skrivelse 1996/97 nr 50 som har rubriken På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle. På s. 42 sägs det att offentlig upphandling av varor och tjänster hittills använts endast i begränsad utsträckning som instrument för att driva på miljöanpassningen. Man har gjort en utredning, SOU 1996:23 Offentlig upphandling - en miljöfråga. Utredaren pekar på en rad områden där möjligheterna och nyttan av att ställa miljökrav är störst. Bland dessa områden tar man fram just livsmedelsområdet. Det är viktigt med inköparens roll i dessa sammanhang och att det inte alltid finns den kompetens som är nödvändig. Man vill ha en kompetensuppbyggnad och en ökad förståelse hos inköpare. Upphandling kan nämligen driva på utvecklingen. Man vill också att verktyg skall utvecklas för att hjälpa inköparen. Är inte detta en regeringsfråga, att hitta dessa verktyg? Jag vet inte om det skall vara lagstiftning eller informationskampanjer, men det skulle stämma bra med visionen om det ekologiska samhället om barns rätt till en giftfri miljö skulle innebära att de fick giftfria livsmedel. Jag tror att detta skulle gå att kombinera med sänkta kostnader, det finns det mycket goda exempel på. Sedan ger det mycket större arbetsglädje för personalen om man i stället för att värma färdigfabricerad mat i uppvärmingskök fick tillaga mat, baka bröd och använda råvaror. Det stämmer så väl. Jag hoppas att regeringen kan hitta åtgärder att vidta.
Herr talman! Lena Klevenås visar på att det finns oerhört mycket att göra på området inför utmaningen att ställa om Sverige till en ekologiskt hållbar riktning och utveckling. Jag delar uppfattningen att det finns många goda erfarenheter. Det är också många kommuner som har kunnat visa på sänkta kostnader när de har gått in i ett utvecklingsarbete med skolmaten. Det gäller råvaror och inte minst hur maten serveras och i vilket socialt sammanhang som måltiden försiggår. Jag tror att det finns en hel del att göra när det gäller att sprida goda erfarenheter. Det är också viktigt att föra den diskussionen med de många lokala skolpolitikerna. Detta är också någonting som säkert både jag och Lena Klevenås ofta gör när vi träffar våra partikamrater och andra ute i kommunerna. Lena Klevenås tog också upp frågan om offentlig upphandling. Det är en mycket intressant fråga som vi har anledning att återkomma till. Tillsammans med fyra andra statsråd ingår jag i den av statsministern tillsatta delegationen för hållbar utveckling. Vi arbetar just nu och bereder frågan om hur vi skall lägga fram förslag till hur vi kan skapa ytterligare instrument för att ställa om Sverige i en ekologiskt hållbar riktning. Offentlig upphandling, vilka effekter det kan få och vilka möjligheter det ger som ännu inte är fullt utnyttjade är en av de frågor som vi tittar på och som vi har anledning att återkomma till med en redovisning av det arbetet.
Herr talman! Tyvärr tror många uppköpare i kommunerna att de offentliga reglerna försvårar och förhindrar upphandling av ekologiskt producerade livsmedel. Men reglerna är sådana att man kan ställa krav på att få livsmedel som uppfyller KRAV:s regler. Däremot kan man inte säga att man vill ha KRAV märkta livsmedel. Det kan synas som en petitess, men tydligen råder okunskap om vilka möjligheter kommunerna har. Jag hoppas därför på någon form av initiativ från regeringen, och från delegationen. Jag är mycket glad att den finns och önskar den all framgång i arbetet. Jag hoppas att man kan överväga om inte det grundläggande behovet av mat är så viktigt och en pedagogiskt så viktig fråga att man skall lägga stor vikt vid den. Det räcker inte med lagstiftning. Undervisning är ju något så väsentligt när det gäller att få oss alla att förstå att vi måste ändra våra konsumtionsvanor och vår livsstil. När det samtidigt visar sig, enligt de exempel som jag har läst om och de kontakter jag har, att det är ganska stora besparingar som görs måste man överväga om man inte kan förena de båda goda föresatserna och se till att alla Sveriges skolelever får en måltid i skolan och att man kan göra det utan att kostnaderna ökar. Besparingarna är ganska stora. På Karlbergsskolan är det 90 000 kr per år enligt uppgift i tidningar och nyhetsmedier. På förskolan Gladan är det 15 %. Det är alltså inga små besparingar man har gjort. Jag vill uppmana den nya delegationen att ta med detta i sina planer.

Herr talman! Jag skall gärna ta med mig den uppmaningen till delegationens fortsatta arbete. Jag vill avsluta med att säga att det är mycket intressant att se hur skolmaten, som ju fyllde 50 år förra året, genomgår en utveckling som är olika i olika kommuner och skolor. I vissa kommuner har man sett den som en ren utfordring av eleverna, och dragit ned på den eller avgiftsbelagt den och diskuterar andra inskränkningar. I andra kommuner har man sett skolmaten som en viktig del i den pedagogiska verksamheten och utvecklat skolmåltiderna i ett annat sammanhang. Därmed har man också getts en viktigare roll åt skolans uppdrag att arbeta för en ekologisk medvetenhet. Vi vet av erfarenhet att det finns många goda exempel som skulle kunna tillämpas i flera kommuner.
Herr talman! Jag vill bara ytterligare understryka att vi är eniga i den här frågan och ge ännu en aspekt som kan vara viktig att ta med i resonemanget. Skolministern tog upp i sitt svar till mig som en fördel att det i vissa kommuner finns möjlighet att välja mellan olika rätter. Det ökar ju kostnaderna. Det har visat sig att där man serverar den här typen av mat producerad på den egna skolan med i så stor utsträckning som möjligt ekologiska råvaror, slipper man ifrån tillsatser i maten. Det innebär att barn som är allergiker ofta kan äta maten, och man slipper kostnaderna med att servera speciell mat för allergiker. Det är ytterligare en aspekt att ta med som kan vara en fördel.

Fru talman! Lars Tobisson har frågat mig hur regeringen vill att Sverige skall utvecklas. Till att börja med noterar jag att en av företrädarna för konservatismen i svensk politik, Lars F. Tobisson, vill tala om framtiden. Samtidigt märks, i de konkreta moderata förslagen, inte mycket av den modernitet och framtidsanda som Tobisson så gärna vill ge sken av i sin retorik. I motion efter motion framstår det konservativa som ledstjärna för högerblocket. Samhällsproblemet i den moderata analysen är enkel: de fattiga är för rika och de rika är för fattiga. Moderaterna är inte emot höga skatter - de är emot jämlikhet och trygghet. Den stora skiljelinjen i svensk politik går vid synen på den offentliga sektorn. Den konservativa politiken är tydlig: Skär i den offentliga sektorn, minska den gemensamma sjukvården och barnomsorgen, försämra äldreomsorgen, reducera ersättningsnivåer och bidrag. Framtiden söks i historien. Vi känner, alltför väl, de delar av historien som moderaterna har ansvarat för; senast mellan 1991 och Statsskulden ökade varje månad med 15 miljarder kronor. 350 företag gick i konkurs varje vecka. Fru talman! Jag skall villigt erkänna att den arbetsuppgift som låg framför det svenska folket efter dessa år inte manade till stora framtidsvisioner. Det var inte fråga om att bygga nytt. Det var tvärtom fråga om att kortsiktigt och handfast avvärja ett akut hot mot välfärden, mot äldreomsorgen, barnomsorgen och sjukvården, mot jämlikhet och jämställdhet, mot solidaritet och gemenskap. I grunden var det fråga om att avvärja ett hot mot demokratin själv. Arbetet har varit framgångsrikt. Statsfinanserna balanseras 1998. Näringslivets vinster är goda. Industriinvesteringarna slår rekord. Börsen är en av världens starkaste. För småföretagarna är emellertid en svag hemmamarknad fortfarande ett problem. Men förutsättningarna förbättras. Inflationen är obefintlig. Räntorna har halverats. Det förs konstruktiva samtal om lönebildningen. De reala löneökningarna är de högsta sedan 60-talet. Ingenting är viktigare för småföretagen än att trygghet och framtidstro åter kan prägla samhället. Makten är återtagen från kapitalet till folket. Krisen är knäckt. Diskussionen om 2000-talets Sverige kan ersätta den akuta krishanteringen. På kort sikt har regeringen en vision som står över alla andra. Den öppna arbetslösheten skall halveras till år 2000. Verksamheten i kommuner och landsting prioriteras. Den offentliga verksamheten är grunden för jämställdhet, för trygghet och för varje barns rätt att växa upp under goda och jämlika förhållanden. Vården, äldreomsorgen och barnomsorgen är prioriterade när statsbudgeten åter visar balans och överskott. Sverige skall konkurrera med ökad kompetens, inte med låga löner. 100 000 nya permanenta platser har redan skapats i komvux, 30 000 platser på högskolor och universitet. Nu skall vi också tillse att Sverige kan behålla en internationellt slagkraftig högre utbildning och forskning. Det är nästa prioriterade område. Kommunerna får större inflytande över arbetsmarknadspolitiken. Kunskapen om och möjligheten att utnyttja de lokala förhållandena och behoven skall utvecklas. Företagandet främjas. Sänkta socialavgifter med särskild inriktning på småföretag, och en lättnad i ägarbeskattningen för små och medelstora företag har genomförts. Nästa steg blir förenklingar i skattereglerna för de minsta företagen. På längre sikt skall vi möta de stora utmaningarna för nästa århundrade. Sverige skall bli ett ekologiskt mönsterland. Med dagens missbruk av jordens resurser intecknar vi morgondagens välbefinnande och välstånd. Nu måste vi påbörja byggandet av det moderna Sverige. Den ekologiska omställningen är en högteknologisk utmaning. Det handlar om att utnyttja allt kunnande, all forskning och hela den tekniska utveckling som dagens kunskapssamhälle representerar för att lösa morgondagens problem. Drivkrafter för utveckling och förbättrad teknik skall skapas, liksom nya arbetsuppgifter, nya varor och nya marknader. Den ekologiska omställningen kan bli grunden för nästa stora språng i tillväxten. Svenska folket har beslutat att kärnkraften skall avvecklas. Samtidigt har samtliga partier i denna riksdag deklarerat att ingen ny kärnkraft skall byggas i vårt land. Därmed fokuserar diskussionen på hur avvecklingen skall ske. Hotet mot elförsörjningen är att vi hamnar i en situation då avvecklingen tvingas fram hastigt och utan kontroll. Genom att nu, i ordnade demokratiska former, skapa ett utrymme och en marknad för bra alternativ kan vi klara omställningen av energisystemet. Det är en självklarhet och en nödvändighet att avvecklingen inte kan ske till priset av utslagen industri och förlorade arbetstillfällen. Det faller på sin egen orimlighet att svensk arbetarrörelse ens skulle reflektera över att äventyra sysselsättningen och tryggheten. Tvärtom måste både omställningen och avvecklingen bidra till full sysselsättning i framtiden. Lika viktigt som att förena den tekniska utvecklingen med en god samhällsutveckling är att möta den pågående internationaliseringen. Öppna gränser och ökat utbyte erbjuder stora möjligheter. Freden och demokratin kring Östersjön skall säkras. Denna region har möjlighet att utvecklas till den ekonomiskt snabbast växande delen av Europa. Stora framsteg har redan gjorts - i samarbetet för att bekämpa den organiserade brottsligheten, i arbetet för att främja handel och kunskapsutbyte, i den gemensamma kampen mot miljöförstöring och i uppbyggandet av demokratiska strukturer i de nya demokratierna. Det är en historisk uppgift som vi gemensamt kring Östersjön har påbörjat. Uppgiften är inte löst förrän vi har lyckats få EU att växa till att omfatta även våra grannländer i öst. Därför står EU:s utvidgning i fokus för regeringens ambitioner och visioner i EU-arbetet. Långt över 10 miljoner människor förslösas i EU:s arbetslöshet. Att nå en halverad arbetslöshet i Sverige är inte nog. Den stora utmaningen att nå ett Europa i full sysselsättning kommer att ligga framför oss långt efter det att vi uppnått våra nationella ambitioner. Tveksamheten till det europeiska samarbetet kan inte bemötas med fler oförankrade stora politiska beslut. Tvärtom behövs samtal, folkbildning och förståelse för människors vardag. Därför har regeringen och Socialdemokraterna valt att föra en genomgripande diskussion inför riksdagens beslut om ett framtida medlemskap i EMU. Det är avgörande för EU:s framtid att vi fortsätter att söka efter arbetsformer som gör människorna delaktiga i EU:s utveckling. Vi är EU och EU är vi, men hela världen är vårt ansvar. Sveriges bistånd skall skärpas i sin roll att stötta demokrati och utveckling. Medlemskapet i FN:s säkerhetsråd öppnar stora nya möjligheter för Sveriges internationella engagemang. Vi skall aktivt bidra till att öka FN:s slagkraft och utveckla FN:s arbetsmetoder. Med fler kriser och krigshärdar än någonsin i världen är det ett fatalt misstag att tro att FN har spelat ut sin roll. Tvärtom har FN en viktigare roll än någonsin att utföra. Där skall Sverige vara med. Fru talman! Vi nalkas slutet på 1900-talet. Ett nytt århundrade står för dörren. Den nya möjligheterna finner man inte med blicken fästad i historien. De hårda åren har vi bakom oss. Sverige och svenskarna kan räta på ryggen och med stolthet hävda att vi på nytt kan forma framtiden. Vårt land står än en gång på stabil grund. Å regeringens vägnar vill jag bjuda in alla och envar i samtalet om 2000-talets Sverige. Detta Sverige skall genomsyras av arbete och rättvisa, av medmänsklighet och solidaritet, av utveckling och samarbete.
Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret. Av tidsskäl får jag avstå från att korrigera den felaktiga historieskrivningen, och koncentrera mig på nuet och framtiden. Krisen är knäckt, sade statsministern. Den beskrivningen är det nog få som känner igen - i alla fall inte de många hundratusen människor som inte har ett jobb att gå till. De är smärtsamt medvetna om att man inte kan betala bostad och mat med Göran Perssons prat. Nu följer ett citat: "Det svenska samhällsklimatet kännetecknas av en tilltagande misstro mot det politiska systemet och det politiska beslutsfattandets rationalitet och ärliga uppsåt." Så inleddes den interpellation jag lämnade in för snart en månad sedan. Inte ens statsministern torde kunna bestrida att sedan dess har misstron spritt sig. Kritiken kommer inte bara från företrädare för näringslivet utan också från löntagarnas organisationer och, av opinionsmätningar att döma, från stora grupper som tidigare stött Socialdemokraterna. Det sprider sig en vrede och en osäkerhet i det svenska samhället. Det är en vrede över en regeringspolitik som människor inte längre känner igen sig i och som grundas på en syn på samhället som det stora flertalet i vårt land inte delar. Nu kan Göran Persson genmäla att det de senaste veckorna har fattats beslut i viktiga frågor, t.ex. om kärnkraften och om trafikförsörjningen i Stockholmsområdet, det s.k. Dennispaketet. Men besluten förstärker tvivlen på den rationalitet i de politiska besluten som jag efterlyste i interpellationen. Möjligen är det inte lika uppenbart som tidigare att regeringen styrs enbart av taktiska överväganden. Det börjar alltmer framstå som om Göran Persson och hans ministrar faktiskt tror att en förtida avveckling av säker, billig och miljövänlig elkraft är bra för sysselsättning och välfärd. Det vi nu iakttar kan mycket väl vara ett historiskt skifte i svensk politik. Jag tänker då inte på opinionssiffror eller olika politikers popularitet. Skiftet är politiskt och idémässigt. Vad vi ser är hur Socialdemokraterna lämnar den gemensamma grund som under lång tid förenat majoriteten av vårt folk. Göran Persson håller på att driva sitt parti bort från rationalitet, utvecklingsoptimism och tillväxtpolitik till känslotänkande, nostalgi och nolltillväxt. Det socialdemokratiska partiet har alltid rymt två strömningar. Å ena sidan har politiken sedan partiets start haft ett utopiskt drag format av socialistiska idéer. Vi har sett det i familjepolitiken, i förslaget om löntagarfonder och för bara några månader sedan har vi sett det i ett närmast maoistiskt förslag att flytta museer tvärs över landet. Å andra sidan har det också funnits ett rationellt drag. Att välfärd och fördelning förutsätter en fungerande och växande produktion har alltid stått klart, åtminstone för stora och ledande delar av partiet. Man har insett att om näringslivet inte kan växa finns det inte något att bygga skolor och sjukhus för. Beslutet om en förtida avveckling av kärnkraften är kulmen på en utveckling där denna senare del av den socialdemokratiska idétraditionen får vika och där det blir allt tydligare att man lämnar vad som kan kallas den rationella och utvecklingsoptimistiska fåran i svensk politik. Jag har många gånger bett Göran Persson redogöra för hur det går till när förstöring av produktiva resurser ger positiva resultat för ett land. Jag har bett honom ge ett enda exempel på att detta ekonomiska trolleri har fungerat, men jag har ännu inte fått något svar. Hur kan kapitalförstöring leda till välstånd? Göran Persson måste förklara denna Vingåkersskolans huvudtanke. Om statsministern vill bygga ett nytt och annorlunda samhälle är det hans ansvar inför riksdag och medborgare att redovisa grunderna för detta. Hur ser det nya samhälle ut som Statsrådsberedningen nu sitter och filar på? Det är inte bara jag som är nyfiken. Medborgarna är mycket intresserade, eftersom det är de som skall leva i Göran Perssons experimentverkstad.
Fru talman! Vid sekelskiftet arbetade liberaler och socialdemokrater tillsammans för att avskaffa den graderade rösträtten. Numera kräver socialdemokrater munkavle på direktörer med hänvisning till att de har miljonärslöner. I Socialdemokraternas Sverige uppmanas företagsledare till tystnad, annars väntar utskällning och brännmärkning. Ni förråar samhällsklimatet. I Folkpartiets Sverige råder tolerans. Man har aldrig någonsin så rätt att man har rätt att tysta andra. Vi har en vision av ett morgondagens samhälle som formas av människors drömmar och förhoppningar mer än av politiska planritningar. Göran Persson däremot anställer en känd planhushållare som medarbetare. I statsministerns svar saknar jag en tro på ett Sverige med många fler entreprenörer, ett Sverige där affärsmässiga, ideella, sociala och kulturella initiativ sprudlar. I ett sådant samhälle kommer alla att behövas. Den i dag så vanliga tanken att ransonera arbetsuppgifter kommer att framstå som ytterst omodern. I Folkpartiets Sverige finns det, just för att alla skaparkrafter tas till vara, större möjligheter att ge medmänniskor på livets skuggsida ett värdigt liv. För oss är välfärdspolitiken ett instrument i anständighetens och den mänskliga tillväxtens tjänst. Statsministern säger i sitt svar att den konservativa politiken är tydlig: Skär i den offentliga sektorn, minska den gemensamma sjukvården och barnomsorgen, försämra äldreomsorgen, reducera ersättningsnivåer och bidrag. Med det yttrandet klassar statsministern sin egen politik som konservativ, eftersom det är just precis det som ni har gjort. Ni har sänkt barnbidragen, tagit bort flerbarnstillägget, sänkt arbetslöshetsförsäkringen, sänkt sjukförsäkringen, sänkt föräldrapenningen och sänkt änkepensionerna. Resultatet av två och ett halvt år av socialdemokratiskt regerande är att misstron mot välfärdssamhället växer och att fler människor känner oro inför att bli gamla och sjuka. Alltfler tvivlar på att man skall få en anständig pension. Vid det senaste årsskiftet väntade omkring 70 000 personer på att bli behandlade för de sjukdomar som ingick i 1996 års vårdgaranti. Socialdemokraterna sitter sedan valet vid regeringsmakten i landet och i 25 av de 26 landstingen. Den vårdgaranti som infördes 1992 efter en folkpartimotion har satts ur spel. De köer som var regel under Socialdemokraternas tidigare regeringsinnehav och som nästan försvann under den borgerliga regeringen är nu lika långa som före vårdgarantins införande. Många märker krisen in på bara skinnet. Det är svårt att få pengarna att räcka till. Barnen får inte det stöd i skolan som de skulle behöva och gamla får ligga länge och vänta på hemtjänsten. Sådan är verkligheten. Den ljusning vi utlovats så länge dröjer. Vi har massarbetslöshet i Sverige. Det är 30 000 fler arbetslösa nu än det var vintern 1993 då den ekonomiska bakgrunden var betydligt besvärligare än den är nu. Hundratals människor varslas nu varje dag. Sverige är ett krisland. Arbetarregeringen har blivit en arbetslöshetsregering. Det allvarligaste av allt är att genom att över 700 000 människor är arbetslösa dräneras den offentliga sektorn på de resurser som skulle behövas för att säkerställa en bra vård och trygga socialförsäkringar.

Fru talman! Jag skall ställa en rak fråga till Isa Halvarsson. Jag håller med om mycket av den beskrivning som hon gav av tillståndet i den offentliga sektorn. Vi har för litet resurser i äldreomsorgen. Vi har för litet resurser i skolan, och vi har för litet resurser i vården. Regeringen tänker lägga fram förslag om att öka dem nästa år. Isa Halvarsson sitter just nu intill Lars Tobisson som tänker lägga fram motsatt förslag. Isa Halvarsson brukar stödja Lars Tobisson och Moderaterna i deras politik. Efter denna principiella deklaration som valberedningens ordförande har framfört skulle det vara intressant att höra var Folkpartiet står någonstans. Är det för talarstolarna ni gör deklarationerna, eller är det så att ni också i praktisk politik kommer att orka leva upp till det ni säger? Det avgörs ju nästa år. Med tanke på den aggressivitet som Isa Halvarssons anförande faktiskt innehöll vore det klädsamt om hon svarade på den frågan. Lars Tobisson vill inte prata om historien. Det kan jag förstå. Jag skulle också dra ett streck över den om jag hade det resultat som Lars Tobisson och Moderaterna presterat. Det är ett historiskt misslyckande. När vi började efter att Tobisson hade lämnat kanslihuset hade vi ett underskott på 240 miljarder kronor. Vi har fått spara på nästan allt. Vi har fått höja skatter. Men nu är det ordning i de offentliga finanserna. Nu börjar vi få ett utrymme av det slag jag nyss beskrev. Då är det givet för oss socialdemokrater att vi skall använda de starka offentliga finanserna för att trygga välfärden. Tobisson vill ju skära i kommunernas utgifter nästa år. Tobisson vill dra ned med 10 miljarder. Det ser man om tittar på Moderaternas motionsförslag. Beskriv vad det betyder för vanligt folks vardag, Lars Tobisson, och vad det betyder för alla dem som arbetar i den offentliga sektorn! När Lars Tobisson skall prata om framtiden är det två stora projekt han lyfter fram. Det är kärnkraften och Dennispaketet. Det är de moderata framtidsfrågorna. Har inte Tobisson hört på radiosändningarna på morgonen? ABB:s miljöchef har deklarerat att kärnkraften är på väg ut. Det är inte någon framtidsteknologi. Den typen av skiften har vi sett förr i historien, då nytt har trängt undan gammalt, då det gamla visserligen kanske hade kunnat gå i några år till men faktiskt fick lämna plats för något som var bättre. Kärnkraften går det säkert att pressa fram några år till i tiden. Den kan säkert gå ett tag till. Men varför ta den risken, Lars Tobisson, att försätta sig i ett läge där man har en energiproduktionsteknik som experterna bedömer vara på väg ut och där man blir beroende av att snabbt avveckla den? Vi vill börja att låta det nya växa fram. Vi tror på människans förmåga, vi tror på tekniken och vi tror på att politiken i det här avseendet kan ha en avgörande funktion som en signal. Men just i rädslan för det nya finns ju det sant konservativa, och där hör Tobisson och Moderaterna hemma. Det är likadant med Dennispaketet. Vem tror att Dennispaketet är framtidens trafiklösning för en storstad - mer av det som redan är dåligt? Det är dessutom byggt på biltullar som skulle fungera som en stark beskattning av de fattigaste i förorterna men låta andra som bor i innerstaden komma undan, särskilt dem som har företag som betalar för sig. Orättvist, fel tänkt och naturligtvis mycket gammalmodigt - sant konservativt! Men det är symtomatiskt, fru talman. Det moderata budskapet är: mer Dennispaket, mer kärnkraft och rädsla för det nya.
Fru talman! Statsministern börjar med att säga: Lars Tobisson vill inte tala om historien. Men interpellationssvaret gick ju ut på att vi felaktigt söker vår ledning i historien. Interpellationssvaret andades ju ett historikerförakt som jag fann anmärkningsvärt men som jag inte närmare uppehöll mig vid. Jag diskuterar gärna moderat politik med statsministern. Men nu gäller interpellationen regeringens kurs och debattiden är begränsad. Försök inte att smita undan från de frågor jag ställer! Jag tycker att det blir allt tydligare att regeringen saknar svar på de framtidsfrågor vi står inför. Sverige är ett land plågat av strukturella och sociala problem, i en värld stadd i allt snabbare omvandling. Behovet av förnyelse är akut och kravet på en förändring av politiken växer hela tiden. I den röd-gröna sörja där regeringen tycks vilja att Sverige skall stå och stampa i väntan på de gröna jobben framträder statsministerns åsikter och avsikter allt skarpare. Av allt att döma har Sverige en regering som på fullt allvar menar att kapitalförstöring är bra för vårt land. Under de veckor som gått sedan regeringen bestämde sig för att inleda en förtida avveckling av kärnkraften har vi sett en protestvåg som jag inte sett maken till sedan socialdemokraterna ville socialisera det svenska näringslivet med löntagarfonder. Nu får det vara nog, sade många den gången, och samma sak sägs nu när regeringen Persson bestämt sig för att avindustrialisera Sverige, att höja hushållens elkostnader och att försämra miljön. I frågor som ligger utanför detta röd-gröna stagnationsprojekt är tystnaden och bristen på beslutsförmåga påtaglig. Det är av flera skäl allvarligt. För det första är det ju ett demokratiskt problem att regeringen inte kan eller inte vill redogöra för sin uppfattning i centrala frågor. För det andra skadar det Sverige. Till den röd-gröna rivningen av produktiva resurser läggs en stor oklarhet i exempelvis Europapolitiken. Statsministern har ju själv sagt att EMU är en större fråga än EU. Det tål att diskuteras. Men det absurda är den slutsats han drar av sin uppfattning. Samtidigt som hans ministrar leker hela havet stormar på tidningarnas debattsidor tiger statsministern om vad han själv anser om denna fråga. Han saknar i dag en uppfattning, åtminstone en redovisad och därmed vägledande uppfattning, i den fråga han själv anser vara sin tids viktigaste. I tisdags presenterade vi moderater ett sjupunktsprogram för vad regeringen nu måste göra för att under innevarande mandatperiod återställa förtroendet för Sverige som tillväxt och företagarnation. Vi ser det som ytterst angeläget att den bas för tillväxt som tidigare funnits i svensk politik åter etableras. Socialdemokraterna kan - det är fullt möjligt - avbryta sin anslutning till den röd-gröna stagnationslinjen. Det är inte för sent ännu. Det borde gå att utan större opinionsmässiga svårigheter ställa upp på de sju punkter vi angett. Med tanke på hur många gånger regeringen tidigare har kunnat svänga och ändra sig kan det inte vara omöjligt för statsministern att lägga om kursen också i kärnkraftsfrågan, att säga att det var ett misstag att ge företagen momsregler som tvingar dem att erlägga skatt innan de får betalt och att säga att det var fel att fördubbla arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen. Göran Persson skulle här och nu kunna säga att han ser ett fullt deltagande i det europeiska valutasamarbetet som en självklarhet för ett land som vill spela en konstruktiv roll i Europasamarbetet. Han skulle därmed bekänna sig till den öppenhet för vår omvärld som alltid gått hand i hand med en tillväxtpositiv och utvecklingsoptimistisk hållning. Statsministern skulle i dag kunna säga att han vill leda en regering och ett parti som hör hemma i den rationella och framtidsinriktade fåran av svensk politik. Regeringen skulle kunna ta avstånd från det rödgröna projektet att montera ned förutsättningarna för arbete och välfärd i vårt land. Statsministern skulle kunna säga att han vill bygga sin politik på de värderingar som delas av folkets flertal. Gör det, Göran Persson!

Fru talman! Man kan inte sätta kalkerpapper, Göran Persson, mellan Moderaterna och Folkpartiet. I de sociala välfärdsfrågorna finns det stora skillnader, den saken är klar. När vi regerade tillsammans fick vi från Folkpartiet igenom många av de sociala frågorna. Det var vårdgarantin, barnomsorgslagen, handikappreformen och pappamånaden. Mycket av det var inte på något vis moderat politik. När det gäller sjukvården har vi nu i våra motioner lagt fram förslag till hur man skall kunna tillföra mer pengar för att just kunna garantera vårdgarantin. Det centrala misstaget som regeringen gör är att bortse från att arbetslösheten bara kan sjunka om antalet reguljära jobb inom den privata sektorn ökar. Ni har sedan ni kom till makten fattat en rad beslut som klart har försämrat för företagandet och förutsättningarna för nya jobb. Och nu har ni till råga på allt lagt er platt för linje 3-partierna i kärnkraftsfrågan och satt ytterligare krokben när det gäller möjligheterna för Sverige att återhämta sig som industrination. Folkpartister och socialdemokrater arbetade ihop i linje 2. Vi arbetade för en avveckling med förnuft. Att stänga två reaktorer i förväg utan att anvisa en väg för ersatt elproduktion innebär på kort sikt kostnader för uppskattningsvis 20 miljarder kronor. Det är en avveckling utan förnuft! En socialdemokrat här i huset sade till mig att det var värt 20 miljarder för att spräcka borgerligheten. Ändamålet helgar medlen. Men nu är det ju inte socialdemokratiska politiker som betalar priset. Priset kommer att betalas av skattebetalare, konsumenter och av dem som mister jobben i svensk industri till följd av beslutet. Vi som värnar vård och omsorg kan konstatera att bara de direkta kostnaderna för att stänga Barsebäcksverket är lika stora som den förväntade resursbristen i vården vid sekelskiftet.
Fru talman! Det går inte att lägga kalkerpapper mellan Moderaterna och Folkpartiet, säger Isa Halvarsson. Vi får väl se nästa år, när vi kommer till votering, var Folkpartiet finns någonstans. Det är lätt att stå i en talarstol och låtsas som om Folkpartiet inte bär något ansvar för det ekonomiska moraset, för massarbetslösheten och för skuldsättningen. Ni satt ju där, med Anne Wibble som finansminister. Det misslyckandet är stämplat i pannan på Folkpartiet kanske mer än på något annat parti. Och så står ni här och låtsas vara ett socialt ansvarstagande parti. Den som inte har ordning på finanserna, fru Halvarsson, kommer aldrig någonsin heller att långsiktigt kunna garantera vård, utbildning och skola. Lars Tobisson går förbi moderaternas syn på den offentliga sektorn. Här kommer naturligtvis en stor diskussion att rasa. Jag tycker att Tobisson i ärlighetens namn kunde svara på den enkla frågan hur han tror att 10 miljarder kronor mindre till kommuner och landsting skulle förbättra situationen i Sverige. Det är så moderaternas politik ser ut. Jag skulle kunna gå igenom många andra utgiftsområden med samma typ av förslag. Jag tycker att det är en bra relief till regeringens politik. Det är trots allt moderaterna som är alternativet i svensk politik. Folkpartister och kristdemokrater lär ju få ansluta sig, om de skall vara med i något slags högerblock. Därför ställs frågan, och därför tycker jag att Tobisson har en rimlig anledning att svara. Sedan handlar det om avindustrialisering och energipolitik. Har det aldrig slagit Lars Tobisson att den som skall göra en långsiktig investering också vill veta vad som händer efter kärnkraften? Tobisson har ju här i kammaren sagt att vi inte skall bygga någon ny kärnkraft. Det innebär att både Tobisson och jag vill ha något annat i stället. Kärnkraften är ju inte evig. Vi vet att kärnkraften upphör efter ett visst antal år. Vi kan tvista om huruvida det är efter 25, 30 eller 40 år, men en sak är säker: Om vi gör den period efter vilken kärnkraften skall ersättas alldeles för kort, kommer vi att få en abnorm belastning på våra investeringar. Vi kommer enbart av den anledningen att få inflationsimpulser i ekonomin. Vi behöver en lugn avveckling och omställning, som långsiktigt garanterar energitillförseln. Dessutom är det naturligtvis så, Lars Tobisson, att det i själva omställningen ligger väldigt mycket av tro på industrisamarbetsförmåga. Det är högteknologi vi skall använda oss av. Om vi i dag rakt igenom i det svenska samhället använde bästa känd teknologi, skulle vi ha en avsevärt lägre energiförbrukning. Varför skall vi då inte använda bästa känd teknologi? Varför bita sig fast vid gammal teknologi, Lars Tobisson, som är energislukande och energislösande? Varför vara rädd för det nya? Varför inte tilltro politiken en möjlighet att faktiskt stimulera framväxten av det nya? En sant konservativ är naturligtvis rädd för det nya och hänger sig kvar litet för länge vid det gamla. Det kan ibland vara riktigt, men när det gäller att ligga längst framme och tävla på en världsmarknad är det det nya som man skall vända sig till. Jag menar att energipolitiken står i samklang med klassisk socialdemokratisk teknikoptimism och framtidstro.
Fru talman! Statsministern har haft otur med författaren av sitt svar. Han sade där att moderaterna vill skära i den offentliga sektorn, och det har han också återkommit till. Men han säger också att moderaterna inte är emot höga skatter. Det är ett konstigt uttalande. Det är faktiskt så att vi vill minska skatterna. Då får människor också möjligheter att själva klara de kostnader som man nu förutsätter skall täckas med bidrag och på annat sätt. Jag tycker, fru talman, att den här debatten har visat att Sveriges regering håller på att slå in på en ny och extrem ideologisk och politisk väg. Det röd-gröna projekt som statsministern vill göra till sitt står faktiskt i strid med den tradition av tillväxt, teknikutveckling och framtidstro som förenat breda lager av det svenska samhället. Göran Perssons inlägg här i dag andas den politiska utopismens flåsiga språk. Sverige skall bli ett mönsterland, säger han, och han betecknar den ekologiska omställningen, inledd med kärnkraftens förtida avveckling, som nästa stora språng. Kinaresan har tydligen verkat inspirerande. Vi tycks ha en regeringschef vars politiska projekt och visioner alltmer avlägsnar sig från den verklighet där svenska företag och individer verkar. Om nu kärnkraftsavvecklingen är så bra, varför säger näringslivet nej därtill? Det är i själva verket så att den avhåller företagen från att investera. Göran Persson väljer att bryta loss sitt parti från den traditionella grunden för svensk ekonomisk politik, och han väljer faktiskt också att bryta med sitt partis historia. Kanske är det här vi ser historieföraktet. Dagens debatt har stärkt misstanken att Sveriges statsminister vill tillhöra den röd-gröna stagnationssidan i svensk politik, och det är ett val som görs utan vilja till dialog, i direkt konfrontation med näringsliv, fack och folkflertal. Jag har många gånger noterat att socialdemokratiska politiker har en benägenhet att möta framtiden med lösningar från 50 och 60-talen. Göran Persson går än längre: Han förkastar den grund som 50 och 60-talspolitikerna arbetade från. Han väljer att möta framtiden med svar formade i ovilja mot utvecklingen, rädsla för tekniska framsteg och kritik mot den ekonomiska tillväxten. Det gör mig faktiskt, Göran Persson, mycket orolig för landets framtid.
Fru talman! Det hade varit bra om den oron hade kommit till uttryck medan Tobisson hade chans att regera landet, så att man inte hade försatt oss i det läge som vi så småningom hamnade i. Det som kännetecknade den perioden var ansvarslöshet och oförmåga att hantera ekonomin. När det sedan gäller teknisk förnyelse och utveckling är det faktiskt på det viset att energipolitiken bygger på det nya, en tilltro till att forskarna har förmåga att få fram en ny energiproduktion. Vi tilltror de företag som utvecklar ny teknik förmåga och kapacitet. Vi vet ju, Lars Tobisson, att det sedan energipolitiken började ta fart i Sverige i mitten av 70-talet och framåt har ägt rum en enorm utveckling i många av de sektorer som man då beskrev på exakt det sätt som Tobisson nu beskriver dagens energipolitik. Hånet och föraktet mot exempelvis användning av biobränslen i både fjärrvärme och kraftvärme är väl dokumenterat. De som då var rädda för det nya, precis som många nu är, ville bita sig fast vid kolet och oljan. Man visste vad det var fråga om - detta hade man använt i många år. Det nya ville man sätta stopp för. Det är likadant nu. Jag tycker att Tobisson skall lyssna på ABB:s miljöchef, som i dag går igenom det här på ett ganska bra sätt. När det sedan handlar om skatter, Lars Tobisson, vill jag säga att ni inte är motståndare till skattehöjningar. Det visade ni när ni satt i regeringsställning. Ni höjde skatterna kraftigt för många grupper i samhället och sänkte dem för andra. Det var så det gick till. Det var en utmanande fördelningspolitisk snedvridning. Det är inte att ta ut skatt som ni är rädda för, utan ni är emot ett skatteuttag som utnyttjas i utjämnande syfte i samhället. Det är jämlikheten som ni är motståndare till. Där kommer striden att stå, fru talman: mellan moderaternas-högerns samhällssyn och socialdemokratins, som bygger på de värderingar som jag här har redovisat.

Fru talman! Per Unckel har frågat mig om jag avser att i mina förslag lyfta fram sambanden mellan rörlighet på arbetsmarknaden, tjänstesektorns utveckling och den sociala mobiliteten. Han har också frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa den rörlighet som framtidens välstånd och personliga utveckling kommer att kräva. Sunda statsfinanser och en stabil ekonomi är grunden i strategin för en halverad arbetslöshet. En viktig förutsättning för att arbetslösheten skall kunna halveras är att det stora flertalet nya jobb som måste skapas i Sverige under de närmaste åren kommer att växa fram inom näringslivet, i synnerhet i de små och medelstora företagen. Jag vill framhålla att redan i dag är Sverige ett bra land för företagsamhet. Här finns en flexibel ekonomi, ett konstruktivt samarbetsklimat och en kunnig och välutbildad arbetskraft. Framtidens arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut än dagens. Kunskaps och kompetenskraven för framtidens yrken kommer att skilja sig från dagens. Enligt regeringens uppfattning skapas ökad rörlighet och flexibilitet via stärkta individer och trygga stabila system. Regeringens strategi är därför starkt inriktad mot åtgärder av mer offensiv karaktär som både stärker individens kompetens och konkurrenskraft och underlättar ekonomins funktionssätt. Nyckeln till bl.a. ökad rörlighet är mer än något annat utbildning och kompetensutveckling. En välutbildad befolkning är en förutsättning för en sysselsättningsökning som bygger på att Sverige konkurrerar med kompetens och kvalitet - inte med låga löner och otrygga anställningar. Regeringens omfattande satsning på utbildning, som kommer att genomföras under fem år, kommer att ge 100 000 reguljära platser per år. I första hand kommer vuxna arbetslösa att få möjlighet att studera upp till treårig gymnasiekompetens. Det motsvarar ca 2,5 % av arbetskraften. Utbildningssatsningen betyder även att högskolan förstärks med 30 000 platser över hela landet, med tyngdpunkt på orter som inte har universitet. Genom utbyggnad av de mindre högskolorna ges ett kraftfullt stöd för regional utveckling. Det ger framtidstro, det stimulerar rörlighet och det skapar nya jobb. Den höga arbetslösheten har krävt nytänkande även på arbetsrättens område. Lagstiftning och regler måste anpassas till ett arbetsliv som i vissa avseenden drastiskt förändrats. Regeringen har därför gjort flera moderniseringar och förändringar av arbetsrätten. Dessa har förutsättningar att stå sig under lång tid. Regeringens ambition har varit att göra det lättare att anställa, inte att säga upp. Vår förhoppning är att dessa förändringar kommer att leda till en snabbare sysselsättningstillväxt nu när vi är på väg in i en högkonjunktur. Tjänstesektorn fyller en allt viktigare funktion. Alltfler människor sysselsätts inom denna sektor. Under senare år har behovet av att stimulera privat tillhandahållna tjänster diskuterats livligt. I en situation med ett svårt arbetsmarknadsläge är det viktigt att undersöka alla möjliga åtgärder som kan leda till ökad sysselsättning. Det gäller också servicesektorn. För att ge bättre underlag för regeringens fortsatta överväganden vad gäller förutsättningarna för tjänstesektorns utveckling har regeringen därför tillsatt en utredning kring reglerna för anlitande av tjänster. Utredningen skall bl.a. se över möjligheterna att stimulera utbud och efterfrågan på tjänster riktade till hushållen. Den skall vara klar i mars 1997. Uppföljningen av regeringens arbete för att bekämpa arbetslösheten kommer att börja under våren 1997 och kommer att presenteras i vårpropositionen. Regeringen avser också att återkomma med ytterligare förslag till åtgärder i vårpropositionen. Avslutningsvis vill jag framhålla att nyckeln till vår framtid ligger i vår förmåga att skapa arbete för dagens och morgondagens generationer. Vi måste samla alla krafter för att gå från dagens massarbetslöshet till ett samhälle där alla har rätt till ett eget arbete, en egen lön och friheten och rätten att välja sitt eget liv. Jag är fullständigt säker på att vi genom regeringens samlade politik i framtiden skall kunna bygga Sveriges välstånd på industriell utveckling, rörlighet på arbetsmarknaden, större tjänsteproduktion, ökad ekologisk medvetenhet och rättvis fördelning.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det finns en spänd väntan i nationen på att regeringen någon gång skall ta sig samman för att föreslå någonting som kan leda till att arbetslösheten bryts, att regeringen skall förmå att föreslå någonting som kan göra att vi får flera företag i Sverige och föreslå någonting som får företagen att växa i en sådan utsträckning att arbetslöshetsutvecklingen bryts. Det kan enligt min mening inte göras på något annat sätt än att man sänker kostnaden för att anställa människor och därmed kan anställa fler, och att man moderniserar arbetsmarknaden så att den stämmer med nutidskrav. Ingenting av detta, fru talman, har inträffat. När jag och några till hade förmånen att diskutera denna fråga här i kammaren i går med Göran Persson innehöll svaret en enda lång beskrivning av hur förträffligt regeringen hade skött sig. Samma beskrivning återkommer i debatten med Lars Tobisson här i dag. Allting är uppenbarligen bra, bortsett från haken att 1 miljon människor i Sverige inte få chansen att göra nytta på arbetsmarknaden. Margareta Winbergs svar här i dag är en variant av Göran Persson i går och tidigare här på morgonen. Svarets innehåll är känt. Det är tomt, och det är utdömt. Det är utdömt av fackliga organisationer som säger att regeringen inte klarar jobben. Med varierande argument kommer man till en gemensam slutsats: Det här håller inte. Det är utdömt av de företag som måste anställa om det skall bli några fler arbeten. De tror inte att det kommer att fungera och att regeringens politik håller. Det är bara Göran Persson och Margareta Winberg som fortfarande tror det. Fru talman! Detta påminner om de stolta föräldrar som åsåg sin till lumpen nyinkallade son och stolt konstaterade vid exercisen: Alla går i otakt, utom vår Fru talman! Frågorna kvarstår därför: Vad tänker regeringen faktiskt göra? Vilka är de konkreta förslag som skall kunna göra att Sverige nu skall kunna påbörja marschen ut ur arbetslösheten i en takt som svarar mot de behov och önskemål som människor har? Vi vet att den reformering av arbetsmarknaden som Margareta Winberg beskrev är en tummetott som inte kommer att hålla för den nya arbetsmarknadens och internationaliseringens krav. Vi vet att den utbildningssatsning som i Margareta Winberg i sitt svar till så stor del uppehöll sig vid inte är någon utbildningssatsning. I dag konstaterar Arbetsmarknadsstyrelsen att det inte blir några fler utbildningsplatser, eftersom det dras ned lika många utbildningsplatser på andra konton. Av det stora blev det alltså ingenting. I går, eller om det möjligen var i förrgår, meddelades att 23 sömmerskor i Borås är uppsagda till följd av att deras företag nu flyttar, med statligt stöd dessutom, till ett annat land. Fru talman! Problemet är inte att människor förlorar jobb därför att företag omstruktureras. Sådant har hänt i alla sammanhang och i alla tider. Problemet är att det inte kommer någonting nytt i stället. Mina konkreta frågor till Margareta Winberg blir därför desamma som jag har ställt åtskilliga gånger tidigare. Hur skall det nya komma till i Sverige? Därutöver: Alla de nya gröna jobb som regeringen genom arbetsmarknadsministern och Göran Persson aviserar, hur kommer de och var kommer de? Finns de för de 23 sömmerskorna i Borås att söka i dag? Vem skall betala dem? Fru talman! Olof Eriksson, som är statsministerns rådgivare i sakerna, har konstaterat att denna stora ekologiska omställning skall kosta 40 miljarder, förmodligen lågt räknat. Vem i hela friden skall betala dessa pengar?
Fru talman! Jag kan inte låta bli att gå in i den här debatten, eftersom jag tycker att Per Unckel inte är litet fräck i sin historieskrivning om hur man skall se jobben ur kvinnornas synpunkt. Han är heller inte konsekvent och tar steget fullt ut med en rörlig arbetsmarknad också för männen. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern om hon inte delar min uppfattning att det var just under Unckels regeringstid under början av 1990-talet som kvinnorna i stor utsträckning fick den ofrivilliga deltiden och löneskillnaderna fortsatte att öka. Min andra synpunkt gäller återigen Unckels manliga arbetsmarknadsperspektiv. Per Unckel säger i dag att det finns otillräckliga förutsättningar för företagen att växa. Men är det inte så att det behövs många åtgärder? Det behövs att fler kvinnor startar eget och att näringslivet utvecklas och tar emot kvinnorna, men också att männen söker sig till den offentliga sektorn. Framför allt behövs att vi satsar i den offentliga sektorn, där 60 % av Sveriges kvinnor i dag arbetar. Just satsningen med de 10 miljarder som Unckel nämner är oerhört viktig för att vi skall kunna klara löftet till kvinnorna att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Finns det egentligen några andra lösningar för kvinnorna - om vi också skall tala om dem, Per Unckel - på kort sikt? Vad vi behöver är just att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden, få till stånd arbetsvärdering och få bort den ofrivilliga deltid som Unckels regering medverkade så mycket till. Arbetstidsförkortning är en annan fråga. Borde egentligen inte Per Unckel för att få en rörlig arbetsmarknad i stället föreslagit att antalet män borde öka, framför allt i den offentliga sektorn, och de tar med sig sina högre löner? Man borde också se till att fler kvinnor kommer in i näringslivet och finns på hela arbetsmarknaden. Är egentligen inte det ett av svaren? Vi har i dag en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad och borde bredda den. För att vi skall kunna hålla löftet till kvinnorna, Per Unckel, måste vi faktiskt satsa på den offentliga sektorn. Det är orealistiskt att tro att alla kan få plats i näringslivet, som inte anställer speciellt många, eller att tro att alla på kort sikt skall kunna starta nya företag. Varför vill inte Per Unckel tala om den offentliga sektorn?
Fru talman! Låt mig börja med Inger Segelström. Jag delar uppfattningen att det behövs fler kvinnliga företagare. Det är bara 25 % av företagarna i Sverige som är kvinnor. Därför har vi gjort särskilda insatser för det. Jag delar också Inger Segelströms oro för Per Unckels samhälle när det gäller kvinnornas arbetsmarknad. Det vore väldigt bra om Per Unckel kunde svara på det. Vad händer med alla de kvinnor som med ert recept - sänkta skatter, att ta bort bidrag till kommuner och landsting, osv. - blir arbetslösa? Vad skall de göra? Vi värnar den offentliga sektorn. Det är också därför som vi har sagt att när vi nu kan se ett överskott 1998 är den offentliga sektorn och kärnverksamheterna, vården, omsorgen och utbildningen, de delar man inte kan reparera längre fram i livet, viktiga att satsa på. Där tror vi att det har gått litet för långt. Det har skurits litet för mycket. Men jag vet att Per Unckel inte delar den uppfattningen. Sedan påstår Per Unckel att vårt recept är utdömt av facken och av företagen. Det var väl ändå att ta i. Att företagen dömer ut vårt recept vet vi ju; företagen och Moderata samlingspartiet går ju hand i hand när det gäller politiken i Sverige i dag, och har länge gjort så. Men nog är det väl litet ohemult att säga att facken dömer ut vår politik! Skulle facken då föredra Per Unckels politik? Skulle den vara mer fackföreningsvänlig? Skulle ett slopande av arbetsrätten enligt den modell som ni har presenterat i era motioner få facken att stå upp och hurra? Skulle vanliga löntagare tycka att skattesänkningar för de rika vore bra? Nej, Per Unckel! Ert recept är prövat under tre år, med förödande resultat. Det tror jag nog att de fackliga organisationerna i Sverige är mycket väl medvetna om. Det skulle vara intressant att få höra av Per Unckel vad han anser att det egentligen är för fel i Sverige i dag. Om man jämför vår regeringstid med de tre år då ni satt i regeringen finner man att det finns fler företag nu än under den borgerliga tiden. Det görs fler nyetableringar nu än under den borgerliga tiden. Det är färre konkurser nu; antalet har faktiskt halverats. Industrins lönsamhet har stigit från 25 % 1992 till 40 % 1995. Räntabiliteten på eget kapital har tiodubblats, från 2,5 % till 21 %. De utländska direktinvesteringarna har ökat kraftigt. Vad är det för fel på detta, Per Unckel? Är inte det bra? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan. Per Unckel säger att vi måste reformera arbetsmarknadens funktionssätt. Men på vilket sätt skall det ske? Enligt förslagen i era motioner och i debatter här vill ni att det skall ske på ett sätt som faktiskt inte är till gagn för de enskilda människorna i Sverige, nämligen på ett sätt som skapar otrygga människor. Rädda och otrygga människor sparar, bor kvar, håller fast vid sitt arbete och vågar inte pröva på något nytt. De stannar därmed i växt och utveckling. Vårt recept är däremot stabila system på något så när rimlig nivå. Därmed skapar vi trygga medborgare som vågar konsumera, vågar investera, vågar flytta, vågar utbilda sig, vågar pröva på något nytt - människor som utvecklas helt enkelt. Vilken typ av människor är det Per Unckel och hans parti vill se i framtiden?
Fru talman! Inger Segelström undrade vad jag tycker om den offentliga verksamheten. Jag tycker att vi skall ha en stark offentlig sektor på de områden där den offentliga sektorn har en unik uppgift att fylla och där uppgiften inte bättre kan fyllas av företag i konkurrens med varandra. Jag tror att Inger Segelström gör ett mycket fundamentalt fel, som för övrigt också arbetsmarknadsministern gjorde sig skyldig till, när hon föreställer sig att trygga jobb för kvinnor är detsamma som jobb i den offentliga verksamheten. Det är där socialdemokraterna slår knut på de egna hjärnvindlingarna. Problemet i dag för kvinnorna är att arbetsmarknaden för kvinnor utanför den offentliga sektorn är så torftig, inte minst därför att tjänsteföretagen inte har fått en chans att växa på egna meriter. Allt detta kan arbetsmarknadsministern och skatteministern lätt göra någonting åt - om ni vill. Problemet är att ni inte gör det. Margareta Winberg tycker inte riktigt om att bli påmind om att hennes egen sysselsättningspolitik är utdömd. Om jag inte minns alldeles fel meddelade Ylva Thörn, ordförande i Kommunal, häromdagen t.o.m. att den kärnkraftspolitik som regeringen för och som Lars Tobisson och statsministern diskuterade för en stund sedan leder till att flera människor blir arbetslösa och att detta signalerar att regeringen inte tar arbetslöshetsfrågorna på allvar. Häromdagen meddelade Metalls ordförande Göran Jonsson att han tyckte att regeringen hellre än att gå armkrok med Centerpartiet då och då borde lyssna till några av de förslag som Moderata samlingspartiet lägger fram. Detta kanske vore ett råd som Margareta Winberg borde reflektera över ett ögonblick. Den andra sidan som har dömt ut politiken är företagen. Oavsett vad man tycker om företagare, Margareta Winberg, är det ett ofrånkomligt faktum att det är dessa som skall anställa de människor som i dag är arbetslösa. Margareta Winbergs uppräkning som gällde det svenska företagsklimatet i all ära, men är det så att företagen likväl säger att det inte går att framgångsrikt utveckla företagsamhet i Sverige på det sätt som Margareta Winberg och jag skulle önska så är detta ett politiskt, ekonomiskt och sakligt problem. Bekymret är nämligen att i en internationell värld så har nästan alla företag - stora som små - en alternativ marknad att investera i. När Ericsson meddelar att man för att se om sitt företags framtid tvingas att lägga investeringarna och därmed de nya arbetena utomlands borde det vara en signal till en hel regering att säga: Det är något fel när Ericsson, med den kanske mest blågule verkställande direktör som något stort börsföretag har, inte väljer att i stället satsa i Vi i Moderata samlingspartiet kräver för vår del att skatterna sänks för arbete. Skatten skall sänkas först och främst så att skapandet, det nya, stimuleras, och, Margareta Winberg, så att människor med låga inkomster får en chans att vara kvar på arbetsmarknaden. Strax innan människor blir bortrationaliserade därför att de inte klarar av att arbeta så som företagen kräver av dem betalar de 70 % av sin inkomst i skatt. Moderaterna anser att det inte är rimligt att människor med så låga inkomster skall betala så höga skatter att de inte har en chans att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Problemet är i dag att skatterna slår ut människor från arbetsmarknaden i en takt som är förfärande och som Margareta Winberg borde vara mer bekymrad över än hon uppenbarligen är. Till sist, fru talman: Arbetsmarknaden skall utvecklas så att den stämmer med en ny tids krav, med alla de flexibla variationer som den nya tiden kommer att kräva. Ett råd till Margareta Winberg är: Gå ut och lyssna på hur ungdomar i dag ser på arbetsmarknaden. Fråga dem hur de bedömer att deras varierade arbetstider och arbetsförhållanden kommer att se ut framöver och gör en arbetsrätt som är anpassad efter detta. Då kommer Margareta Winberg både att främja rörlighet på arbetsmarknaden och - viktigast av allt - nya riktiga jobb.
Fru talman! Det är ju bra att Per Unckel säger att han värnar om den offentliga sektorn. Däremot tycker jag att Per Unckel sticker huvudet i busken när han låtsas som om det inte är så att en majoritet, över 60 %, av de svenska kvinnorna arbetar i den offentliga sektorn. Det är den verklighet vi lever i, Per Unckel. Vi är inte bara intresserade av tjänstesektorn och de här lågavlönade jobben. Kvinnorna vill finnas på hela arbetsmarknaden, och det är det vi måste prata om. Det finns ett långsiktigt och ett kortsiktigt intresse. När det gäller att halvera arbetslösheten för kvinnorna på kort sikt är det den offentliga sektorn det handlar om. Kvinnorna kan gå tillbaka i morgon dag. På lång sikt skall kvinnorna finnas på hela arbetsmarknaden, och då menar jag också på de kvalificerade och välavlönade jobben. Då handlar det inte bara om det som är arbete i hemmet och liknande. Målet för kvinnorna är ju inte bara rörlighet, utan målet är ju att få ett jobb på lång sikt. Vi vill också ha en rimlig lön. Det ryms alltså många fler frågor i det här med kvinnors arbete.
Fru talman! Jag konstaterar att Per Unckel inte har något svar på vad kvinnorna skall arbeta med. Det är väl ändå så att med er politik, med en kraftig skattesänkning, kommer många kvinnor att slås ut från den offentliga sektorn. Företagande och startande av egna företag i all ära, men inte kan väl alla dessa kvinnor starta egna företag? Jag tror inte heller att de vill det - det kanske är viktigt i sammanhanget. Jag fick inte något svar på frågan om vad det är för fel på vår politik. Vi kan vara överens om att arbetslösheten är för hög. Det är självklart så. Men vad är det för fel med en politik som nu har givit oss fler företag än under er tid - är det bra eller dåligt, Per Unckel? Är det bra att fler företag startar nu än under er tid? Är det bra att det är färre konkurser nu än under er tid? Ta bara de tre frågorna och svara på dem! Själv tycker jag att detta är bra. Per Unckel säger nu att företagen menar att läget är dåligt, och att det är politiskt, ekonomiskt och sakligt underbyggt. Nej, det är det inte. Det är politiskt underbyggt. Det är varken ekonomiskt eller sakligt underbyggt, men det är politiskt underbyggt. Man ser nu en chans att få ännu bättre villkor för sina företag, trots att företagsvinsterna är så höga som de är, trots att direktörerna har så höga löner som de har, trots att räntabiliteten har stigit så mycket som den har gjort osv. Ekonomiskt och sakligt finns det ingen grund för den kritik som man nu går ut med. Kritiken är i grunden politisk. Det tycker jag är viktigt att framhålla. Per Unckel frågar om jag inte är bekymrad över att Ericsson skall flytta ut. Självfallet är jag det. Det är ett stort bekymmer när företagsledningar funderar på att flytta ut till låglöneländer därför att man får ännu högre vinst där. Då har man den strategin, att man skall flytta till länder där timkostnaden är en dollar. Det är klart: det klarar vi inte att konkurrera med. Det måste vi nog inse. Men det finns heller ingen - inte ens Per Unckel och det moderata partiet - som vill sänka arbetskraftskostnaden till den nivån. Vi får nog leva med att det i internationaliseringens värld kommer att finnas en viss rörlighet. Men då får vi också värdera andra saker som kanske inte direkt har med lönekostnaden att göra, men som direktörer tidigare - inte just nu - har värderat högt, nämligen en välutbildad arbetskraft, starka fackföreningar så att man vet vilka spelregler som gäller på arbetsmarknaden och en offentlig sektor. Det hör jag fler och fler direktörer tala väl om. Man har daghem till sina anställdas barn och man har bra skolor. Om vi vågar lyfta fram de delarna och har ett löneläge som är konkurrenskraftigt jämfört med övriga EU länder - dock inte med Asien och Kina - tror jag att vi ändå får fram en bild av företagandets Sverige som inte är så nattsvart som den som Per Unckel, Moderata samlingspartiet och 101 företagsledare nu försöker framställa. Den är i grunden politiskt och inte sakligt eller ekonomiskt motiverad.
Fru talman! Om kvinnors arbetsmarknad: Jag ser, Inger Segelström, ingen motsättning i att på en gång säga att vi skall göra någonting åt kvinnornas arbetsmarknad och att den skall öppnas först och främst i de privata företagen. Varför skulle det bara vara okvalificerade arbetsuppgifter? Det kan vara allt mellan himmel och jord. För mig är det ett problem att kvinnor så till den milda grad är beroende av i praktiken en enda arbetsgivare, nämligen stat, landsting och kommuner. De borde få chansen att göra sig gällande på en bredare arbetsmarknad än detta. Margareta Winberg frågar om det inte är bra att konkurserna är färre nu än tidigare. Naturligtvis är detta utmärkt. Sjutton vore det väl annars under brinnande högkonjunktur. Att antalet konkurser inte är ännu mindre borde bekymra Margareta Winberg desto mera. Problemet är likväl att vi i dag har en lägre sysselsättning och fler arbetslösa än vad vi hade tidigare. Margareta Winberg säger sig vara bekymrad över att Ericsson inte finner det möjligt att investera så mycket som vi skulle vilja i Sverige. Men gör då någonting åt detta! Det får vi leva med, säger Margareta Winberg. Nej, det skall vi inte alls leva med. Sverige skall vara ett land där företag tycker att det är meningsfullt och stimulerande att arbeta och investera. Bara på det sättet kan arbetslösheten pressas tillbaka. Det finns massor av saker som en regering som vill göra någonting åt jobben kan göra. Man kan strunta i att stänga av strömmen. Det är en första bra åtgärd. Man kan säga att Sverige skall vara med i EMU fullt ut från början. Det skulle ge företagen trygghet. Man kan sänka skatterna. Man kan reformera arbetsmarknaden. Detta är någonting som Margareta Winberg kan göra i dag, och det skulle ge effekter för sysselsättningen omedelbart. Fru talman! Vad Margareta Winberg har sagt var som jag tidigare sade känt. Det är tomt. Det är utdömt. Jag tvingas nog konstatera att det sätt som opinionen i dag bemöter regeringen på är mer än välförtjänt.
Fru talman! Om Per Unckel hade lyssnat på vad jag sade när det gäller Ericsson hade han hört att jag hoppas att varken Moderata samlingspartiet eller regeringspartiet är intresserat av att vi skall konkurrera med löner på en dollar i timmen. Jag sade att vi får leva med det när vi har fri rörlighet i världen. Vi får leva med att företagen ibland flyttar ut på grund av att de därmed kan tjäna ännu mer pengar. Då gäller det för oss att konkurrera inte med låga löner och lågutbildad personal utan på annat sätt. Vi skall konkurrera med kompetens och med att de som väljer att etablera sig här och anställa har ett bra land att leva i och att vi kan ordna det på ett bra sätt för barnen och de gamla. Jag tror, Per Unckel, att det ibland är väl så viktigt för företagsledare som de väldigt låga lönerna. De problemen får vi lösa i det internationella samarbetet. Det räcker inte med EU eller EMU, därför att det finns en värld utanför. Det är till de länderna som t.ex. Ericsson nu flyttar. Det hjälper inte att vi är medlemmar i EU eller går med i EMU, därför att det är Baltikum eller framför allt Asien som tar dessa jobb. Per Unckel upprepar återigen att vi skall sänka skatter och reformera arbetsmarknaden. Det finns länder som har gjort det. Jag vet att Per Unckel är en stor beundrare av de länderna. De finns i vår närhet, och de finns litet längre bort. Jag tänker på Storbritannien, och jag tänker på USA. Visst har det i ett land som USA skapats väldigt många nya jobb. Det är rätt. Inte mindre än 68 miljoner har skapats under perioden 1979-1994. I Europa som helhet har det bara skapats 11 miljoner. Men USA har alltså skapat, eller räddat, jobb till priset av stigande orättvisor och till priset av en tudelad arbetsmarknad och ökade klyftor. Det samhället vill vi socialdemokrater inte ha.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om vad regeringen avser att göra för att ta till vara Ljungbyheds framtida möjligheter till nya arbeten för alla som nu successivt förlorar sina arbeten på F 5. Det kan inte undvikas att de anställda på flygflottiljen i Ljungbyhed och alla som är beroende av dem känner sig drabbade av de nedskärningar som kom genom försvarsbeslutet. Det är inte helt avgjort vad som kommer att hända med de nuvarande statliga institutionerna i Ljungbyhed. Den s.k. skolutredningen ser över det militära försvarets skolverksamhet. I Ljungbyhed finns en väderskola och en flygledarskola som ingår i denna översyn. Utredaren skall lämna sina förslag senast den 2 januari 1998. De förslag som kräver riksdagens ställningstagande skall dock lämnas senast den 1 augusti 1997. Vidare har regeringen gett Försvarsmakten i uppdrag att senast den 1 april 1997 lämna förslag på en annan huvudman för den trafikflygarutbildning som finns i Ljungbyhed, eftersom regeringen inte anser att det är Arbetslösheten ligger för närvarande på en hög nivå i Klippans kommun, 7,9 %. Trots detta tror jag att Ljungbyhedborna har goda förutsättningar att klara den omställning som försvarsbeslutet medför. Det finns en stor potential i de kreativa och framsynta aktiviteter som pågår i Klippans kommun. Lägg därtill att den svenska arbetsmarknadspolitiken är så utformad att det finns många olika instrument att ta till för att överbrygga följderna av omstruktureringen på arbetsmarknaden. Den kunskap och kompetens som finns hos de anställda kommer naturligtvis att vara en grund både i sökandet efter nya arbetstillfällen och för kompetensutbildning till andra slags arbetsuppgifter. Länsarbetsnämnden har placerat två arbetsförmedlare i Ljungbyhed, och de arbetar tillsammans med Trygghetsstiftelsen för att hjälpa personalen till nya arbeten. Länsarbetsnämnden har också bidragit till att en person placeras i Klippans kommun för att utveckla det lokala näringslivet. Även om avståndet mellan Ljungbyhed och Malmö innebär ett avsevärt pendlingsavstånd ligger Ljungbyhed ändå nära den förväntade stora tillväxtregionen i och med att Öresundsbron byggs. Ljungbyhed ingår också i Öresundsregionen, som omfattar Sjælland och hela Skåne län, och som Sveriges regering just har föreslagit som en av EU:s sysselsättningspakter där näringsliv, stat och kommun skall samverka för att få fram de nya jobben. Det ligger inte inom mitt ansvarsområde att uttala mig om hur de befintliga byggnaderna skall kunna utnyttjas och bevaras. Jag vet att det pågår överläggningar om detta. Företrädare för Klippans kommun har också uttalat sitt förtroende för det engagemang som länsarbetsnämnden och länsstyrelsen har för Ljungbyhed och har stora förväntningar på dessa insatser. Naturligtvis kommer jag själv och regeringen i övrigt att uppmärksamt följa utvecklingen på de orter där arbetsmarknaden påverkas av försvarsbeslutet.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation. Jag uppfattar dock svaret som att man skall vänta och se. Svaret andas mycket av fromma förhoppningar och litet av konkreta besked. Försvarsbeslutet i höstas innebär en kraftig minskning av antalet anställda inom försvaret. Många förband läggs ned, och successivt ställs många utan arbete. I några fall planerar staten kompensationssysselsättning i form av annan offentlig verksamhet. På vissa andra håll görs inte mycket från regeringens sida som syftar till att minska problemen. Krigsflygskolan i Ljungbyhed kommer genom beslutet att läggas ned efter det att verksamheten har förflyttats. Stora värden i form av mark och byggnader kommer att finnas kvar. Frågan är nu hur dessa värden skall kunna tas till vara. Man kan säga att de är ganska unika jämfört med andra försvarsanläggningar. Jag föreställer mig att en speciell verksamhet med anknytning till flyg och transporter skulle vara möjlig även framöver. Men ännu har inte klarhet uppnåtts vad gäller den civila trafikflygarutbildningens fortsättning. Statsrådet säger nu att man senast den 1 april skall komma med förslag till ny huvudman för trafikflygarutbildningen. Kan jag, Margareta Winberg, ta detta besked som att det nu är klart att denna verksamhet kommer att fortleva? Det gör den i så fall lämpligen i Ljungbyhed. Vi har helt nyligen fått ta del av en oroande verklighet vad gäller aviserad flykt av piloter från flygvapnet till trafikflyget. Därför står det fullständigt klart för mig att motivet för en fortsatt trafikflygarutbildning i den form den har pågått vid TFHS i Ljungbyhed är mycket starkt. Rent ekonomiskt är det också ett statligt intresse, då den militära pilotutbildningen är alltför dyrbar för de piloter som skall engageras inom trafikflyget. Statsrådet sade att det i Ljungbyhed finns en väderskola och en flygledarskola som också ingår i en översyn. Är statsrådet inte medveten om att utredningen gäller vart skolorna skall flytta och inte huruvida de skall vara kvar eller inte? Är möjligen en omsvängning på gång vad gäller väderskolans och flygledarskolans placering? Det skulle vara positivt för sysselsättningen. Jag är rädd för att statsrådet överdriver betydelsen av Malmöregionens expansion och dess effekter för dem som nu drabbas i Ljungbyhed. Kommunikationerna är t.ex. inte de bästa. Statsrådet har besökt många drabbade orter i Sverige under det senaste året, när det gäller arbetsmarknaden. När kommer arbetsmarknadsministern till Ljungbyhed och Klippans kommun?
Fru talman! Jag har faktiskt som arbetsmarknadsminister varit i närheten av Ljungbyhed. Men jag var inte där av det här skälet. Jag ser det som angeläget att också besöka Ljungbyhed. Jag lovar att göra det, men jag kan inte säga när. Som regeringsledamot och arbetsmarknadsminister är det viktigt att vara närvarande på de orter där man har det svårt. Men det betyder inte att man har någonting med sig i bagaget varje gång. Man skall vara där för att lyssna och ta till sig det som finns där. Den nya regionalpolitiken bygger inte längre på att staten kommer med en fabrik eller någonting annat. Den bygger på människors engagemang på plats och på människors mobilisering. Sedan kan staten stötta på olika sätt, t.ex. ekonomiskt. Vi vet att det just är detta som sker nu i Ljungbyhed. Jag vet också att den nye landshövdingen, Bengt Holgersson, arbetar hårt för att det skånska näringslivet skall etablera sig i Ljungbyhed. Han vill också ha tillgång till byggnaderna, men som jag sade i mitt inledningsanförande ligger det inte inom mitt område att bestämma över det. Därför låter jag den processen ha sin gång. Jag vet också att man vill behålla den civila trafikflygarutbildningen. Man har också planer på att göra ett skånskt transportcentrum i Ljungbyhed. Om det blir så får väl utvecklingen visa, men jag tycker att man nu skall få chansen att arbeta med detta. Ingvar Eriksson frågade om utredningarna. Jag kan återigen säga att det finns en väderskola och en flygledarskola som ingår i den översyn som skall göras. Den skall vara klar den 2 januari 1998, men om det kräver riksdagens ställningstagande skall det dock lämnas besked senast den 1 augusti 1997. Vi har också gett Försvarsmakten i uppdrag att se över och lämna förslag till annan huvudman för trafikflygarutbildningen, som finns i Ljungbyhed. Jag vet också att det på ort och ställe - jag har ju talat med representanter där nere - finns åsikter om hur man skulle kunna hitta en ny huvudman för det här.
Fru talman! Det är bra att statsrådet är beredd att komma till Ljungbyhed. Jag tror att det är angeläget att det sker ganska snart, eftersom många människor känner stor oro för sin framtid. Det är intressant att höra statsrådet tala om att det finns planer på ett transportcentrum. Det har jag inte hört förr från statsrådets eller regeringens sida. Detta har jag också funderat på. Det är något som kanske skulle kunna lösa en del problem. Men det finns andra verksamheter som är nämnda här, t.ex. Trafikflygarhögskolan. Den flykt av piloter som nu aviseras från försvaret framstår för mig som ett starkt argument för att den utbildningen skall vara kvar. Jag uppfattar det som att statsrådet håller med mig i den frågan. Då är det intressant att få veta om den får vara kvar i Ljungbyhed. Jag tror knappast att man kan hitta något bättre område just för detta än Ljungbyhed. Där är man ju inkörd på detta sedan minst tio år tillbaka. Ljungbyhed är ett relativt litet samhälle, en del av Klippans kommun, som är enormt beroende av just verksamheten på den gamla krigsflygskolan. Även servicenäringen har en stor betydelse. Den är mycket beroende av den här verksamheten. Det är många inom den näringen som ställer sig frågan: Varför händer ingenting? Varför skall vi vänta på besked? Jag vet visserligen att Klippans kommun nu är engagerad. Efter en del om och men har man kommit i gång med den del. En näringslivsman skall visst etableras. Det är bestämt, men detta har ännu inte startats. Men det är bra om det kommer att ske. I och med att många nu flyttar från Ljungbyhed på grund av den aviserade nedläggningen är det stor risk att arbetslösheten kommer att öka relativt snabbt den närmaste tiden. Det skulle vara intressant om statsrådet har någon synpunkt att komma med när det gäller denna allvarliga del. Hon har kanske något besked som kan lugna människor som är känner osäkerhet över om de har något jobb eller ej inom några månader eller ett halvår.
Fru talman! Jag har all förståelse för att människor är oroliga. Däremot har jag den bestämda uppfattningen att de som nu hanterar detta - i Ljungbyhed, i Klippans kommun och i Skånelänet - gör det i mycket stort samförstånd och i förtroendefullt samarbete med företrädare för t.ex. Näringsdepartementet. Så jag känner inte att man från den lokala nivån riktar kritik för att det görs för litet. Vi har dessa utredningar på gång. Bengt Holgersson håller i det på det sätt som jag har beskrivit. Då tror jag att vi skall avvakta litet grand och se vad som blir resultatet. I överläggningar har man också sagt att det finns en helt annan alternativ arbetsmarknad, till skillnad från hur det är på vissa andra orter som har drabbats av försvarsbeslutet - jag tänker t.ex. på Söderhamn. Det finns en helt annan alternativ arbetsmarknad i närheten av Ljungbyhed. Det finns också mycket positivt att utgå från i Klippan, t.ex. en väldigt kreativ entreprenörsskola som utbildar ungdomar från hela landet. Det finns ledarskapsutbildning, man sysslar med miljövänlig reningsteknik osv. Återigen är det så man måste se på morgondagens arbetsmarknad: att det skapas väldigt mycket utifrån de resurser som finns lokalt. Jag är inte så bekymrad i det här fallet. Men självklart skall vi följa det hela, och självklart skall vi den dagen man har kommit fram till att man vill ha det på ett visst sätt väldigt seriöst pröva förslagen och se om vi kan stötta upp det hela på något sätt. När det gäller mitt eget speciella verksamhetsområde vill jag återigen säga att vi genast placerade två arbetsförmedlare i Ljungbyhed. De arbetar tillsammans med Trygghetsstiftelsen för att hjälpa personer, dvs. de enskilda individerna, till nya arbeten. Man får i den här diskussionen skilja på två saker. Det jag egentligen har ansvar för är individstödet och individens utveckling till någonting annat. Det andra, som egentligen är näringsministerns bord, är utvecklingen av regionen och möjligheten för nya företag och ny sysselsättning att etablera sig på orten.
Fru talman! Statsrådet säger att vi nog skall avvakta vad som blir resultatet. Jag är betydligt oroligare än statsrådet när det gäller resultatet. Dagssituationen är ju, som statsrådet själv sade, att det finns en hög arbetslöshet i området - omkring 8 %. Sedan menar Margareta Winberg att den expansion som sker i Malmö och Öresundsområdet skulle få direkta effekter för Ljungbyhed. Jag är litet orolig över att man från statens och regeringens sida så entydigt har en övertro på att den här expansionen skall leda till att man klarar de problem Skåne har i dag. Skåne är också väldigt beroende av annan näringsverksamhet som har vissa problem. Det är då väldigt många som kan drabbas av problem med sysselsättningen framöver. Därför är alla sådana här situationer angelägna att fördjupa sig i. Jag hoppas verkligen att statsrådet lever upp till ambitionen att följa utvecklingen och också att i närtid göra ett besök i Ljungbyhed. Det skulle vara intressant med ett sådant besked. Jag tror att många skulle vara tacksamma om statsrådet kunde ge detta i dag. Det är ju så, vilket jag nämnde i min interpellation, att det här finns mycket stora värden. Jag har en alldeles bestämd känsla av att regeringen inte riktigt har insett hur stora värden som finns i detta område och som kan utnyttjas på ett speciellt sätt. Jag tror att staten här måste ta sitt ansvar. Man har medverkat till att dra ned försvaret genom att även här avveckla en verksamhet som är ganska bred. Jag tror att det i anslutning till denna verksamhet finns möjligheter att i framtiden göra mer. Jag hoppas verkligen att statsrådet lever upp till de löften och de förhoppningar hon här har lagt fram.
Fru talman! Låt mig först kommentera det här med Malmö och Öresundsregionen. Jag var inte så kategorisk. Jag har själv åkt med bil mellan Ljungbyhed och Malmö så jag vet precis vad det är för avstånd, och jag vet också att kommunikationerna i övrigt kanske inte är så lysande. Men jämfört med vissa andra delar av landet får man väl trots allt hävda att Öresundsregionen är ett tillväxtområde. Jag menar inte att man kanske måste pendla, men ett tillväxtområde i Öresundsregionen kan ju också få - brukar få - effekter på närområdet genom underleverantörer och annat. Om man nu lyckas etablera ett näringsliv i Ljungbyhed kan Öresundsregionen, sett ur det perspektivet, få en positiv inverkan på detta. Jag vill också återigen påminna om att vi har gått till EU och begärt att Malmö och Öresundsregionen tillsammans med Köpenhamn skall bli vad som kallas en territoriell sysselsättningspakt. Det är därför litet spännande att se vad det kan innebära för framtiden. Kan det betyda någonting mer än de traditionella arbetsmarknadspolitiska instrumenten? Jag tror det, och det skall bli väldigt intressant att se om vi får rätt. Till slut återigen: Ja, jag skall åka till Ljungbyhed.

Fru talman! Alice Åström har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att besparingarna inom kriminalvården inte skall drabba den särskilda programverksamheten vid kriminalvårdsanstalterna eller försvåra differentieringen av de intagna. Alice Åström har hävdat att det nu föreligger ett generellt krav på att beläggningen skall vara 85-90 % på alla anstalter och att detta innebär att de anstalter som har haft egna och speciella intagningsförfaranden nu inte kan ha kvar dem. Bakgrunden till de besparingskrav som ålagts kriminalvården är framför allt att beläggningen vid såväl anstalter som häkten har minskat, och att försöksverksamheten med elektronisk övervakning utvidgats till hela landet från årsskiftet. Besparingarna beror också på att det finns förutsättningar att utnyttja anstaltsplatserna effektivare och att det pågår en omorganisation av kriminalvårdens myndigheter som också skall leda till effektivare verksamhet. Kriminalvårdens verksamhet skall inriktas på åtgärder som påverkar den dömde att inte återfalla i brott. Kriminalvården har utvecklat en programverksamhet i det syftet. Utvecklingen av innehållet i verkställigheten skall fortsätta att fördjupas. I regleringsbrevet för innevarande budgetår har regeringen ålagt kriminalvården att öka omfattningen av brotts och missbruksrelaterade påverkansprogram, liksom antalet intagna som får ta del av dem. Kriminalvården skall också säkerställa en hög kvalitet i programverksamheten. Det behövs ett utrymme i anstaltsorganisationen för att varje intagen skall kunna placeras på en plats med rätt säkerhetsnivå och verksamhetsinriktning. Tidigare har regering och riksdag uttalat att anstaltsbeläggningen inte bör överstiga 85 %. Under senare tid har emellertid stora förändringar skett som haft betydelse för hur stort utrymmet behöver vara. Flera anstalter har genom tillbyggnader blivit större, vilket har ökat möjligheterna till differentiering av de intagna inom samma anstalt. Variationen i beläggningen över året är mindre än tidigare och kommer sannolikt att minska ytterligare i samband med utvidgningen av den elektroniska övervakningen. Vidare pågår ett utvecklingsarbete med ett databaserat platsplaneringssystem som gör det möjligt att utnyttja platserna bättre. Platsplaneringssystemet kommer att innehålla uppgifter om tillgängliga platser och en s.k. profil av varje dömd person som skall placeras på en anstalt. I missbruk, droghantering vid anstalt och våldsbenägenhet. Även uppgifter om behov av t.ex. vård för alkohol eller narkotikamissbruk ingår i beskrivningen. Systemet kommer att ge information om tillgängliga platser som motsvarar den dömdes profil. Samtliga anstalter kommer att ingå i systemet. Det kommer ändå att finnas ett utrymme för anstalter med särskilda intagningsförfaranden att ha kvar dessa. Avsikten är nämligen att den myndighet som skall placera den dömde skall samråda med den berörda anstalten innan en plats bokas. Det är alltså möjligt att minska det extra utrymme som finns i anstaltsorganisationen och därmed utnyttja organisationen effektivare utan försämrad säkerhet och kvalitet. Den tidigare generella normen för beläggningen var ett alltför trubbigt instrument för att mäta och säkerställa kvalitet. Den var bara ett kvantitetsmått. Någon ny norm för hur stort utrymmet i anstaltsorganisationen bör vara har därför inte angivits. Det ankommer i stället på Kriminalvårdsstyrelsen att se till att anstaltsorganisationen kan klara de krav och riktlinjer som riksdag och regering har ställt upp. I regleringsbrevet har Kriminalvårdsstyrelsen ålagts återrapporteringskrav på det här området. Jag kommer att följa beläggningsutvecklingen och utvecklingen av programverksamheten. Kriminalvården bedriver alltså en programverksamhet i syfte att påverka de intagna att inte återfalla i brott. Kriminalvården kommer att fortsätta utvecklingen av verkställighetens innehåll och även i framtiden skapa förutsättningar för en differentiering av de intagna.
Fru talman! Jag tackar justitieministern så mycket för svaret. Det är viktigt med informationen om att datasystemet också skall ta den individuella hänsyn som behövs för att man skall kunna göra bra placeringar när det gäller att differentiera de olika anstalterna. Det är också bra att det finns med att myndigheter som skall placera den dömde skall samråda med den berörda anstalten innan en plats bokas. I dag finns det speciellt en anstalt, Österåkersanstalten, som har haft ett mycket speciellt intagningsförfarande. Där har det funnits en stor oro för möjligheterna att ha kvar det speciella intagningsförfarande man tidigare har haft. Man har utifrån sin programverksamhet kunnat göra speciella intervjuer med de häktade och dem som sökt från anstalt för att bli placerade. I och med det här svaret kan man alltså sluta att vara orolig även på Österåkersanstalten. Tidigare har jag också stått bakom de besparingar har ålagts kriminalvården. Det har jag gjort just för att beläggningen vid anstalter och häkten har minskat, något som är väldigt positivt, och för att försöksverksamheten med elektronisk övervakning från årsskiftet har utvidgats till hela landet. Samtidigt finns det, det kan man se när man gör besök på anstalter och är ute och tittar på den budget anstalterna har fått, också ett generellt besparingskrav på anstalterna. Detta drabbar speciellt hårt de anstalter som har bra programverksamhet. Jag vill återigen ta Österåker som exempel. Österåker har varit det positiva exemplet inom svensk kriminalvård när det gäller att förhindra återfall. Under de senaste åren har man där fått en så pass stor besparing att personalstyrkan har minskat med 35 %. Under det kommande budgetåret har man ett besparingskrav på ytterligare 12 %. Det här hotar den goda verksamhet som finns ute på anstalterna och som är oerhört viktig för att bryta återfallsfrekvensen. Därför är det viktigt att Kriminalvårdsstyrelsen när man nu skall fördela de besparingar som skall göras över de olika regionerna, ser till innehållet i verksamheten och inte bara lägger ut besparingar rent generellt. Fru talman! Justitieministern tog inte upp de generella besparingskrav som läggs ut på anstalterna och hur det här drabbar verksamheten. Däremot tog hon upp att det finns krav på återrapportering och på att man skall följa upp vad som har hänt med programverksamheten. Hon tog också upp frågan om antalet intagna på anstalt. Därför är det oerhört viktigt att justitieministern också under nuvarande budgetår följer upp hur verksamheten drabbas. Om en verksamhet ute på anstalterna monteras ned, riskerar vi att tappa tempo i stället för att öka omfattningen av brotts och missbruksrelaterade påverkansprogram i stället för att ägna tid åt att bygga upp de program vi tidigare haft. Därför, fru talman, undrar jag vad justitieministern kommer att göra under innevarande budgetår för att anstalterna inte skall drabbas generellt.
Fru talman! I anvisningarna - som regering och riksdag beslutar om - till den centrala myndigheten, Kriminalvårdsstyrelsen, finns inga detaljerade anvisningar för hur besparingarna skall tas ut. Som Alice Åström vet fattas besparingsbesluten på den centrala myndigheten. Vid de besluten har myndigheten naturligtvis att ta hänsyn till de allmänna riktlinjer, mål och redovisningskrav som regeringen har ställt på myndigheten. När det gäller på vilket sätt besparingarna läggs ut och vilken effekt de har på anstalterna har Kriminalvårdsstyrelsen givetvis att ta hänsyn till olika faktorer, bl.a. vilken typ av verksamhet som bedrivs vid en anstalt. Jag vill inte här diskutera en enskild anstalt. Men på grund av vad Alice Åström har sagt känner jag mig föranlåten att säga att det finns många anstalter i vårt land som bedriver en verksamhet av hög kvalitet och som har höga ambitioner. Besparingskraven och de diskussioner om nedläggningar av anstalter som har varit har föranlett många anstalter att bl.a. uppvakta mig och redovisa sin verksamhet. Jag har då kunnat konstatera att inte en utan många anstalter bedriver en högkvalitativ verksamhet och har höga ambitioner. Det är naturligtvis viktigt att värna om just detta. Det är kompetensen och ambitionerna hos personalen som blir helt avgörande för om vi kan höja kvaliteten på innehållet i verkställigheten i våra fängelser - det är ambitionen. Trots besparingar finns faktiskt kravet på att det skall bli en bättre kriminalvård som syftar till att minska brottsligheten i samhället.
Fru talman! Jag delar justitieministerns åsikt. Jag har också på mina resor och studiebesök runt om i landet inom kriminalvården kunnat se att det finns en mängd bra anstalter med en mängd program som har en oerhörd betydelse. Anledningen till att jag lyfter upp Österåker är kanske att Österåker var en av föregångarna. Det var där man började att jobba på ett annorlunda sätt, och det har fått ett genomslag i övriga kriminalvården i dag. Fru talman! Justitieministern säger att hon inte kommenterar vad Kriminalvårdsstyrelsen gör för avvägningar och var man lägger ut besparingar. Men borde inte justitieministern känna en viss oro när man kan se att det finns en tendens till att generella besparingskrav läggs ut på anstalterna? Det föranleder åtminstone mig att fråga vilka avvägningar man har gjort när det gäller programinnehåll och verksamhet. Det tycks slå så jämnt över alla anstalter. Det får mig att undra hur mycket innehållet och programmen på anstalterna har vägts in?
Fru talman! Det är naturligtvis väsentligt att vi även i riksdagen diskuterar hur kriminalvården utvecklas i vårt land. Men jag tror att det vore fel om vi tog ifrån kriminalvårdsmyndigheten dess ansvar för att se till att de resurser som kriminalvården får till sitt förfogande används på det bästa sättet när det gäller att uppnå de olika mål och krav som vi ställer på myndigheten. Det är anledningen till att jag inte avser att kommentera enskilda beslut som myndigheten fattar. Jag är inte alls säker på att de besparingskrav som finns på kriminalvårdsområdet läggs ut generellt. Det skulle inte vara möjligt att göra det. Bara det faktum att en stor del av besparingarna tas hem via nedläggning av anstalter visar att det påståendet inte kan vara korrekt. Medelkostnaden för en intagen i våra fängelser är ungefär 625 000 kr per år. Rent generellt kan man säga att varje anstalt - i och med den kostnaden - både skulle kunna minska sina kostnader och höja sina ambitioner.
Fru talman! Visst tas en stor del av besparingarna hem genom nedläggning av anstalter. Men man har kunnat se att de enskilda anstalter som inte är med i nedläggningsdiskussionen har hamnat på en generell besparing på ca 10 %. Jag delar ändå justitieministerns åsikt att de resurser som vi här i Sverige lägger på kriminalvården i mångt och mycket kommer att räcka för att man skall kunna bedriva en bra verksamhet. Det finns och har funnits en besparingspotential inom kriminalvården, och även i framtiden kommer det att vara möjligt att göra ytterligare besparingar inom kriminalvården om den nya straffrättskommitténs förslag införs som innebär att de alternativa metoderna utvecklas. Fru talman! Jag vill ändå lyfta upp min oro över att vi förlorar kompetens ute på anstalterna, en kompetens som behövs för att man skall kunna utveckla de program som vi så väl vet behövs. De finns redan i dag och kan utvecklas vidare. Det är oerhört viktigt att den kompetensen kommer att behållas inom kriminalvården för att vi skall kunna minska den återfallsfrekvens som vi tidigare har haft på våra anstalter och för att vi skall kunna nå ett bättre resultat. Jag tackar justitieministern för debatten. Det kommer att behövas många debatter om hur kriminalvården skall utvecklas i Sverige i framtiden.

Fru talman! Stig Grauers har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stävja de s.k. affärer som under senare år uppdagats inom bl.a. kommunala verksamheter. Jag vill till att börja med särskilt betona att regeringen ser med stort allvar på missbruk av offentliga medel. När den som har fått medborgarnas förtroende att sköta ett offentligt uppdrag skadar detta genom handlingar som kan ifrågasättas måste reaktionen bli omedelbar och präglas av beslutsamhet och fasthet. Men det är också viktigt att det finns effektiva förebyggande interna kontrollfunktioner som kan förhindra, fånga upp och vidta åtgärder mot olika missförhållanden. En väl fungerande internkontroll och en ändamålsenlig, effektiv och självständig revision borde i sammanhanget spela en stor och betydelsefull roll. Regeringen har därför i december förra året givit Justitiekanslern uppdraget att senast vid utgången av februari månad 1997 till regeringen redovisa behovet av att stärka kontrollfunktionerna inom den offentliga förvaltningen - inom parentes kan nämnas att JK i dag har överlämnat sin rapport och haft presskonferens om densamma. I detta inbegrips all kontroll som syftar till att säkerställa att det inte förekommer oegentligheter eller andra missförhållanden i verksamheten. Uppdraget innefattar både staten och den kommunala sektorn. I Inrikesdepartementet bereder vi för närvarande frågan om att göra en genomgripande översyn av den kommunala revisionen. Avsikten är att göra sådana förändringar i den kommunala revisionen som stärker revisionens oberoende och självständighet, ökar professionaliteten i den revisionella handläggningen, förbättrar effektiviteten i det revisionella arbetet, ökar träffsäkerheten i revisionens resultat samt ökar medborgarnas tillgång till - och därigenom intresse för - resultaten från revisionens arbete. Justitiekanslerns slutsatser kommer också att beaktas i detta sammanhang. Min strävan är att en utredning av den kommunala revisionen skall kunna komma i gång med sitt arbete redan före sommaren.
Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är naturligtvis min och många andras oro för den offentliga verksamhetens utveckling och de händelser som har påverkat förtroendet för den offentliga verksamheten. Det jag rubricerar som affärer skall alltså ses som en gemensam beteckning på en felaktig och därmed otillfredsställande maktutövning. Nu noterar jag att inrikesministern till fullo delar den oron. Inrikesministern redovisar delvis också sin syn på förtroendeuppdrag för offentlig verksamhet och säger att reaktionen, om missbruk förekommer, måste bli omedelbar och präglas av beslutsamhet och fasthet. Om detta är vi helt överens. I svaret säger också inrikesministern att JK fått i uppdrag att senast vid utgången av februari månad redovisa behovet av stärkt kontroll. Jag förstår av inrikesministerns svar att den redovisningen har lämnats i dag. Jag vill, trots att det har skett mycket sent, fråga om inrikesministern har haft tillfälle att ta del av JK:s utredning och känner till vilken bedömning han gör av denna fråga.

Jag ber att få tacka för svaret. Jag ser fram emot att få höra inrikesministerns synpunkter på JK:s bedömningar.
Fru talman! Det gläder mig mycket att Stig Grauers och undertecknad har en gemensam uppfattning om att det är oerhört viktigt att vi hanterar dessa frågor på ett sådant sätt att medborgarna kan känna förtroende för oss som har att sköta skattemedel. Den rapport som JK kom med i dag har jag haft möjlighet att på ett mycket övergripande sätt - jag vill understryka att jag inte har trängt ned i hela rapportens detaljer, eftersom det varit omöjligt - få information om och titta på. JK säger, och det kan vi väl glädja oss åt, att fusket inte är omfattande i våra 288 kommuner och 24 landsting, men att det finns exempel som gör att man ändå behöver skärpa vissa kontroller. Bl.a. säger JK att den senaste tidens affärer har väckt frågor om den kommunala revisionens effektivitet och noggrannhet. JK understryker särskilt behovet av en översyn av den kommunala revisionen. En översyn bör syfta till att stärka den kommunala revisionens självständiga ställning, höja dess effektivitet och öka kännedomen om revisionens granskningsresultat bland medborgarna i kommuner och landsting. I detta sammanhang bör det också uppmärksammas hur den kommunala revisionen och revisionen av kommunala och landstingskommunala bolag skall samordnas. Det har sedan en tid på Inrikesdepartementet påbörjats ett sådant arbete. Man kan säga att det bekräftar att JK:s ställningstagande och det som vi själva initierat på Inrikesdepartementet sammanfaller. Jag har själv erfarenheter som kommunalman i 15 år. Vi har slarvat med att stärka och höja statusen på revisorerna. Jag tror att vi måste bli bättre på den punkten. Revisorerna är en tillgång, revisorerna är ett stöd, och revisorerna förtjänar all den respekt som revisorer bör ha. Jag tror det är oerhört viktigt. Sedan finns det andra slutsatser som JK också har dragit som vi kommer att beakta på Inrikesdepartementet.
Fru talman! Då kan man säga att min interpellation kom i rätt tid. Ni hade redan tagit initiativ på departementet. Jag noterar en väldigt viktigt del som inrikesministern framhåller, nämligen att stärka denna lekmannarevisions, som det ändå är tal om, ställning i kommunerna. Jag ser som den främsta åtgärden att man förebygger möjligheten till något sådant som nu skett. Gör man bara det är jag övertygad om att de kommunala förvaltningarna kommer att respektera de åtgärderna. Vi slipper då händelser eller s.k. affärer som drar ned förtroendet för den kommunala verksamheten. Jag tackar än en gång för svaret på interpellationen.
Fru talman! Jag skall gärna ge Stig Grauers det erkännandet att det är bra att vi förtroendemän själva tar tag i saker och för en öppen debatt här i Sveriges riksdag om det som är så väsentligt ute i landet. När vi för en sådan öppen debatt i denna ton bidrar vi faktiskt både till att åtgärda de misstag, som väldigt glädjande är få, och till förtroendet för oss som har att sköta skattemedel.

Fru talman! Lars-Erik Lövdén har ställt följande fyra frågor som rör Kockums produktion och underhåll av ubåtar. 1. Är det enligt försvarsministerns uppfattning viktigt att bibehålla kompetensen för utbåtsproduktion i Sverige? 2. Har Försvarsmakten framfört krav på att ubåtsproduktion och utbåtsunderhåll skall koncentreras till Karlskrona? 3. Är försvarsministern beredd att medverka till ett beslut om installation av Sterlingmotorer på Västergötlandsserien? 4. Är regeringen beredd att stödja utvecklingen av civil produktion vid Kockums i Malmö? Fru talman! Min företrädare, statsrådet Peterson, svarade i december förra året på delvis liknande frågor i en interpellation av Annika Nordgren. Jag vill inledningsvis framhålla att jag delar den syn som min företrädare då framförde. Kockums är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av konventionella ubåtar. Denna kompetens har varit och är mycket betydelsefull för det svenska försvaret. Kockums har kunnat tillgodose Försvarsmaktens behov av moderna system av högsta kvalitet. På Lars-Erik Lövdéns första fråga vill jag svara att det enligt min mening entydigt är viktigt att bibehålla kompetensen för utbåtsproduktion i Sverige. Det är just därför som regeringen nu, i enlighet med regeringens totalförsvarsproposition , och riksdagens beslut den 13 december förra året, kommer att avsätta medel för detta ändamål. Avsikten med denna satsning är helt försvarspolitisk. Motivet är att säkerställa en svensk kompetens för att kunna vidmakthålla våra nuvarande mycket moderna ubåtar och för att behålla möjligheten att i framtiden kunna anskaffa en ny generation svenska ubåtar. Fru talman! När det gäller Lars-Erik Lövdéns andra fråga har Försvarsmakten uppgett att man inte har ställt några krav på att ubåtsproduktion och utbåtsunderhåll skall koncentreras till Karlskrona. Marinledningen har lämnat underlag till Kockums som omfattar en prognos avseende behovet av ubåtsunderhåll och nyproduktion av ubåtar och kvalificerade fartyg för Försvarsmakten. Den tredje frågan, om en kommande halvtidsmodernisering av våra ubåtar av typ Västergötland skall inkludera installation av Sterlingmotorer eller inte, är för tidigt väckt. Först när Försvarsmakten lämnat in sitt underlag i frågan kan regeringen börja arbeta med ärendet. Lars-Erik Lövdén förstår nog att jag därför inte nu kan föregripa en riktig beredning av ärendet med ett förhandsbesked. Mer allmänt blir det fråga om vilka prioriteringar som kan göras mot bakgrund av de ekonomiska ramar och den inriktning som nyligen fastlades i försvarsbeslutet i december förra året. Som svar på Lars-Erik Lövdéns fjärde fråga, om stöd till utvecklingen av civil produktion vid Kockums i Malmö, vill jag svara att Kockums är ett börsnoterat företag som med egna resurser framgångsrikt har lyckats utveckla och sälja flera olika civila produkter, däribland järnvägsvagnar, broar, tryckkärl och hisstrummor. Något särskilt stöd för att stödja utvecklingen av civil produktion vid Kockums har inte aktualiserats vare sig av företaget eller av regeringen. I riksdagens försvarsbeslut i december 1996 har inte avsatts några medel inom Försvarsdepartementets utgiftsområde för omställning av militär produktion till civil. Med detta har jag besvarat Lars-Erik Lövéns fråga om sysselsättningen på Kockums i Malmö.
Fru talman! Jag skall be att få tacka försvarsministern för svaren. Jag är nöjd två av dem. Det tredje inger ett visst hopp, men svaret på min fjärde fråga är väl passivt - låt mig återkomma till det. Sverige behöver ett ubåtsförsvar. Vårt strategiska och geografiska läge talar tydligt för detta. Sverige har också en mycket lång tradition av ubåtstillverkning. Vi är världsledande på konventionella utbåtar. Sterlingmotorsystemet är en unik svensk konstruktion, som ger lång uthållighet i undervattensläge. Celsiuskoncernens beslut om att överföra ubåtstillverkningen till Karlskrona var ur detta perspektiv ett mycket olyckligt beslut, som inte föregåtts av någon ordentlig utredning. Genom beslutet riskerar 450 anställda att mista sina arbeten, och detta i en region som är en av landets värst drabbade av arbetslöshet. Jag har ställt fyra frågor till försvarsministern. Det är glädjande att försvarsministern så klart deklarerade att kompetensen för ubåtsproduktion skall behållas i Sverige och att medel kommer att avsättas för detta ändamål. Det är också bra att det genom försvarsministerns svar i dag blivit klarlagt att Försvarsmakten inte framfört några krav på att ubåtsproduktion och ubåtsunderhåll skall flyttas till Karlskrona. Uppgifter av det slaget har nämligen förekommit i debatten. På min fråga om halvtidsmoderniseringen av våra utbåtar av typen Östergötland skall inkludera installation av Sterlingmotorer, sade försvarsministern att regeringen avser att bereda den frågan när Försvarsmakten inkommit med underlag. Jag kan ha respekt för att något direkt besked inte kan lämnas i dag, men jag vill starkt understryka vikten av att ett sådant beslut kommer till stånd. Ett beslut om installation av Sterlingmotorer i dessa ubåtar och en förläggning av det arbetet till Malmö skulle säkerställa kompetensen samt möjliggöra en fortsatt utveckling av Sterlingmotorn och samtidigt ge en bra bas för produktion i Malmö. Det skulle dessutom ge välbehövlig tid för en parallell utveckling av civil produktion. Jag hoppas därför att försvarsministern är beredd att pröva den frågan i positiv och konstruktiv anda. Försvarsministerns svar på min fråga om stöd till civil produktion är väl passivt. Försvarsministern sade att några särskilda medel inte avsatts och att företaget inte heller krävt sådant stöd. Jag menar att regeringen har ett särskilt ansvar. Staten är en stor ägare i Celsius och kan som sådan medverka till en satsning på områden där Kockums har förutsättningar att utveckla civila produkter. Det är att ta ansvar för de anställda. Jag menar också att staten mot bakgrund av de löften som avgavs vid nedläggningen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums har ett särskilt uttalat ansvar. Celsiuskoncernen har inte helhjärtat satsat på en sådan utveckling, trots intensiva uppbackningar från fackliga organisationer. Trots detta har det vid Kockums i Malmö, som försvarsministern också sade i sitt svar, byggts upp en betydande och särpräglad kompetens inom design, konstruktion och tillverkning av avancerade verkstadstekniska produkter. Det gäller också spårbundna ändamål och verksamhet inom undervattensteknologi samt offshoreverksamhet. Jag skulle vilja avsluta med att fråga försvarsministern om han i regeringen är beredd att medverka till att staten, i egenskap av stor ägare i Celsius och med ett särskilt ansvar för omställningen från militär till civil produktion, verkar för att Kockums får en möjlighet att expandera inom detta område.
Fru talman! Den här debatten är ett resultat av ett dåligt försvarsbeslut som vi fattade strax före jul i fjol. Majoriteten - Socialdemokraterna och Centern - vann. Det är ingenting att säga om det. Så går det till i en demokrati. Nu vill Lars-Erik Lövdén spela litet grand för galleriet och inte acceptera beslutet. Han kräver att fyra ubåtar ut Västgötaserien skall förses med Sterlingmotorer. En sådan satsning innebär stora kostnader. Satsningen hade i och för sig varit positiv, men i svaret läser jag att statsrådet inte har några pengar, och mitt parti har tyvärr inte heller några pengar. Vi har litet mer pengar till utveckling, men det räcker inte till den här stora satsningen. Detta visste Lövdén om. Han kunde ha ringt till departementet men tycker att det är bättre att spela för galleriet i Malmö. Jag skall dock göra allt jag kan för att han skall genomskådas i detta taskspel. I beslutet sades att varje krona skulle satsas så bra som möjligt ur försvarssynpunkt. Det gick Lövdén ut och propagerade för före valet, men när det sedan drabbar det egna reviret är det plötsligt fel. Det är ungefär samma effekt som när ÖB rekommenderade Lv 4 i Skåne och det i stället blev Lv 6 i Halland. Då kan man lägga fram ett besparingsförslag till och säga att det tydligen finns fler militära centerstrateger i Halland än det finns i Skåne. Dessutom skulle en insättning av Sterlingmotorer i dessa fyra ubåtar innebära att varje ubåt låg vid kaj ett år. Det är lång tid att ta dem från försvaret. Jag förstår att Lövdén vill skydda sig på hemmaplan genom att lägga skulden på Kockums, men alla skall veta att grunden till det här beslutet är det försvarsbeslut som fattades i riksdagen strax före jul. Kockums och Celsius är alltså börsnoterade företag och lyder under aktiebolagslagen. Jag skulle vilja fråga Lövdén: Anser han i likhet med SSU:s ordförande att socialdemokrater i bolagsstyrelser - i den mån de förekommer - i första hand skall agera baserat på partibeslut och i andra hand baserat på aktiebolagslagen? Jag skulle vilja korrigera statsrådet på en punkt. Han sade att Kockums är ett av världens ledande ubåtsvarv. Kockums skulle vara världens ledande ubåtsvarv - om vi i Sverige hade haft vettiga exportmöjligheter! Tyvärr har vi inte det, och det är inte moderaternas fel.
Fru talman! Jag skulle vilja uppehålla mig litet vid den andra frågan i Lars-Eriks Lövdéns interpellation. Den berör frågan om det från Försvarsmakten framförts krav på var nyproduktion och underhåll av ubåtar skall ske. Självfallet kan inte Försvarsmakten kräva att få bestämma var den här produktionen skall ligga. Det har man inte heller gjort, vilket försvarsministern påpekade i sitt svar. Det är ett beslut för industrin att fatta, i detta fall för Kockums AB. Däremot vill jag fråga försvarsministern om inte både marinledningen och berörda delar av FMV har sagt att de i den uppkomna situationen förordar att man förlägger verksamheten till Karlskronavarvet - inte minst sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Om så är fallet är det väl att beteckna mer som ett önskemål än ett krav från kunden till tillverkaren. Jag tycker också att det är viktigt att i den här debatten understryka att det är industrin som i slutändan fattar beslut om sin företagsstruktur. Det har man väl gjort också i det här fallet, antar jag.
Fru talman! Jag vill börja med Lars-Eriks Lövdéns kommentar. Jag konstaterar att han på många punkter var nöjd med svaret, vilket gläder mig. Jag stannar vid de punkter där han hade kritiska synpunkter eller ställde frågor. I den fjärde frågan om Sterlingmotorer får vi se vad Försvarsmakten kommer att säga. Ett förslag kommer till regeringen under detta år. Jag kan icke göra någon kommentar i någon rikting. Jag har ingen underhandsinformation om vad Försvarsmaktens förslag kan komma att innbära eller innehålla. Ännu mindre kan jag naturligtvis säga någonting om hur vi skall bereda frågan i regeringen. Den sista punkten i Lars-Erik Lövdéns frågor gällde statens eventuella insatser för att stödja utvecklingen av civil produktion. Den bild jag har fått under den korta tid som jag har varit försvarsminister visar att man värjer sig mot subventioner för att övergå till civil verksamhet på många håll inom den del av näringslivet som är sysselsatt med försvarsindustriell verksamhet. Det finns många skäl till detta. Jag har också märkt att man är ganska offensiv när det gäller att själv kunna formulera nya produkter och nya arbetsområden. Det beror väl delvis på att det här är fråga om företagsamhet som är teknologiskt väldigt högtstående, och som alltså har goda förutsättningar att arbeta framgångsrikt både på hemmamarknad och på exportmarknad. Jag har alltså inte uppfattat att det finns något behov av eller uttryckt önskemål om subventioner från företagsamheten. Det har egentligen inte heller kunnat bevisats på annat håll att man kan göra samhällsnyttiga insatser genom att med subventioner stimulera företagen att göra det som de uppmanas att göra av marknaden. Jag är optimistisk, inte minst när det gäller de företag vi talar om här - de högteknologiska. De kommer att vara framgångsrika i att fatta sådana beslut själva. Staten som ägarpåverkande part kan jag inte heller rekommendera vid hanteringen av företags strukturförändringar. Statens engagemang som ägare kan vara betydelsefullt ibland, men jag kan inte se att det är någon god väg att gå här att under hand framföra önskemål. Statens uppgift inom försvaret skall begränsas till att vara beställare. Detta skall gälla såväl på kort sikt som när det gäller att ha ett perspektiv framåt så att det svenska samhället kan få den försvarskraft som vi skall kunna önska i en framtid. Jag kan inte se att jag egentligen behöver kommentera Sten Anderssons inlägg, och jag går därför förbi det. I stället går jag till Magnus Johanssons inlägg. Han undrar om det finns uppgifter om att Försvarsmakten har förordat Karlskoga. Jag har frågat min företrädare i ämnet om detta, och jag har inte fått bilden av att Försvarsmakten har framfört några synpunkter på var Sveriges ubåtsvarv skall ligga. Jag har inte själv fått klart för mig att det föreligger något sådant uttalat förord för Karlskrona. Därför kan jag inte säga något annat än det som jag har sagt i mitt inledande svar till Lars-Erik Lövdén.
Fru talman! Försvarsministern säger att han inte vill rekommendera eller förespråka att staten som ägare i Celsius medverkar till en uthållig satsning på civil produktion. Jag har en annan utgångspunkt än försvarsministern. Jag menar att staten som en mycket stor ägare i Celsiuskoncernen också har ett ansvar i den strukturomvandling som nu sker inom företaget med en orientering bort från militär produktion till civil produktion. Staten skall ta ett uthålligt ansvar och ta till vara de konstruktiva tankar och idéer som finns om civilproduktion. Jag vill bara göra en kort kommentar till Sten Andersson. Det var ett mycket underligt inlägg, och samtidigt ett väldigt upplysande inlägg. Det var upplysande på så sätt att Sten Andersson, vald för Malmö kommun, inte är beredd att offensivt medverka till att Kockums får förutsättningar att leva kvar som en stor och framgångsrik industri med stor och framgångsrik industriverksamhet. Hans inlägg var ett angrepp på alla dem som nu försöker medverka konstruktivt till att bygga upp en konkurrenskraftig och uthållig verksamhet på Kockums. Det var ett väldigt upplysande besked.

Fru talman! Som utomstående är det intressant att notera den här lilla interna bataljen. Lars-Erik Lövdén! Inget generellt ont om svärmödrar, men har man satt svärmor i båten får man ro den i land. Så är det bara. Lars-Erik Lövdén har gått ut och stridit för försvarsbeslutet i alla medier och på många lokala möten. Men när det sedan drabbar hans egen valkrets är det fel på just den delen av beslutet. Ursäkta, fru talman, men det kan inte skapa ett ökat politikerförtroende. Jag skall också rätta statsrådet. Han sade faktiskt Karlskoga. Men där finns inga ubåtar, hoppas jag i alla fall. En del av de produkter som Lars-Erik Lövdén radar upp här - och med vilka Kockums har haft viss framgång - baseras på de erfarenheter man har skaffat under tillverkningen av t.ex. ubåtar. Försvinner den biten finns risken att Kockums inte kan behålla samma kompetens framöver. Till sist skall jag ställa en fråga till statsrådet. Är han beredd att medverka till att vi i Sverige får samma vapenexportregler som andra länder har som konkurrerar med ubåtar med Sverige?
Fru talman! Sten Andersson säger att detta är en intern batalj. Som jag uppfattar det är det väl mer av ett faktasökande om vad som har sagts och inte sagts. Som Karlskronabo delar jag den oro som Lars Erik Lövdén och övriga Malmöbor känner inför omstruktureringar i varvsverksamhet. I Karlskrona vet vi vad ett varv betyder för det lokala näringslivet. Därom är vi inte på något sätt särskilt oense. Det är alltså inte fråga om någon batalj. Däremot tycker jag att det är viktigt att reda ut om det föreligger några krav från försvarsledningen. Den uppfattning jag har fått är att man vid åtskilliga tillfällen i samtal sagt att marinledningen och Försvarets materielverk givetvis inte kan kräva att produktionen skall läggas här eller där. Men däremot förordas, av diverse olika orsaker, att man förlägger nyproduktionen och underhållet av ubåtar till ett varv. Från industrins sida har man då sagt att det skall bli Karlskronavarvet. Det är den information jag har fått, och den har getts ganska tydligt till mig. Därför vill jag ställa den här frågan till försvarsministern.
Fru talman! Jag har tydligen åtskilligt att lära som försvarsminister eftersom jag säger fel på Karlskoga och Karlskrona. Jag hoppas att det är samma konung som åsyftas, men jag är inte säker på det heller från historieböckerna. Jag skall läsa på om det. Lars-Erik Lövdén! Staten har som ägare ägarföreträdare i ett företag. Men dessa skall handla på eget mandat och med egen uppgift, och sedan redovisa det inför dem som har utsett företrädarna. Vi är väl överens om att den typ av agerande som möjligen kunde utläsas i Lars-Erik Lövdéns tanke - att regeringen skulle ta industri eller försvarspolitisk underhandskontakt med ägarrepresentanter i Kockums - inte är någon bra väg att bedriva vare sig försvars-, industrieller näringspolitik. Jag skall gärna svara på Sten Anderssons raka fråga. Jag har också fått uppfattningen under min tid som försvarsminister att Kockums och dess ubåtar tillhör de absolut världsbästa. Den uppfattningen hade jag även som handelsminister när jag i Regeringskansliet hade ansvaret för promotion och samordnande av en del av våra stora försvarssystem. Men det är inte aktuellt att ändra den svenska regeringens och riksdagens beslut om reglerna för krigsmaterielexport. Det gäller följaktligen även reglerna för dessa fartyg. Slutligen skall jag ta upp Magnus Johanssons fråga. Jag har också försökt undersöka om det finns något ytterligare att lägga till vad gäller om, som Lars-Erik Lövdén uttrycker det, Försvarsmakten har framfört krav på att ubåtsproduktionen skall koncentreras till Karlskrona. Jag har fått uppfattningen att svaret är nej. Det kan emellertid inte utesluta att det - som Magnus Johansson säger - har förekommit åtskilliga samtal och diskussionspunkter där enskilda företrädare i försvarsmakt och högkvarter har uttalat sig på olika sätt. Det är möjligt att sådana har förekommit, men jag har tagit fasta på den tydliga frågan: Har man framfört krav? Svaret på den frågan är nej. Jag hänvisar här också till det klargörande som min företrädare gjorde bl.a. i ett brev till fackliga organisationer.
Fru talman! Jag har uppfattningen att alla företag, såväl privata som helstatliga eller delvis statliga, har ett ansvar i omstruktureringssituationer och att de har till uppgift att göra allt som står i deras makt för att se till att garantera sysselsättningstillfällen och att utveckla nya produkter som, om möjligt, är konkurrenskraftiga på marknaden. Jag menar att det i det sammanhanget inte finns någon skillnad mellan ansvaret för Volvo i Arboga och ansvaret för Celsiuskoncernen i den situation som nu har uppstått när man har fattat, det i mitt tycke felaktiga, beslutet att koncentrera produktionen till Karlskrona. Celsiuskoncernen har då ett ansvar för att se till att, om möjligt, utveckla och skapa ny produktion på den ort som går miste om den militära produktionen. Jag tycker kanske att de statliga representanterna i Celsiuskoncernens styrelse också bör ha det som utgångspunkt för sitt agerande. Sedan till frågan om vad Försvarsmakten har uppgett och om man har ställt några krav. Jag förlitar mig då på att det är som försvarsministern säger, nämligen att Försvarsmakten inte har riktat några krav till Celsiuskoncernen om att man bör koncentrera produktionen till Karlskrona. Jag utgår från att det i det här sammanhanget inte heller handlar om några dubbla budskap från Försvarsmakten. Än en gång, Sten Andersson: Ja, jag står naturligtvis för försvarsbeslutet om nio ubåtar. Men samtidigt ser jag det som en uppgift att medverka till att Kockums får förutsättningar att utvecklas som industriföretag. Jag menar att Sten Andersson inte har tagit den uppgiften på riktigt allvar, åtminstone har han inte gett uttryck för det under den här debatten i kammaren i dag.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra en fortsatt samverkan mellan Skånska flygflottiljen, F 10, i Ängelholm och ambulansverksamheten i Ängelholms sjukvårdsdistrikt när det gäller insatser med helikopter vid olyckshändelser. Bakgrunden till frågan är att EU:s konkurrensregler, enligt Maud Ekendahl, begränsar möjligheterna att utnyttja totalförsvarets resurser för fredstida ändamål. Maud Ekendahl har under år 1996 ställt denna fråga vid två tillfällen. Min företrädare som försvarsminister besvarade frågan genom ett skriftligt svar den 13 augusti 1996. Han besvarade frågan också i en interpellationsdebatt här i kammaren den 3 december förra året. Jag och regeringen har i dag ingen annan uppfattning i dessa frågor än den som min företrädare gav uttryck för i höstas. Enligt hälso och sjukvårdslagen skall sjukvårdshuvudmannen svara för att det finns en ändamålsenlig sjuktransportorganisation. Det är alltså sjukvårdshuvudmannen som har att teckna eventuella avtal angående sjuktransporter med helikopter. Avtal kan tecknas med ett privat helikopterföretag eller med Efter en anmälan granskar för närvarande EU kommissionen framför allt den kostnadskalkyl som Försvarsmakten använder när man lämnar anbud om sjuktransport med helikopter. EU-kommissionen har ännu inte lämnat något slutligt yttrande. Vilka åtgärder som bör vidtas vid en eventuellt negativ bedömning från kommissionens sida får man ta ställning till om detta skulle bli aktuellt. För sjuktransporter vid livshotande situationer gäller sedan den 1 juli 1996 härutöver ett system med nödhelikopter med Försvarsmaktens helikoptrar. Samtliga försvarets helikoptrar som är lämpliga för ändamålet omfattas av systemet. Vid en livshotande situation kan en sjukvårdshuvudman begära helikoptertransport via flygräddningscentralen i Göteborg. Flygräddningscentralen larmar lämpligt helikopterförband. Sjukvårdshuvudmannen betalar Försvarsmaktens genomsnittliga internkostnad per timme för de aktuella helikoptertyperna. Nödhelikoptersystemet skall ses som ett komplement till systemet med avtalstecknade helikoptrar. Min företrädare på försvarsministerposten framhöll i detta sammanhang att Försvarsmakten genom systemen med avtalstecknade helikoptrar och nödhelikopter gör en mycket god insats för det fredstida samhället. Jag vill helt instämma i den uppfattningen. 1996 9/:109-112). Då behandlades frågor om både Försvarsmaktens helikopterverksamhet och sjuktransporter. Försvarsutskottet konstaterar att frågan om att på ett tillfredsställande sätt kunna ställa försvarets helikopterresurser till samhällets förfogande för sjuktransporter och räddningsinsatser har tagit ett steg i positiv riktning. Systemet med nödhelikopter är, enligt försvarsutskottets mening, ett sådant steg. Ett annat är den förestående samordningen av Försvarsmaktens helikopterresurser till en helikopterflottilj. Försvarsutskottet förutsätter vidare att arbetet med att åstadkomma en effektivare helikopterberedskap för sjuktransporter och räddning fortsätter. Bl.a. bör Försvarsmakten fortsätta sina ansträngningar att få till stånd avtal med sjukvårdshuvudmännen om sjuktransportberedskap. I regleringsbrevet för budgetåret 1997 lämnade regeringen uppdrag åt Försvarsmakten med denna innebörd. Jag kan också nämna att det i Kommunikationsdepartementets promemoria På väg mot det trafiksäkra samhället finns ett avsnitt om effektiv räddning och akutsjukvård vid bl.a. vägtrafikolyckor. Där redovisas förslag om ett rikstäckande system med helikopterstationer för sjuktransporter. Promemorian remissbehandlas nu. När det gäller Maud Ekendahls fråga om fortsatt samverkan mellan försvaret och sjukvården i Ängelholm kan jag sammanfattningsvis konstatera dels att gällande lagstiftning är helt klar när det gäller ansvaret i dessa delar, dels att det finns goda möjligheter till samverkan mellan Försvarsmakten och sjukvårdshuvudmännen i fred. Med detta, fru talman, har jag besvarat Maud Ekendahls interpellation.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka försvarsminister Björn von Sydow, som är beredd att svara på min interpellation efter endast 32 dagar på posten som försvarsminister. Jag måste erkänna att jag inte är nöjd med svaret. Av någon anledning får jag inte svar på det jag frågar efter. Av svaret förstår jag att försvarsminister Björn von Sydow inte har någon annan inställning än den som har redovisats tidigare här i kammaren. Fru talman! Jag skall därför upprepa vad jag önskar få svar på. Nödhelikopterns personal måste ha ett visst antal övningstimmar per år. I exempelvis Ängelholm har ambulansverksamheten samarbetat med helikopterverksamheten på ett mycket smidigt och bra sätt. När en olycka har inträffat har ambulanspersonalen kunnat kalla på helikopterhjälpen. Skadade personer har fått snabb och effektiv vård. Det har tidigare inte varit tal om några kostnader från sjukvårdshuvudmannens sida för den här helikopterverksamheten, eftersom helikopterpersonalen har utfört det här uppdraget och betraktat det som en ren övning, fast under realistiska förhållanden. Vad jag försöker få fram är att det här samarbetet borde få fortsätta, eftersom, som jag tidigare har sagt, helikopterpersonalen måste ha ett visst antal övningstimmar per år. Det är det jag vill ha förståelse för, och jag hoppas nu på en kommentar av försvarsministern. Att samarbetet mellan ambulansverksamheten och helikopterverksamheten upphört beror på EU:s konkurrensregler enligt vilka upphandling skall ske på lika villkor. Jag anser att vi borde begära ett undantag från EU i just detta avseende. Vi har ju redan begärt undantag för snus, alkohol m.m. Vad anser försvarsministern? Borde vi inte kunna begära ett undantag så att denna samverkan skulle kunna få fortsätta? På grund av EU:s konkurrensregler blir försvarets helikoptrar en outnyttjad resurs. Därmed minskas möjligheten att rädda liv. Sjukvårdshuvudmännens budget är ju mycket ansträngd. Därför har de inte råd att betala 10 000 12 000 kr i timmen för en samverkan mellan dem och försvarets helikopterverksamhet. Som försvarsministern förstår anser jag att konkurrensutsättning skall förekomma inom olika områden, men jag tycker inte att det hör hemma här med tanke på att det handlar om att rädda liv eller att sätta in snabba åtgärder vid en olyckshändelse. Det finns egentligen bara en framkomlig väg, och det är att försöka lösa detta genom att begära undantag från EU:s konkurrensregler. Vad anser försvarsministern?
Fru talman! Jag är tacksam för att jag nu fick frågeställningen klargjord för mig av interpellanten. Jag har läst de tidigare skriftliga svaren och interpellationsdebatterna. Jag har väl anat att interpellanten är ute efter just det som nu framkom i inlägget. Jag är tacksam för att jag har fått ökad klarhet på det här sättet. Ett sätt är kanske att avvakta kommissionens ställningstagande. Det är inte lätt att säga något, varken praktiskt eller principiellt, innan vi har sett hur kommissionen ser på problemställningen. Är det system som vi skulle kunna ha om Maud Ekendahl fick igenom sin uppfattning tillfredsställande ur konkurrensregelsynpunkt? Det kan vi inte svara på i dag. Jag är beredd att ha en diskussion eller lämna ett svar till Maud Ekendahl när kommissionens utlåtande väl föreligger. Jag förstår frågeställningen, och jag skall gärna återkomma. När jag sitter och lyssnar på Maud Ekendahls inlägg kan jag se framför mig vad problemet skulle kunna bestå i. Inom en konkurrerande helikopterverksamhet skulle man kunna undra vem det är som betalar de övningstimmar som varje pilot måste ha. Är det försvaret? Den möjliga konkurrenten måste ju betala sina piloter under alla omständigheter. Det är möjligt att det är där det föreligger ett problem. Vi får se hur kommissionen ser på saken. Av det inlägg som interpellanten gjorde tycker jag mig förstå dels vad interpellanten syftar till med sitt inlägg, dels vad en möjlig invändning till interpellanten skulle kunna vara.
Fru talman! Jag blev väldigt glad över att försvarsministern förstår min fråga. Det är tredje gången jag upprepar den. Den står i de tre sista raderna i första stycket. Men ibland behöver man kanske förtydliga sig för att det skall gå att förstå budskapet. Försvarsministern tog inledningsvis i sitt svar upp att sjukvårdshuvudmannen kan teckna avtal angående sjuktransporter med helikopter och att avtal kan tecknas med privata företag eller Försvarsmakten. Det låter väldigt enkelt och bra, men säkerligen känner försvarsministern till hur det har gått med de fem HKP 11 som finns i Boden. Där har endast ett avtal skrivits med Västerbottens läns landsting. Detta avtal är, som försvarsministern hänvisar till, för närvarande i EU-kommissionen, eftersom det är byggt på att Försvarsmakten betalar hälften av timkostnaden och sjukvårdshuvudmannen den andra hälften. De övriga fyra maskinerna kan inte användas. De kan inte konkurrera med de privata företagen, eftersom HKP 11 är en större helikoptertyp. Den är ju framtagen för krigsändamål. Därmed blir ju totalkostnaden mycket högre, och därmed blir timkostnaden högre. Då kan man inte konkurrera med de privata företagen. Det är ju en samhällsekonomiska fråga att se hur vi skall kunna utnyttja helikoptrarna. Det har även Försvarsmakten och försvarsutskottet sagt. Låt mig sedan gå in på regleringsbrevet. Om nu regeringen i sitt regleringsbrev ger i uppdrag åt Försvarsmakten att arbeta vidare med dessa kontrakt och avtal, undrar jag hur de skall kunna göra det när konkurrensen inte kan ske på samma villkor, eftersom försvarets maskiner är mycket dyrare.
Fru talman! Jag har också tagit del av det förhållandet att försvarets organisation inte har kunnat få dessa åtaganden. Jag har fått samma bild som interpellanten har, nämligen att det beror på att det är för stora maskiner. Avslutningsvis vill jag säga att vi måste avvakta kommissionens utläggning av detta. Kommissionen har ju som uppgift att värna om samhällsintresset i en annan mening, nämligen om likhet innebär lika konkurrensförutsättningar. Det som saken gäller är hur man ser på det argument som interpellanten har när det gäller behovet av flygtimmar och hur det skall räknas in i en kalkyl. Jag kan inte ge ett principiellt svar på denna frågeställning, som jag förstår, förrän jag har tagit del av kommissionens utlåtande. Jag hoppas att vi får tillfälle, antingen i kammaren eller på annat sätt, att fullfölja klarläggandet av de förutsättningar som kan finnas för att Försvarsmaktens helikopterverksamhet också kan komma det civila samhället till godo.
Det gick litet för fort. Det finns möjlighet till en replikomgång till. Jag har förstått att Maud Ekendahl vill utnyttja sin möjlighet. Försvarsministern har då också möjlighet till ytterligare ett inlägg.
Fru talman! Jag vill tala om för försvarsministern att jag känner mig väldigt nöjd med att ha haft den här interpellationsdebatten i dag. Jag tror nog att vi är överens om att vi skall försöka hitta en lösning. Det handlar ju om att vi skall kunna använda de helikoptrar som är framtagna för att verka i krig även i fred. Så ser totalförsvarets synpunkter ut. Vi måste utnyttja samhällsresurserna under tiden och inte vänta på att det skall bli krig. Det är detta jag tycker är så viktigt. Som samhällsmedborgare tycker man nog att det är litet konstigt att helikoptrarna står när de skulle kunna samverka och rädda liv. Att det inte går i dag beror ju bara på de här konkurrensreglerna. Men vi avvaktar och ser vad som händer i kommissionen.